Fru talman! Jag vill egentligen bara ta upp en fråga. Det gäller det Ronny Olander säger när det gäller segregationen. Något som socialdemokrater aldrig talar om är ålderssegregationen i boendet, dvs. att man placerar barnfamiljerna i andra stadsdelar än de där pensionärerna bor, de s.k. käppastäderna. Jag vill framför allt fråga: Om nu en etnisk grupp vill bo tillsammans - om det uppstår ett Little Italy, exempelvis - skall de då tvångsutflyttas med hänsyn till det resonemang Ronny Olander förde om etnisk segregation?
Fru talman! Jag vet inte om Bertil Persson försöker säga att vi skulle vilja föra en bostadspolitik där vi tvångsmässigt skulle flytta omkring grupper i samhället. Det är fullständigt främmande att vi skulle syssla med sådant, eller att vi över huvud taget skulle ha gjort det. Fundera på din frågeställning, Bertil Persson! Men jag vill säga att erfarenheter inte minst utifrån världen, men även från Sverige, visar att det är viktigt att unga och gamla, människor med olika bakgrund och från olika länder försöker leva tillsammans även i boendet. Det är det det handlar om. Vi skall inte försöka att med politiska medel styra så att grupper hamnar var för sig. Vi vet att det senare medför andra problem. Om man tror på och vill ställa upp på ett integrerat samhälle, är naturligtvis boendet, barnens uppväxt, lekkamrater osv. otroligt viktiga.

Fru talman! Intresset för bostadspolitiken i denna debatt är inte stort. Detta visar kanske också vilken plats den har fått på den politiska dagordningen. Inga borgerliga politiker deltar i debatten, och även det är kanske symboliskt. De borgerliga betonar väldigt ofta varje individs och varje familjs frihet att välja boendeform eller bostadsområde. Det låter ju väldigt fint, men det är en illusion att tro att den kan realiseras utan politisk medverkan genom lagstiftning och ekonomiska insatser från statens sida. I alla samhällen där marknaden helt får styra bostadspolitiken ökar segregationen och kvalitetsskillnaderna i boendet. Tyvärr är också Sverige på väg i den riktningen, framför allt därför att bostadspolitiken gjort en kraftig kursförändring under 90-talet. I dag är statens intäkter från boendet större än utgifterna för det. I och för sig är väl detta förhållande inte någon självklar värdemätare, men det är en tydlig indikation. Konkreta yttringar av detta är t.ex. att hyrorna har fördubblats på 90-talet och nu slukar ca 33 % av en normal hushållsbudget. I dag sker en omflyttning till mindre bostäder, och antalet hushåll med bostadsbidrag har på grund av ändrade regler minskat med ca 200 000. Vi har 60 000 tomma lägenheter, samtidigt som 160 000 ungdomar inget hellre vill än att flytta till ett eget boende. En bostadsbrist börjar skönjas i våra storstadsområden, och det som byggs är avsett för kapitalstarka hushåll som kan köpa sig en bostadsrätt eller ett eget hus eller som kan betala en ofta mycket hög hyra. Är det så här ni socialdemokrater vill ha det, eller tänker ni försöka ändra på situationen? I tidningen Vår bostad gör man en kritisk granskning av det socialdemokratiska partiprogrammet när det gäller bostadspolitiken. Jag kommer att referera till det program som skrevs 1990 och skall jämföra det med Vänsterpartiets ståndpunkter och dagens verklighet. Vad har ni lyckats åstadkomma utifrån det program som ni då lade fast? Det verkar inte vara särskilt mycket. Snarare har det på flera punkter blivit sämre. Det står där att alla har rätt till en god bostad till ett skäligt pris som motsvarar familjens behov. Det skäliga priset är nu Europas högsta hyra, och många familjer har av ekonomiska skäl tvingats att minska sitt boende. Den största orsaken till detta är skatteomläggningen, som gav stora skattelättnader för medel och höginkomsttagare men högre hyror för alla. Denna socialdemokratiska reform, genomförd med hjälp av Folkpartiet, var så att säga inte någon fördelningspolitisk höjdare. Det står där vidare: Det krävs ett samhällsekonomiskt stöd till de boende och att staten finansiellt stöder bostadsbyggandet för att garantera en tillräckligt hög nyproduktion och en önskvärd sanering och ombyggnad av äldre bostadshus. År 1998 blir nog det sämsta året hittills för bostadsbyggandet under detta århundrade. Ombyggnadsvolymen är så låg att det bostadskapital som för tillfället finns sjunker i värde. Villkoren för räntebidragen fortsätter att försämras under några år till. Enligt ett av de statsråd som har ansvar för bostadspolitiken, Lars-Erik Lövdén, blir det inga mer pengar till stöd för bostadsbyggandet. Vänsterpartiet vill införa både ett nyproduktionsstöd för hyresrätt med krav på hyrestak och ett ombyggnadsstöd med ekologiska förtecken, dels för att få rimliga hyresnivåer, dels för att få fart på omställningen till det ekologiskt hållbara samhället. Vad vill ni i dag? Det heter också: Kommunerna har det direkta ansvaret för att bostäder byggs och förmedlas. Det förutsätter en aktiv kommunal markpolitik. Verkligheten visar att det lilla som byggs ofta är extra påkostade bostäder i centrala eller vattennära gräddhyllor, och marken säljs ofta till privata intressenter. Är detta socialdemokratisk politik? Det heter vidare: Allmännyttig och kooperativ bostadsproduktion skall främjas och oskäliga vinster vid byggande, förvaltning och försäljning skall förhindras. Verkligheten visar att särreglerna för allmännyttan är borta. Flera kommuner tar ut övervinster ur sina bostadsföretag, och delar av allmännyttan säljs ut. Här är delvis en förändring på gång. Enligt bostadsutskottets senaste betänkande skall begreppet allmännyttigt bostadsföretag preciseras och en förändring av prisbilden genomföras i samband med omvandling från hyresrätt till bostadsrätt. Detta sker bl.a. utifrån en vänsterpartimotion i frågan. Vi väntar med iver på regeringens förslag. Där står dessutom: Kommunerna har ansvaret för att bostadsbyggandet samplaneras med övrig samhällsservice och utformas för att passa olika hushåll och åldrar, så att boendesegregationen motverkas. Kommunerna skall kunna ålägga fastighetsägarna att lämna lediga lägenheter till förmedling via bostadsförmedling. När det gäller dessa frågor har det kommunala ansvaret kraftigt försämrats. Det beror bl.a. på att lagstiftningen i dessa frågor helt tagits bort. Vänsterpartiet tycker att kommunerna skall upprätta obligatoriska boendeplaneringsprogram och skall ha kommunal förmedling, om kommuninvånarna så önskar, och ställa krav på att både privata och kommunala fastighetsägare skall lämna ifrån sig bostäder till förmedling via kommunen. Detta är nödvändigt för att motverka segregation och stödja hushåll med svårigheter på bostadsmarknaden. Vad vill ni socialdemokrater egentligen i dessa frågor? Andra viktiga frågor är inflytande över bostadsförvaltning, miljö och kvalitetsdeklaration av bostäder, barnsäkerhetsfrågor, handikappanpassning av den byggda miljön, allergisanering m.m. Det går att räkna upp ännu fler frågor, men jag skall inte tynga er med fler problem under dagens debatt. Trots detta tycker regeringen inte att det behövs någon särskild bostadsminister utan lägger ut frågorna på sex olika departement. Så sent som 1994 ville socialdemokraterna i opposition inrätta ett bostadsdepartement. Nu när de är i regeringsställning finns det inte ens en bostadsminister. Är detta inte märkligt? Hur skall ni ha det med den framtida bostadspolitiken? Jag tycker att dagens bostadspolitik rimmar väldigt illa med det som skrevs i 1990 års partiprogram.

Fru talman! Owe Hellbergs lista var lång, och han förstår själv att det är fullständigt omöjligt att i detalj svara på alla hans frågor. Jag vill först göra samma konstaterande som Owe Hellberg gjorde, nämligen att inga borgerliga politiker hitintills har anmält sig på talarlistan för att debattera bostads och boendefrågorna, som är så oerhört viktiga och som också jag på mitt sätt försökte att belysa i mitt anförande. Det handlar här om att försöka återskapa ett intresse inte minst från allmänheten och i massmedierna, där vi aktivt försöker driva de bostadspolitiska frågorna och boendefrågorna. För mitt parti Socialdemokraterna är detta och har alltid varit viktiga frågor. Jag vågar också påstå att de alltid kommer att vara det, men vi måste också se till att det förs en bra debatt i massmedierna och ute i allmänheten.
Fru talman! Nu vände jag mig inte till de borgerliga partierna i mitt anförande, utan jag frågade faktiskt var Socialdemokraterna står i de här frågorna. Under förra mandatperioden hänvisade man hela tiden till budgetsanering. Bara räntorna kom ned i nivå skulle nog allt fixa sig. Men mycket av det jag lyfte fram här, när det gäller barnens frågor, miljön och segregationen, handlar faktiskt om lagstiftning för att öka solidariteten med de här grupperna, de grupper som har det svårt att komma in på bostadsmarknaden. Då handlar det inte bara om etnisk härkomst, utan vi vet att det rör väldigt många människor. Den lagstiftningen, Ronny Olander, kostar inte pengar. Den kostar ett tänkande som är solidariskt med de här människorna. Jag saknar förslagen från ert parti, men det var väldigt bra, det som stod i partiprogrammet 1990.
Fru talman! Vi socialdemokrater är kända för att det vi säger i partiprogram och fattar beslut om på kongresser, det arbetar vi för att genomföra. Owe Hellberg som själv är väl initierad i bostadsfrågorna - han sitter i bostadsutskottet om jag inte missminner mig - vet att vissa frågor tar tid. Owe Hellberg vet också vad vi tog över 1994 och att vi nu faktiskt kan se att det går bättre för Sverige på område efter område. Det är tid nu för den bostadspolitiska debatten och att driva frågor kring den om vilka möjligheter som finns och också att se till just vad jag sade i mitt anförande, dvs. att en bostad är en social rättighet - den är ingen handelsvara. Samtidigt har Owe Hellberg, jag och förhoppningsvis Ewa Larsson från Miljöpartiet en unik möjlighet eftersom vi är samarbetspartner under den här mandatperioden, då vi verkligen med gemensamma krafter kan lyfta fram bostadsfrågan. Det pågår arbete, och detta arbete kommer att fortsätta.
Fru talman! Jag hoppas verkligen det. Under den allmänna motionstiden har vi vänsterpartister skrivit en motion som handlar om att försvara och utveckla den sociala bostadspolitiken, och den skall vi nu hantera under vårens övningar i bostadsutskottet. Jag hoppas verkligen att vi får bättre gensvar i de här frågorna då än vad jag fick och förde fram i den bostadspolitiska utredningen, där man från socialdemokratiskt håll inte ville göra någonting. Tyvärr, Ronny Olander: Så är det.

Fru talman! Vi har i mer än en dag diskuterat välfärdsfrågor, och jag skall lyfta fram en välfärdsfråga som har med boendet att göra och som handlar om ett komplement till boendet. Vad skall du göra på semestern? Åka utomlands, hyra en stuga eller kanske åka till ditt alldeles egna sommarställe? I så fall är du lyckligt lottad. Antalet personer i Sverige som varken har tillgång till fritidshus eller möjlighet att göra någon semesterresa har ökat kraftigt under 1990-talet. I en LO-rapport uppskattar man det totala antalet till cirka en miljon personer. Fru talman! Möjligheten att fira sin semester någon annanstans än i sin bostad har stor betydelse för välbefinnandet. Sveriges Koloniträdgårdsförbund bildades 1921, och koloniträdgårdarna blev en tillflyktsort för stadsmänniskorna. Ett flertal sociala grupper i sekelskiftets samhälle var representerade i den framväxande kolonirörelsen. För många fattiga i städerna var kolonin den enda möjligheten till sommarställe. I dag är de flesta kolonister barnfamiljer eller lågeller medelinkomsttagare. Det finns två typer av koloniträdgårdar, dels den traditionella med byggrätt, dels fritidsträdgården som saknar byggrätt. Det totala antalet är för närvarande 55 000. Fru talman! Det råder stor enighet över alla partigränser om koloniträdgårdarnas samhällsnytta. Intresset för koloniträdgårdar tycks öka hela tiden. Ett koloniområde med stugor, små eller lite större, kan bli ett välbehövligt inslag i stadsmiljön. Det finns kommuner som har förstått koloniträdgårdarnas betydelse. Nya områden planeras och byggs, och det är bra, men de borde vara många fler. Den här typen av kommunala investeringar ger ovanligt stort utbyte i form av friskvårdseffekter och trivselvärde för alla boende. Koloniträdgårdarna ökar dessutom mångfalden av växter och smådjur och är bra för stadsmiljön på flera andra sätt. Ingenstans är kretsloppstänkandet lika naturligt som i trädgården. Att man också mår bra av att arbeta, umgås och lata sig i trädgården är ju ytterligare en fördel! Utvecklingen av nya koloniområden beror mycket på kommunernas inställning till kolonirörelsen samt kommunernas ekonomi. Detta förhindrar dock inte att staten borde ta initiativ som möjliggör en mer berikande fritid för medborgarna. Ett sätt kan ju vara att göra det attraktivare för kommunerna att iordningställa koloniområden. För att göra koloniområdena till ett alternativ för alla grupper i samhället bör en översyn också ske av de ekonomiska villkoren för köp och byggande. Här tycker jag att inte minst bankväsendet har ett stort ansvar. Fru talman! Låt kolonirörelsen åter bli ett alternativ i folkrörelsernas Sverige, där människor umgås och där människor både i stad och på landsbygd ges möjlighet till ett mera utvecklande och avkopplande liv.
Fru talman! Jag förstår att det har medfört visst huvudbry att placera in mitt anförande under någon lämplig rubrik. Det handlar om händernas arbete och välfärden. Jag kommer att prata om utbildning, skatter, arbete, kultur, näringspolitik, människan - och bostäder. Fru talman! De intellektuella verksamheterna genomgår i dag en snabb utveckling och har kommit att helt dominera vår roll i tillvaron. När ilskna debattörer skriver ned den svenska skolan talas ofta om de "riktiga" skolämnena, underförstått naturvetenskapliga ämnen. När ilskna debattörer talar om omotiverade elever nämns hantverk som en lösning. För mig och för Miljöpartiet är det helheten som gäller. Oavsett om du läser på samhällslinje, naturvetenskaplig linje eller går yrkesprogram på gymnasiet behövs helhet. Att vissa teoriämnen bättre behöver nivågrupperas är en annan diskussion, så den för jag inte här nu. Jag tror att just hantverket i skolan kan ge oss den nödvändiga motvikten, så att vi inte förlorar oss själva och vår förankring i livet. En tilltro till den egna skaparförmågan kan stärka tron på det egna kunnandet. "Skolan ska bidra till att öppna blicken och frigöra möjligheterna". Ja, så uttryckte sig Carl Malmsten, och han fortsatte: "Låt människorna alltifrån tidig ålder snickra, väva, måla, knåda i lera, bygga, musicera, spela teater, inreda ungdomsgårdar och slöjda möbler till sin skola och till sitt egna hem. Släpp loss hela kopplet av bundna andar, som vill ut och skapa det som gläder själen och som är vackert och nyttigt, färgrikt, enkelt, torftigt - praktiskt." Carl Malmstens skola känns lika angelägen i dag, fru talman, eller kanske ännu mer angelägen. Teori på förmiddagen och hantverk på eftermiddagen; det ger människan helhet. Och att få arbeta med konsthantverk kan hjälpa elever att hitta sig själva eller att inte förlora sig själva. Det handlar om att lära sig att tänka med händerna. Spetsknyppling ger bättre dataprogrammerare. Musik ökar vår språkförmåga. Vet ni att ordet hantverket inte finns som sökord på bibliotek i Stockholm? Vi ser dagligen många exempel som visar på en klar brist i den svenska välfärden. Hantverk, handens arbete, måste återerövras inte bara i skolan utan i hela samhället. Ett sätt att dra proppen ur stiltjen på konst och hantverksmarknaden är att ge företag rätt till samma skatteavdrag för konstinköp som offentlig sektor har. Fru talman! Vi behöver kulturpolitiskt hjälpa till att få i gång marknaden för handens arbete. Avdragsrätt är ett förslag och skatteändringar för alla ensamföretagande kulturarbetare ett annat. De deklarerar i dag under samma förutsättningar som storföretagare, vilket närmast måste betraktas som absurt eftersom årsinkomsten för denna yrkesgrupp ligger runt 100 000 kr. Det förslag om s.k. singelföretag som presenterades i utredningen Generella konstnärsstöd är mycket intressant. Efter mer än tio års utredande är det nu dags för regeringen att komma med en proposition. Handens arbete är grovt försummat i Sverige inom de flesta områden. Säg ordet kulturarv och alla vill bevara det. Men yrkesskickligheten att vårda vårt kulturarv behöver kraftfullt förstärkas. Omsättningen behöver öka och priserna behöver gå ned. Det ger jobb, och allas vår livskvalitet ökar. Konstnärlig utsmyckning av allmänna platser är i dag av oerhörd vikt för att skapa trivsel i samhället. Samhällets konstbeställningar har stor betydelse i det att det skapar förutsättningar för konstnärer att leva på sin konst. Det går att bättre sprida uppdragen så att icke-etablerade konstnärer också ges möjlighet att få uppdrag. Ett ökat kvalitetstänkande kommer att leda till fördjupade diskussioner om skönhet och estetiska värden. Det är min förhoppning att kvaliteten skall höjas inte bara på skapandet av miljöer utan även på möjligheten för invånare att vara delaktiga på ett tidigt stadium i alla byggnads och anläggningsprocesser. Jag menar att samhället måste ta ett helhetsansvar också vi upphandling för att säkerställa estetiska och andra kvaliteter och samtidigt föregå med gott exempel. Resultatet av de anslag som givits till byggnadshyttor har varit mycket positivt. Jag ser med förvåning hur detta anslag successivt håller på att avvecklas. Byggnadshyttorna hjälper till att bevara vårt kulturarv i form av att gammal hantverkskunskap stimuleras. Det skapar också meningsfulla och nyttiga arbetstillfällen. I samband med att samhällsstödet för att rusta, ekologiskt förädla och handikappanpassa lokala Folkets hus, folkparker, bygdegårdar och Vår gård höll på att försvinna i höstas räknade Boverket ut att varje av samhället satsad krona ger fem gånger tillbaka. Det ger bättre odds än inkomster från statlig spelverksamhet. Eller, annorlunda uttryckt, kringeffekterna är grovt underskattade. Fru talman! Handens arbete ger arbete. De arbetsmarknadspolitiska målen bör underställas de kulturpolitiska målen. Låt kulturen bli motor i svensk ekonomi. Kulturen är den näringsgren som växer snabbast av alla näringsgrenar i västvärlden, men vi i Sverige hänger inte riktigt men i utvecklingen. Nu är det nytt år och nya tag.

Fru talman! Låt mig inleda debatten om demokratins villkor i vårt land med fyra iakttagelser eller påpekanden som jag menar är av betydelse för samtalet om demokratins värde och vitalitet. Den första iakttagelsen är att det är hög tid för denna riksdag att reformera bort en del ofullkomligheter i den svenska författningen. Vi har i ett initiativ från Moderaternas sida riktat till alla intresserade partier föreslagit att partierna i god tid före nästa val skall uppta samtal i akt och mening att nå en överenskommelse om en reform av grundlagen i de hänseenden där ståndpunkterna rimligtvis nu borde börja klarna. Vi har nämnt som exempel på sådana frågor valdagens förläggning. För de flesta i denna kammare torde det vid det här laget vara uppenbart att en valdag på hösten med den budgetprocess vi samtidigt arbetar efter inte är en rimlig ordning. Antingen kan man flytta valdagen till våren, eller också kan man bestämma sig för ett system med rullande valdagar i den meningen att en valdag inträffar senast fyra år efter det att det senaste valet hölls oavsett som detta är ett gammalt ordinarie val eller ett extraval. Vi har också föreslagit att partierna nu på allvar bör säga sig och ge besked om att personvalet har kommit för att stanna. Det skulle ge den utvärdering av personvalet som har igångsatts en tydlig inriktning. Det bör fördjupas så att väljarnas möjligheter att välja person blir allvar. Kanske skall vi t.o.m. låta antalet kryss på valsedlarna bli helt avgörande för den ordning i vilken kandidaterna väljs. Fru talman! Vi skall också slå vakt om den kommunala självstyrelsen på ett bättre sätt än vad vi gör i dagens författning. Det kräver att valdagen flyttas från riksdagsvaldagen till egen valdag eller egna valdagar för kommunerna. Men det krävs också att vi på allvar i grundlagen går längre för att skydda kommunernas rätt att sköta sina medborgares angelägenheter än att bara säga att Sverige har kommuner och landsting och att de har rätt att ta ut skatt. Se till att den kommunala självstyrelsen blir verklig. Det är mitt första påpekande i dagens debatt. Mitt andra påpekande är att jag tror att det för demokratins vitalitet och det demokratiska samtalets skull är viktigt att erkänna att dålig politisk kvalitet undergräver tilltron till demokratin. Det allvarligaste i den delen, fru talman, är att när politiken tror sig kunna klara allt klarar den till slut ingenting riktigt bra. I dag finns det tydliga tecken på att kvaliteten bryter samman under politikens egen tyngd. Politiken har tagit på sig så många uppgifter i den största av välmening men saknar förmågan att hantera dem på ett ansvarsfullt sätt. Den allomfattande politiken - eller som det ibland felaktigt benämns, demokratiseringen - blir därmed ett hot mot demokratin själv. Människor tappar med rätta förtroendet för sådana styresmän som inte klarar av att leverera den kvalitet väljarna med rätta kan begära. Skolan, för att ta ett av de debattämnen som cirkulerar på tidningarnas sidor just nu, är det kanske tydligaste exemplet på detta. Det är ett totalpolitiserat område - eller totaldemokratiserat, som det så vackert heter - som i dag uppvisar monumentala kvalitativa brister. En skola som fungerar efter sådana linjer riskerar inte bara att bli ett problem för skolans personal och eleverna utan också ett övertydligt exempel på hur demokratin undergrävs genom politikens oförmåga att sköta det den säger sig garantera medborgarna. Ett liknande öde bäddar de politiker för som lovar det orimliga för partipolitisk vinnings skull. Vid det gångna valet drabbades det socialdemokratiska partiet av ett större nederlag än vad något parti har gjort sedan den allmänna rösträttens införande. Samtidigt får vi en diskussion om demokratins vitalitet och tilltron till politiken. Jag tror att det finns ett samband mellan de socialdemokratiska utställda löftena i 1994 års valrörelse, omöjligheterna att uppfylla dem och det resultat som partiet drabbades av fyra år senare. Och jag tror att det dessutom finns ett samband mellan den utveckling som socialdemokratin genomgick och den diskussion som vi för stunden har om demokratins förankring bland medborgarna. Slutsats: Det gäller inte bara att bli vald utan att i sin politiska gärning också motsvara medborgarnas förtroende. Mitt tredje påpekande är att det är viktigt att inte glömma var demokratins fiender finns och vilka konsekvenser som irrläror får och har fått i det förgångna. Statsministern har sagt sig skola kalla till samtal om vad kommunismen har givit världen. Jag tror att det är viktigt att dessa samtal kommer till stånd utan ytterligare dröjsmål. Rapporteringen från dagens Öst och Centraleuropa erbjuder rika illustrationer på vart historien har fört oss. Det är inga tillfälligheter. Det är inte någon följd av naturlig fattigdom t.ex. i fråga om naturresurser som gör att dagens Öst och Centraleuropa genomgår den utveckling som står så uppenbar för oss i TV rutan varje kväll. Misären är ett ideologiskt verk. En och annan kan säga sig att kommunismen är död. Det kan man hoppas. För stunden verkar den i vart fall inte livskraftig. Risken är bara att om ting tros vara bara en del av historien så finns det en möjlighet för irrlärorna att komma tillbaka. Också i dagens svenska politiska debatt finns det de också i etablerade politiska partier som drömmer om sådana tankar som många av oss, som sagt, trodde var döda. Slutsats: Se upp. Upplys. Kalla en spade för en spade. Till slut är mitt fjärde påpekande att svenska folket måste få chansen att påverka Europas framtid. Det lokala och det internationella, säger många, är de nya politiska arenorna. Valet till Europaparlamentet i höst blir en möjlighet att utöva demokratin på den europeiska nivån. Men det räcker inte med detta. Sverige som nation måste också kunna hävda Sveriges intressen i det Europa som nu tar form. När socialdemokratin säger sig behöva studiecirklar för att ena sitt splittrade parti, sätter man Sveriges möjligheter att utöva inflytande i Europa på spel. Det är det verkliga demokratiska underskottet.

Fru talman! Jag noterar i massmedierna och i Per Unckels anförande att Moderaterna själva försöker reformera författningen vid sidan av den ordinarie riksdagsordningen genom att skriva brev till partiledarna. Jag skulle vilja ställa en fråga till Per Unckel såsom varande ordförande i konstitutionsutskottet. Bör inte författningsfrågorna diskuteras och beredas i konstitutionsutskottet? Är etablerandet av extra konstitutionella inrättningar som partiledaröverläggningar verkligen ett bra sätt att försvara den svenska riksdagen och dess ställning?
Fru talman! Ja, det är det. Riksdagens konstitutionsutskott skall vad det lider naturligtvis bereda de konstitutionella förändringarna. Men att föra samtal om konstitutionella förändringar i partiledarkretsen är en gammal svensk tradition. Innan konstitutionsutskottet har att ta ställning bjuder den traditionen att vi försöker bli ense så långt det är möjligt om vilka förändringar som är angelägna och gagneliga. Mats Einarsson kan vara väl förvissad om att konstitutionsutskottet efter det att en sådan process har genomgåtts kommer att ha sitt tillbörliga inflytande.
Fru talman! Jag är naturligtvis inte motståndare till konstitutionella diskussioner i en mängd olika forum inklusive partiledaröverläggningar. Men jag tycker att Per Unckel tar lite lätt på problemet att ett antal frågor under senare år har förts från det ordinarie beslutssystemet till mer eller mindre informella partiledaröverläggningar. Det tror jag är olyckligt för den svenska demokratin. Det kanske inte är den avgörande frågan, men jag menar att det ändå är viktigt att försvara och hålla sig till de ordningar som vi har beslutat om tills vi har beslutat annorlunda.
Fru talman! Mats Einarsson förefaller mig att vara formalist i överkant. Jag tror att det vore klokt att pröva olika vägar för att nå fram till konstruktiva förslag. Det har dessvärre funnits en tendens i Sveriges riksdag att inte klara av att genomföra de konstitutionella förändringar som vi från tid till annan i brett samförstånd normalt finner gagneliga. Låt oss då genom öppna samtal partierna emellan se om det i dag föreligger en bas för att föra fram ett antal viktiga förändringar till ett slutgiltigt ställningstagande. Jag tycker att Mats Einarsson borde vara fri och öppen och pröva de olika vägar som står oss till buds för att se till att reformeringen av den svenska författningen kan gå vidare. Fru talman! Det värsta från demokratisk utgångspunkt vore att författningsdebatten och författningsförändringarna gick i stå. Då skulle vi fortsätta att leva med en författning som inte uppfyller rimliga vitala demokratikrav.
Fru talman! Till skillnad från Mats Einarsson välkomnar jag Per Unckels och moderaternas debattartikel om vårval. Per Unckel är som ordförande i konstitutionsutskottet välkommen att ta aktiv del i den partimotion som Centern också har väckt när det gäller just vårval och valdagens förläggande. Därtill kommer också diskussionerna om just skilda valdagar utifrån att man skall få en större fokusering på möjligheten för den enskilde väljaren att särskilja rikspolitik och lokalpolitik. Det som Per Unckel sade om en förändring av valdagens förläggande med rullande valdagar tycker jag dessutom är mycket intressant att följa och diskutera. Jag ser därför fram emot dessa diskussioner framöver.
Fru talman! Utan att polemisera mot Åsa Torstensson vill jag lägga till ett argument för den typ av öppen diskussion om författningen som vi eftersträvar, nämligen att jag tror att det finns många olika vägar att nå fram till det mål som många av oss sätter oss före. Bara det som Åsa Torstensson hänvisade till, att man kan ha rullande valdagar eller att man kan ha vårval, är ett exempel på en sådan frågeställning. Det finns många olika sätt att vitalisera demokratin. Jag tror att det skulle vara gagneligt för partierna att nu starta den typ av öppna och gärna informella samtal som vi efterlyser för att öppet pröva vilka reformer som vore mest gagneliga. Därefter finns det skäl att pröva dem i den lagstadgade ordning som riksdagen föreskriver.

Fru talman! Det är bra att vi har ett demokratiblock i debatten. Det börjar dyka upp röster i den allmänna debatten som talar om demokratins kris. Några säger att det behövs mindre politik. Kanske Per Unckel är en av dem. Det behövs i stället mer inflytande för marknaden, företagsledarna och experterna. Men det är ingen ny debatt. Det var klassiska konservativa argument redan när striden stod om rösträtten. De argumenten avvisades då. De bör avvisas i dag. Verkligheten och problemen är de helt motsatta. I dag behövs en debatt om hur demokratin skall begränsa och återerövra makt från finansmarknadens krav. Visst vore det allvarligt, fru talman, om det åter skulle bli helt naturligt att säga som skalden en gång sade: Det är skam, det är fläck på Sveriges baner att medborgarrätt heter pengar Andra debattörer säger att globaliseringen och Europaunionen gör att demokratin måste lämna nationalstaten. De internationella valutastormarnas verkningar är i högsta grad konkreta. De måste mycket riktigt mötas med ökad internationell politisk samverkan. Men det betyder inte att vi vare sig bör eller kan montera ned den inhemska demokratin. Tvärtom, detta innebär att den måste fördjupas. Av några larmrapporter fick vi nyligen höra att eleverna brast i sitt demokratiska sinnelag. Det sades att det var ett bevis på att skolan hade misslyckats med sin demokratiska fostran. Per Unckel talade om monumentala kvalitativa brister i skolan. Den här rapporteringen är orättvis mot skolan, men framför allt mot Sveriges unga. Jag tror inte att de unga har sämre demokratiskt sinnelag än vi äldre. Tvärtom brukar ungdomen just kännetecknas av mycket starka krav på demokrati och rättvisa. Men ett samhälle där de äldre, vissa experter och t.o.m. vissa politiker säger att marknad och företagsstyrning är bättre än politik och demokrati sänder ju fel signaler till de unga om synen på demokrati. Men det är inte lärarnas, elevernas eller skolans fel. Det kanske inte är de som behöver demokratisk fostran, utan det kanske är hela samhället som behöver mer demokrati. Skolan kan möjligtvis vara en spjutspets mot framtiden, men mest är den nog en spegelbild av samhället i stort. Ett talesätt säger: Som de gamla sjunga kvittra de unga. Det är demokratin i samhället i stort som är problemet. I det sammanhanget säger man att politikerföraktet ökar, människor har tröttnat på politik. De som säger så har delvis rätt, men bara delvis. En viss förståelse kan man ha för väljarna. Det gäller det Per Unckel var inne på när han sade att man tappar förtroendet när socialdemokraterna bryter löften och inte håller vad de lovar. Men, Per Unckel, vad har ni lovat? Ni lovade att sätta fart på Sverige när ni hade makten. Hur gick det? Väljarna tappade förtroendet för er och ni miste regeringsmakten. Ni sade: Kommer vi bara med i EU löser det sig med jobben. Får vi bara ned räntan löser det sig med jobben. Får vi bara en skattereform löser det sig med jobben. Får vi bara normpolitik och utgiftstak löser det sig med jobben. Det har inte löst sig med jobben. Per Unckel sade: Kalla en spade för en spade! Låt oss säga att problemen med jobben kanske också härrör från själva kapitalismen, dess struktur, och våga tala om det. Kalla en spade för en spade! Allt är inte politikens fel, en del är marknadens och kapitalismens fel. Våga kalla en spade för en spade! Väljarna vet, Per Unckel, att det inte finns något bättre alternativ till de demokratiska institutionerna, allmän rösträtt och vår parlamentariska demokrati. Den borgerliga alliansen säger att vi i Sverige har både fel och för mycket politik. Den säger att det bästa är att sänka skatten. Låt folk och företag behålla sina pengar så att de får mer frihet. Mer frihet vill ju alla ha. Då blir kanske en del socialdemokrater rädda. I våras gick de ut i en stor attack mot moderaterna och sade att Bildt vill begränsa demokratin. Jag förstår uppsåtet i det angreppet. Men den främsta kritik som vänstern bör rikta mot liberalerna, moderaterna och högern gäller deras marknadslösningar. Deras modell minskar i praktiken just friheten. Även om några får mer frihet i deras samhälle kommer långt fler, de som har lite, att få mindre frihet när de inte har råd att välja på den marknad där den som har mest också får det bästa. I sin förlängning kan högerpolitiken, där hade sdebattörerna rätt, bli ett hot mot demokratin. Demokratin behöver det sociala kitt som en jämn fördelning av välståndet innebär. När samhällets goda och onda fördelas alltmer ojämnt minskar också viljan och möjligheten att aktivt delta i den demokratiska processen. Den minskar framför allt hos dem som har allra minst. Det är därför vi får ett fallande valdeltagande i vissa bostadsområden i storstäderna, segregationens områden. Vi i Vänstern brukar säga att rättvisan är produktiv, att en jämn fördelning och ett starkt välfärdssamhälle är bra också för den ekonomiska tillväxten. Men en jämn fördelning är också viktig för att få alla delaktiga i den demokratiska processen. Det här blir allt viktigare i det mångkulturella Sverige som håller på att formas. Det är den här ideologiska striden som demokratidebatten i grunden handlar om. Den handlar om att rättvisa är produktivt, att rättvisa är bra för demokratin. Det är själva grunden. Men sedan har vi också riksdagens former att diskutera. Trots skilda ideologiska uppfattningar borde vi kunna enas om en del förändringar här i riksdagen. Vi borde se till att fler debatter hölls innan vi fattar de verkliga besluten i utskotten, debatter som tillåter oss att ta intryck av varandras argument innan vi går till våra slutliga avgöranden. Per Unckel, man har i politiken tröttnat på att partiledarna sitter i slutna rum och kommer ut ungefär som när man i katolska kyrkan meddelar att man har valt en påve. Människorna känner sig inte delaktiga då. Därför är det faktiskt bättre att ni i KU gör offentliga utfrågningar och för en diskussion inom KU:s ram än att det sitter en liten grupp partiledare. Det krävs fördjupning av demokratin och att den breddas i partierna. Det får inte bli en centralkommitté i Moderata samlingspartiet och Vänsterpartiet som bestämmer allting. Nej, för in frågan i KU och för en kammardebatt om den, gör det här! Det är bra att vi gör det. Men begränsa inte detta till partiledarna. För en central diskussion om centrala frågor! Där har Per Unckel faktiskt en viss poäng när han säger att vi kanske diskuterar en del småfrågor här. Det gör vi nog. Låt oss då koncentrera och ha veckovisa debatter om arbetslösheten. Ha gärna det! Vi kanske kan ha debatter om jämställdheten, miljöomställning och demokratifrågorna i stället för de små reservationsdebatterna. Där har Per Unckel en poäng. Men då får vi förändra riksdagens arbetssätt. Det måste vi våga göra i en öppen anda, för ingen av oss har den absoluta lösningen. Det har vi inte. Det var det jag talade om när jag sade att en spade är en spade. Allt är inte politikens fel, en del är marknadens och kapitalismens fel. Låt oss våga vara öppna och erkänna det. Stärka riksdagens roll i budgetprocessen kan vi göra. Är vi debattörer överens om att riksdagen har en för svag ställning i budgetprocessen, låt oss då höra det i denna debatt. Tycker ni att ni har lågt inflytande över budgetprocessen så säg det. Vi i Vänstern tycker att riksdagens roll i budgetprocessen bör stärkas. Vi bör stärka riksdagens roll när det gäller uppföljning, revision och målstyrning och stärka riksdagens roll när det gäller EU-processen. Vi kan dra bättre nytta av den stora kompetensen i utskottskanslierna, så att vi får något av ett riksdagens utredningsinstitut i stället för att tjänstemännen måste skriva reservationer. Vi kan förändra riksdagen och stärka den. Vill Per Unckel göra det?

Fru talman! Visst skall vi stärka riksdagens ställning. Vi kan föra en hel debatt till om olika delar för att klara det. Låt mig gärna också säga att jag mer än väl kan tänka mig att nappa på Lars Bäckströms förslag att låta de breda samtalen om författningens förändring ske i stora kretsar. Jag underströk själv att de bör vara öppna. Huvudsaken är att vi kommer fram till konkreta resultat som kan föreläggas riksdagen innan nästa val. Det är lite underligt att Lars Bäckström, som är en sådan motståndare till Europeiska unionen, talar om behovet av internationellt politiskt samarbete, när han säger nej till det främsta uttrycket som detta internationella samarbete har fått. Till slut: Ja, jag tror att politiken blir bättre om den blir begränsad. Låt mig fråga Lars Bäckström på följande sätt: Vad är det för fel med tanken att elever och föräldrar fritt får välja den skola de själva vill, utan att Lars Bäckström och jag dirigerar villkoren?
Fru talman! Jag tycker inte att det är fel. Det är så det är i min hemstad, Uddevalla. Där får man göra så. Den är styrd av socialdemokrater och vänsterpartister. Däremot kan inte medborgarna ha fri dragningsrätt, dvs. få göra saker som kostar hur mycket som helst. Då får man ingen kontroll på pengarna. Det är väl viktigt, Per Unckel. Det är vi överens om. Visst behövs det internationella samarbetet. Men allt samarbete är inte bra. Det behövs mat, men alla rätter är inte goda. De krav som den europeiska valutaunionen ställer på oss berövar oss en nationell suveränitet. Det är det som är fel. Man kan se i internationella debattidskrifter att alltfler ekonomer börjar inse att kraven blir för hårda och hotar själva den grundläggande nationella suveränitetens princip. Det är det som är felet. Men visst behöver vi ha kontroll på skattedumpningen och självklart på social dumpning. Det kan vi få med ett mellanstatligt samarbete. Vi behöver en finanspolitisk expansion på Europanivå.
Fru talman! Se där! Lars Bäckström medger att det fria skolvalet, där politiker inte lägger sig i hur eleverna väljer, är en god sak. Alltså: Genom förändringar av skolan syftande till att begränsa politiken ökade man enskilda människors inflytande och berikade och vitaliserade det demokratiska samtalet. Kan inte Lars Bäckström fullfölja samma tanke in på nya politiska områden? EMU tar inte ifrån oss ett nationellt bestämmande. De ger oss tillbaka en del av det nationella bestämmandet på internationell nivå som vi annars har förlorat. Problemet i dag är att Sverige i den europeiska unionen spelar bort Sveriges intressen. Vi vägrar att vara med fullt ut och ge vårt bidrag och därigenom få tillbaka det inflytande som svenska folket har rätt att ställa krav på regeringen att slå vakt om och förstärka.
Fru talman! Moderata samlingspartiet, ni befinner er i 1999. Det är kanske så i en mystisk blå avkrok av landet att allting bestäms av någon mystisk röd hård makt. Men i de delar av Sverige jag känner till får man välja vårdcentral och skola, men man har inte fria dragningsrätter att hantera kommunens pengar hur som helst. Det finns en begränsning, och det är det ekonomiska utrymmet. Det är enkelt att förstå det. Ekonomin sätter gränser, Per Unckel. Men ni vill sänka alla skatter och dela ut pengarna till den enskilde. Då får de som har lite små valmöjligheter. I förlängningen offrar ni - inte för att ni vill - demokratin på frihetsaltaret. Per Unckel tog upp frågan om Östeuropa. Det är ett bra exempel, dvs. där har man gått från den ena villan till den andra. Man har offrat den samhälleliga solidariteten och fördelningen. I den polska tidningen Res Publica har en krönikör citerat en äldre filosof som säger att ett samhälle är där var och en har friheten men att man är som en varg gentemot varandra. Det samhället skapar en dålig demokrati. Fördelningsaspekten är en viktig grundval för att skapa en aktiv levande demokrati och för att ge människorna frihet att kunna välja. Det är det ni tyvärr glömmer i er längtan efter den starkes frihet.
Fru talman! Jag vill först fråga om Lars Bäckström har läst Skolverkets rapport Vad är rätt och rättvist? Ungdomars val i etiska situationer som uttryck för demokratisk kompetens. Lars Bäckström refererade till rapporten.
Fru talman! Det är viktigt att när vi politiker drar slutsatser av utredningar har läst vad där står. Det bidrar till att skapa förtroende för oss. Skolverket skriver: "Det är tydligt att många elever varken i hemmet, på fritiden eller i skolan medvetet tränar sig att se och hävda sin inre demokratiska värdebas. Trots att undersökningen visar att många elever, främst flickor, klarar att argumentera utifrån klargjorda värden, visar studien också att alltför många elever gör enkla val, t.ex. att fördela tillgångar lika, och överger sin ståndpunkt när situationen ändras. Studien visar också på många elever som inte ens upptäcker den etiska valsituationen." Skolverket slutar rapporten med följande: "Etisk reflektion som en del i ämnesundervisningen ger eleverna förståelse och styrka i sina handlingar. Om de demokratiska värdena genom reflektion blir mer medvetna hos eleverna bör detta leda till att deras handlingar mer grundas på demokratisk rättskänsla och mindre på kortsiktig egennytta." Skolan vill alltså ta ett ansvar.
Fru talman! Självklart skall skolan ta ett ansvar. Jag talar om hur medierna säger att det är skolans fel att det brister i demokratisk fostran. Jag säger att det är samhällets fel som sänder ut fel signaler. I medierna kan man läsa att vi i Vänstern ställer krav på facklig demokrati, makt till löntagarna och de anställda - och detta rubriceras som ett hot mot tillväxten. Sedan hävdar medierna: "Bort med er politiker, så skall det bli tillväxt." De politiska krafter som Barbro Westerholm är lierad med är det största hotet mot de demokratiska värderingarna i skolan. Skolan kan inte bli bättre än det omgivande samhället. Ni i högeralliansen är en del av problemet när ni så idogt kritiserar de demokratiska principerna i olika former.

Fru talman! I riksdagens talarstol står nu vad vi skulle kunna kalla en fysisk struktur. Denna struktur är 182 centimeter lång och väger ett avsevärt antal kilon. I dagligt tal kallar vi denna struktur för människa. Det är inte vanligt att vi definierar våra medmänniskor som fysiska och/eller kemiska strukturer. När vi ser en medmänniska ser vi en helhet, och vi kan mycket lätt uppfatta om denna medmänniska är något mer än bara form och kropp. Vi uppfattar om det finns liv, och det är främst livet som räknas. När vi talar om demokrati har vi däremot ofta en tendens att fastna i de formella strukturerna. Kring dem debatterar vi gärna. Vi har lätt att glömma hur helheten i en demokrati är och hur så att säga "livet" är i en demokrati. För ganska exakt 14 år sedan gjorde jag en resa tillsammans med bl.a. Mats Odell till El Salvador. Det var ett land som då befann sig i en brytningstid med inbördeskrig. Men det fanns tecken som tydde på en process i rätt riktning. En ledande inhemsk kristdemokrat konstaterade där vid ett tillfälle: "Ja, vår konstitution har under lång tid i formell mening varit mycket demokratisk." Men praktiken hade varit och var annorlunda. Den formella strukturen räckte inte till. Demokratin fanns ändå inte där. En annan händelse hänför sig till mandatperioden 1991-1994. Ett afrikanskt land som under lång tid mottagit stora biståndsbelopp från Sverige kritiserades för att man inte tagit viktiga steg i den demokratiska utvecklingen. En delegation från det landet besökte den svenska riksdagen. Vid ett samtal med ledamöter frågade sig de besökande ängsligt hur de skulle bete sig för att kunna behålla det svenska biståndet. För dem hade demokratireglerna ett pris. Att demokrati är ett egenvärde tycktes inte ha föresvävat besökarna. Men, fru talman, demokrati är inte bara form och struktur - även om de är viktiga i sig. En demokrati har innehåll, den har värden och värderingar. Det finns ingen värdelös demokrati. Erwin Bischofberger brukar karakterisera demokratin på följande sätt, och jag tycker det är en mycket bra beskrivning: 3. Principen om hänsynstagande till minoriteten. Den centrala principen - människovärdesprincipen - bär upp hela demokratin. De yttre formella strukturerna som i sig är viktiga för en god demokrati är underordnade denna princip. En demokrati är - för att över huvud taget kunna existera - något som är fyllt med värden, dvs. en människosyn som ser medmänniskans värde, inser hennes behov och begränsningar, inser hennes ansvar. Likt livet är också demokratin en process. Demokratin måste återerövras av varje ny generation. Demokratin kan ses ur olika synvinklar. Man kan se den som en sammanvägning av människornas preferenser. Man kan se den som ett sätt att nå en fredlig konfliktlösning. Dialog är ett bärande ord i ett sådant sammanhang. Det är också helt klart att demokrati underlättar förnuftiga lösningar av politiska problem, men jag vill verkligen betona att det verkligen inte är någon garanti för att det blir så. Demokratin kan också sägas rättfärdigas av vissa viktiga grundvärden som individens rätt till frihet, likhet och solidaritet och en rättvis beslutsprocedur. Det finns olika kännetecken för en demokrati. Jag har nämnt majoritetsprincipen, i vilken ingår fria och allmänna val. Den gäller också den politiska representationen, medborgarnas deltagande i politiken, fri åsiktsbildning, fri tillgång till information och öppenhet och andra fri och rättigheter såsom inte minst rättssäkerhet, maktdelning, kontroll över politiska beslut och ansvaret hos de politiska befattningshavarna. Fru talman! Det är denna strukturella helhet kombinerad med ett levande mänskligt engagemang som konstituerar en demokrati. Jag tror alltså inte att det finns något enstaka alexanderhugg mot den gordiska knuten som ensamt skapar demokrati; att bygga en demokrati handlar om små, många steg och mycket tålamod. Likt Sisyfos får vi gång på gång rulla den demokratiska stenen mot toppen. Varje ny generation måste återerövra det demokratiska tänkandet. Den uppfostran och den bildning som den nya generationen får är alltså avgörande för demokratins fortbestånd. Ansvaret för att denna uppfostran och bildning sker är den vuxna generationens, dvs. vårt ansvar. I denna de små stegens utveckling tror jag också att vi måste våga pröva lite nya vägar även på den strukturella sidan. T.ex. har vi i Sverige inte utvecklat maktdelningstanken tillräckligt. Eftersom vi människor har vår ofullkomlighet att kämpa med bygger den goda demokratin på att maktfullkomlighet och maktmissbruk bemöts genom flera relativt oberoende maktcentra. Genom sådana skapas balans, jämvikt och korrigerande möjligheter. Vi har i dag t.ex. KU:s kontroll av regeringen, vi har JO:s kontroll av de offentliga myndigheterna och vi har revisionskontroller av olika slag. Däremot har vi en relativt tandlös lagprövningsrätt, inte minst genom det s.k. uppenbarhetsrekvisitet. Här borde vi få en uppskärpning till stånd. Vi kristdemokrater har länge krävt en författningsdomstol - under lång tid var vi ensamma om det - men nu är det flera partier som är med på den vagnen. Det vore bra om även regeringspartiet åtminstone vore berett att ge den frågeställningen en ordentlig genomlysning och inte bara avvisa den på schablonartade grunder. Fri och rättighetskommittén, där jag själv var ledamot, hade uppdraget men fullföljde det dessvärre inte. Fru talman! Ett annat område som borde vara av intresse för en vitaliserad demokrati är subsidiaritetsprincipen. Det är bara nio år sedan jag var med om att föra in begreppet i den svenska politiska debatten; de flesta av oss vet nu att det är en viktig princip inom EU och gemenskapsrätten. Jag tror att vi skulle ha stor glädje av den principen även på det nationella planet för att genomlysa den politiska kompetensen på de olika nivåerna. Subsidiaritetsprincipen är ett utomordentligt arbetsverktyg för att t.ex. försöka analysera gränserna mellan det civila samhället och det offentligt reglerade samhället. Kanske skulle en sådan genomlysning också kunna leda fram till att vi fick tydligare gränsdragningar mellan kommuner, regional nivå och stat. Fru talman! Ett par tillkännagivanden från KU vad gäller folkomröstningsinstitutet ledde fram till en utredning i ämnet. Olof Ruin ledde det arbetet. I mars är det två år sedan den utredningens betänkande överlämnades, men sedan har det varit väldigt tyst. Där beskrivs rågångarna mellan beslutande folkomröstningar och rådgivande, och förslag lämnas på ett par olika möjligheter för att förbättra folkomröstningsinstitutet. Jag har en fråga till statsrådet Lejon, hur det ligger till med det ärendet. Det finns ju inte med i den propositionsförteckning som vi fick häromdagen. Det handlar förstås om en ändring av regeringsformen, men vi behöver faktiskt inte vänta med alla grundlagsförändringar till riksmötet 2001/02. Det kan bli nog tungt ändå med det arbetet. Fru talman! Det är viktigt att debatten kring vår författning och vår demokrati är levande. Sverige har under lång tid utvecklat en demokratisk tradition. Varje demokrati riskerar dock att fastna i olika former. Fru talman! En levande demokrati förutsätter en politisk öppenhet och en förmåga att låta nya opinioner bland folket ta sig nya uttryck.
Fru talman! I de allmänna värderingarna är Lars Bäckström och Ingvar Svensson överens. Men det är i detaljerna som djävulen gömmer sig. Ibland är det inte ens detaljer det handlar om, utan ganska stora frågor. Ingvar Svensson! Anser ni kristdemokrater att löntagarna har för mycket inflytande i sina företag eller för lite? Vill ni stärka löntagarnas demokratiska ställning i arbetslivet? Ja eller nej? Jag sade förut till en folkpartist att det är väldigt viktigt hur demokratin ser ut ute i samhället. Man kan inte bara ha demokrati här i riksdagen, utan det gäller att sprida ut den. Subsidiaritet behövs även i företagen. Ingvar Svensson! Vill ni ha mer demokrati för löntagarna eller mindre? Hur skall det ske i så fall? Ingvar Svensson! Tycker ni kristdemokrater att riksdagen har en för svag ställning i budgetprocessen? Vill ni stärka den?
Fru talman! Vi försöker här diskutera den politiska demokratin, men vad Lars Bäckström ger sig in på är den s.k. företagsdemokratin. Jag tycker också att det är rimligt att man försöker tillämpa subsidiariteten i företagens eget företagstänkande. Men vi behöver inte intervenera på alla områden från politikernas sida. När det gäller budgetprocessen sitter nu en riksdagskommitté som skall titta på de frågorna. Jag sitter själv med i referensgruppen för just budgetprocessen. Jag tror att vi där skall kunna hitta lösningar som förbättrar den situationen.
Fru talman! Jo, vi diskuterar demokratin även utanför den trånga synen på demokrati här i riksdagen. Jag gör det. Då får man i demokratin anpassa sig till de spelreglerna, Ingvar Svensson. Vill ni stärka löntagarnas demokratiska ställning i arbetslivet eller inte? Era motioner pekar på motsatsen. Ni vill minska möjligheterna för löntagarnas fackliga organisationer. Ni vill med lagstiftning begränsa det inflytande som löntagarna har i dag. Ni vill begränsa deras demokrati i praktiken. Det är klart att man skall komma fram till lösningar i en kommitté! Man kan väl inte starta med målsättningen att man inte skall komma fram till lösningar! Min fråga var mycket enklare än så: Vill ni stärka riksdagens roll i budgetprocessen?
Fru talman! När det gäller den sista frågan är svaret att vi vill stärka riksdagens roll i budgetprocessen. Vi är inte riktigt nöjda med den utveckling som har varit. Jag satt med i riksdagsutredningen som lade fram det här förslaget, men vi hade inte tänkt oss att det skulle bli den här typen av låsta positioner som har utvecklats i riksdagens tillämpning. När det sedan gäller löntagarnas ställning vill jag bara säga att det är en tendens i alla vänsterrörelser att anse att allting är politik. Vi tror att den politiska kompetensen skall begränsas. Däremot är det väldigt viktigt att vi i olika sammanhang slår vakt om människornas värde och värdighet.
Fru talman! Jag skall till skillnad gentemot många tidigare i den allmänpolitiska debatten säga att den allra viktigaste frågan som finns på den politiska dagordningen i ett långsiktigt perspektiv är just demokratin, den demokratiska utvecklingen och därmed människors delaktighet, medansvar och insyn i samhället. Att vara en part i det vi allmänt kallar samhällsutvecklingen - som just är att kunna påverka sin egen vardag - och att känna att man behövs blir mer och mer viktigt för människans välbefinnande. Möjligheten att påverka sin egen vardag kommer allt oftare fram vid olika folkhälsoundersökningar om vad människor anser som det viktiga i livet för att må bra. Jag kommer i detta sammanhang att hålla mig till de överordnade strukturerna i det svenska samhället och vikten av förändring. Lennart Daléus belyste i inledningen av den allmänpolitiska debatten faran kring den koncentration som nu sker till ett fåtal områden i landet och pekade på den tudelning som utvecklas i samhället mellan starka och svaga orter. Motsvarande tudelning återfinner vi i samhället vad avser å ena sidan människor som har möjlighet att påverka sitt närsamhälle och de beslut som skapar samhällsutvecklingen, och å andra sidan många människor som är utestängda från all form av påverkansmöjligheter och som enbart känner vanmakt och otillfredsställelse i livet. En demokratisk tudelning är på väg. En gemensam nämnare för dessa båda problem, som båda resulterar i ett tudelat samhälle, har sin grund i en samhällsplanering som bygger mycket på en storskalighet och en stark koncentration och tilltro till centralt styrda beslut. Denna samhällsplanering skapar i sig svårgenomträngliga enheter och strukturer, ofta med hierarkiska uppbyggnader, trots ambitionen att bryta ned till platta organisationer. Vi möter dessa strukturer i hela samhällsuppbyggnaden, och som enskild individ ställs man ofta inför blockeringar, oberoende om det handlar om kommunens eller statens organisationer - organisationsstrukturer som i dag bygger på att de är "sig själva nog" och vilkas representanter med ryggmärgsreflexer agerar motsträvigt när någon vill "lägga sig i". Det kan vara föräldrars delaktighet i skolan såväl som hyresgästföreningens engagemang i en vägsträckning genom staden. Eller också agerar vi, som nu, genom att i många sammanhang hänvisa till detta diffusa EU, som har sagt hur ärenden skall hanteras. Därmed ger vi legitimitet åt att det är omöjligt att förändra, om ens diskutera. Detta är alltså helt oantastligt. Denna demokratiska tudelning är inte bara starkt orättvis utan också mycket farlig. Den får genomslag i ett ökat misstroende mot att politiken är eller över huvud taget kan vara det redskap som skall användas för att utveckla samhället. Detta ökande misstroende såg vi senast vid höstens val, med ett allt lägre valdeltagande. Tudelningen märks också på att våra nya svenskar väljer att avstå från att rösta eller inte ges inträde i de beslutande församlingarna. Lika illa är det naturligtvis att vi finner en tudelning vad det gäller generationers delaktighet och medansvar i samhällsförändringarna. Fru talman! Det krävs dock mycket självrannsakan från oss som företrädare för politiska partier eftersom det ofta är politiska beslut som ligger till grund för människors vanmakt och känslan av att det är politikerna "där uppe" eller "långt där borta" som har fattat beslut utan att de har kunnat påverka eller utan att någon över huvud taget har lyssnat på dem. I vår ambition att utveckla rättvisa reformer har vi plockat bort de många människornas delaktighet i just dessa reformer. Demokrati kräver närhet och dialog med direktpåverkan och eget ansvar för de beslut som fattas. För att få närhet och dialog måste nu stora stenar rullas. Mycket av det som beslutas här i riksdagen eller på andra centrala nivåer måste överföras till lägre nivåer i samhället. Fungerar inte demokratin på den lokala nivån i närsamhället kan inga centrala direktiv i världen få till stånd en demokratisk förnyelse. Det krävs alltså att staten bryter ned och för ut mycket av det som i dag regleras centralt både från riksdagen och via regeringsbeslut. En klåfingrighet visar sig ständigt med hänvisning till att t.ex. kommunerna gör fel prioriteringar. Den leder till att vi jobbar mycket med specialdestinerade direktiv och formar 289 kommuner till en enhetlighet i Sverige, vilket hämmar en lokal kreativitet och en demokratisk medverkan. Möjligheten till lokal kreativitet och lokala lösningar leder till att samhället bygger på flexibilitet och inte likformighet. Jag tror att människors möjlighet att forma sitt eget lokalsamhälle är mycket viktig både för en demokratisk fostran och för viljan till engagemang. Man ser resultat och lösningar utifrån det man själv har varit med om att forma. Jag menar inte att den kommunala nivån är den optimala nivån och att människor per automatik känner delaktighet - absolut inte. Men genom att bryta ned de centrala strukturerna kan nästa led - det regionala eller det kommunala - i sin tur överföra ansvar till andra grupperingar. Det kan t.ex. gälla utvecklingsgrupper, som växer fram både i städerna och ute i våra landsbygder. När jag pratar om centrala strukturer menar jag t.ex. att staten eller riksdagen inte skall arbeta med centrala direktiv som i detalj skall prioritera vad t.ex. arbetsmarknadspolitiken skall innehålla. Det gäller också det absurda i att vi i dag lockas att besluta vilket pris som skall betalas för barnomsorg. Dessa frågor kan tolkas som rättvisefrågor, men det lägger en hämsko på den lokala demokratin och på lokala politikers möjlighet att stå till svars både för vad som prioriteras och varför och stimulera lokala lösningar - oberoende av om grannkommunen gör samma sak eller inte. Det är dags att se helheten när vi pratar om samhällets utveckling och bristen på demokrati. Lokal demokrati kan inte utvecklas och människor blir inte delaktiga genom att det ständigt sätts upp nya centrala direktiv som någon annan har givit oss. Det sprids en uppgivenhet med argumentet att det inte är någon idé, därför att staten redan har beslutat. Det behövs en genomgripande decentraliseringsreform med syfte att bryta alla strukturer och låta tusen blommande demokratiprojekt ta form. Jag tror att arbetslöshet i sig inte blir så dramatisk för den enskilde om han har makt över sin egen vardag. Det finns flera övergripande decentraliseringsreformer som kan stimulera till ökad delaktighet och därmed ökad demokrati. Det gäller t.ex. kommundelningar. Jag tror att storleken har stor betydelse när det gäller insyn i demokratin och delaktighet. Det gäller också folkomröstningar som innebär att en fullmäktigeförsamling inte kan blockera initiativ från kommuninvånare om t.ex. 10 % av dem ställer ett krav. Regionerna kan ges ansvar för stora delar av det som i dag är statligt ansvar och som direkt har med regionutvecklingen att göra. Jag vet att Demokratiutredningen är i full gång, och jag har stora förhoppningar på denna utredning. Jag har en fråga till ministern, som jag hoppas återkommer, med anledning av Demokratiutredningens bredd. Det gäller just att bryta ned stora delar av beslutsstrukturerna i dagens samhälle för att vi skall kunna nå en ökad demokrati.

Fru talman! Jag har stor sympati för mycket av det Åsa Torstensson säger om den lokala demokratin och behovet av att vitalisera denna. Jag ser emellertid ett problem med Centerns sätt att resonera när man vänder sig mot det internationella området. Jag tillhör nämligen dem som tror att de har rätt som säger att det är lokalt och internationellt som de stora demokratiska utmaningarna faktiskt ligger. Om man då, som Åsa Torstensson antydde, vänder ryggen åt det internationella och inte engagerar sig fullt ut hamnar man i en situation där detta internationella får gå sin egen väg. Enligt min mening varken kan eller bör vi vända det internationella ryggen utan bör med liv och lust gå in för att diskutera hur det folkliga inflytandet på det planet skall kunna göra sig gällande. Skall vi i EU ha mera av Europaparlamentsinflytande? Hur skall det balanseras mot nationernas inflytande via ministerrådet? Det är en spännande och intressant debatt som, vågar jag säga, är lika viktig som den som samtidigt måste föras om den lokala demokratiska vitaliteten.
Fru talman! Jag tror att Per Unckel missuppfattade mig, framför allt därför att jag inte tog upp det internationella perspektivet speciellt mycket. Det jag hänvisade till var egentligen vår oförmåga att ta eget ansvar för de strukturer vi har byggt upp. Vi hänvisar till EU:s strukturer utan att ta ansvar för hur vi själva hanterar olika EU-direktiv. Det var det som min kritiska hållning gick ut på. För övrigt håller jag fullständigt med Per Unckel om att det lokala perspektivet - även i ett lokalt engagemang - kommer att utvecklas mycket mer internationellt än vad som hittills har skett.
Fru talman! I den del som gäller att vi lite lättvindigt hänvisar till EU och inte tar eget ansvar ansluter jag mig till Åsa Torstenssons kritik av oss alla. Vi tar inte ansvar för det vi själva faktiskt kan göra eller är skyldiga till. Likväl kvarstår min förundran. Låt mig ta förundran ett steg vidare och fråga hur det faktum att Centerpartiet så bestämt så här långt, i varje fall, har sagt att Sverige inte bör vara engagerat i EMU går ihop med det Åsa Torstensson nu säger, nämligen att det internationella trots allt är betydelsefullt. Jag sade i mitt inledningsanförande att jag tror att det är ställt utom varje tvivel att Sveriges hållning till EMU just nu betingar ett pris i form av inflytande och därmed ett pris vad gäller demokratin. Vi avhänder oss medvetet ett sätt att påverka Europas framtid. Jag menar att detta är ett demokratiskt problem därför att det fråntar svenska folket ett inflytande vi annars skulle ha haft.
Fru talman! Detta skulle kunna bli en EMU-debatt utifrån rent demokratiska diskussioner. Jag vill fortsätta att förtydliga vad jag menar utifrån ett internationellt perspektiv, som inte enbart behöver vara ett EU-perspektiv. Det pågår i dag mycket tydliga lokala demokratiarbeten. Det finns nätverk mellan lokala områden i EU. Detta är tydliga EU-perspektiv, som stimulerar till internationellt arbete. Det är precis i linje med tanken att man utifrån skall stärka en demokratisk aspekt i alla delar av EU - inte enbart i Sverige. Vi har en del av ansvaret när det gäller att föra in de frågor och de demokratiska former som vi arbetar med i Sverige.
Fru talman! Jag, liksom Per Unckel, kände stor sympati inför mycket av det som Åsa Torstensson sade. Men jag vill utröna en del. Jag förstår detta med att vi behöver en bättre regional balans och att det är viktigt för demokratin. Därför skulle man ta bort kompetensområden från riksdagen. Jag kan delvis förstå det. Men är det riksdagsbeslutens fel att Mälardalen och Stockholm snart är överhettade, att vi får flaskhalsar och att det finns stora problem med sysselsättningen i Norrland, Småland och kanske delar av norra Bohuslän? Är det inte snarare marknadskrafterna som gör att det blir så här? Då kanske man behöver en politik för att tygla de marknadskrafterna. Är det inte, Åsa Torstensson, en rimlig slutsats att vi behöver demokratiska beslut för att stävja dessa marknadskrafters koncentrationstendenser? Åsa Torstensson! Behöver riksdagens roll i budgetprocessen stärkas? Vad tycker Centern om det? Och vad tycker Centern om arbetsplatsdemokrati?
Fru talman! Nu hamnade Lars Bäckström i slutändan i en annan frågeställning än den han inledde med. Lars Bäckström! När det gäller den regionala demokratin och överföring av statens makt till regionerna trodde jag att vi sedan tidigare var överens om att mycket av det som staten i dag beslutar egentligen inte behöver ligga på en central nivå. Det kan finnas separata genomförandemöjligheter ute i regionerna. Jag ställer mig bakom Lars Bäckströms funderingar om att hitta former för budgetprocessen i riksdagen, så att riksdagen därmed får en starkare roll. Jag tycker att höstens arbete med budgetprocessen har visat att det som Per Unckel inledde med att tala om, att förflytta valdagen till våren, också är en del av detta. Det handlar om möjligheterna att tydligare arbeta med budgetprocessen.
Fru talman! Kristdemokraterna, Centern och Vänsterpartiet tycker att riksdagens roll bör stärkas i budgetprocessen. Det är bra. Vi skall få fler svar i dagens debatt. Detta med den regionala överföringen är bra. Men det är fortfarande en politik. Det är politik i Stockholm eller i Västra götaland. Åsa Torstensson! Behöver vi inte mer av demokrati och politik för att stoppa marknadens tendenser att koncentrera allt till Mälardalen? Är vi inte överens om det, till skillnad från kristdemokraterna och moderaterna? Är det inte detta som vi i Centern och Vänstern har gemensamt till skillnad från kristdemokraterna och moderaterna som säger: mindre politik och mer marknad?
Fru talman! Lars Bäckström! Jag har aldrig - inte heller i det här anförandet - angett att vi skulle ha mindre politik. Vi skall ha mer politik på andra nivåer. Det var konklusionen i anförandet. När det handlar om regional balans behövs det i allra högsta grad politiska beslut för att man skall kunna stabilisera och låta hela Sverige leva. Det är helt rätt.

Fru talman! I dag debatterar riksdagen i sin allmänpolitiska debatt demokratifrågorna. Det är förstås en viktig dag. Det är också en dag som förtjänar att minnas i den meningen att den är Lenins dödsdag. I dag är det 75 år sedan Lenin avled. 75 år är en lång tid i människors liv. Det är i praktiken en mansålder, även med dagens medellivslängd. Men arvet efter Lenin lever kvar. Det lever förstås kvar för alla de människor som tyvärr har hamnat i länder där Lenins idéer och det som han fick igenom har haft betydelse ända in i våra dagar. Det lever också kvar i den meningen att ett av riksdagens partier, numera - tyvärr - riksdagens tredje största parti. Det är ett parti som behöver en debatt om Lenin och har haft en sådan debatt under hösten. Inget annat parti i denna kammare behöver internt föra en debatt om Lenin. Jag tror att det nu finns en bred uppslutning om att vi skall ha en upplysningskampanj även om kommunismens illdåd. Jag tror t.o.m. att Vänsterpartiet säger sig stå bakom detta. Lars Bäckström, som är gruppledare för Vänsterpartiet, nämnde alldeles nyss i ett annat sammanhang att han ville att man skulle kalla en spade för en spade. Det tycker jag är en alldeles utmärkt idé. Jag funderar på om de i Lars Bäckströms riksdagsgrupp som på direkta frågor gång på gång förklarar att de är kommunister också kallar en spade för en spade, enligt Lars Bäckströms mening. Det rör sig väl om ungefär en fjärdedel - kanske motsvarande ett fotbollslag. Menar de att de är kommunister när de säger att de är kommunister? Fru talman! Något av det mest glädjande som har hänt under det senaste decenniet är förstås de stora framgångarna för demokratin runtom i världen. Det är framför allt manifesterat genom kommunismens fall i vår del av världen, i Europa. Även om den lever kvar i den mest folkrika staten på vår jord, Kina, där den kommunistiska diktaturen härskar över mer än 1 miljard människor, har kommunismens fall ändå spelat en oerhört stor roll för demokratins framsteg under det senaste decenniet. Det har även varit en glädjande utveckling i Sydafrika, på många håll i Latinamerika och Afrika. Det pekar åt samma riktning. Demokratin har spritt sig till fler människor än någonsin. En större del av världens befolkning än någonsin under demokratins historia har demokratiska regimer. På många håll går det väl för demokratin. Man går från diktatur till demokrati eller från mycket lite demokrati till mer av demokrati. Samtidigt har man i många av de gamla demokratierna stora problem. I ett land som vårt och i många andra länder ökar avståndet mellan väljare och valda. Det finns många tecken på det. Några har redan nämnts i debatten. Det är t.ex. ett sjunkande valdeltagande i vårt land. Därför blir det förstås en huvuduppgift för oss som hyllar demokratin att komma på olika sätt att se till att demokratin fördjupas och förstärks. För liberaler är det självklart att utgå från en närhetsprincip. Det gäller frågan om var kompetens skall ligga i ett samhälle eller i en världsdel. Det naturliga är att så mycket som möjligt ligger hos individer och familjer, att de har så mycket vardagsmakt över sin egen tillvaro som möjligt. När det gäller saker som var och en inte kan besluta om själva eller tillsammans med familjen vid köksbordet handlar det förstås om att lägga besluten så nära medborgarna som möjligt. Det skall ske på ett sådant sätt att det är tydligt och klart var besluten fattas så att det därmed blir lätt att utkräva ansvar av dem som har att förvalta ansvar. Detta har lett oss till att i olika sammanhang förespråka reformer som skulle förstärka framför allt den mest näraliggande nivån: kommunen, kommundelen. Vi har förespråkat att det skall bli lättare att kunna dela kommuner. Vi förespråkar att man skall kunna ha direktval till kommundelsfullmäktige, så att varje enskild kommundelsfullmäktige avspeglar önskemålen från de människor som bor just där och inte den uppfattning som råder i genomsnitt i den berörda kommunen. Vi har i decennier förespråkat att vi skall ha ett system som innebär att vi har skilda valdagar, att riksvalen är en dag och att de kommunala valen är en annan dag. Skälet har ständigt varit detsamma. Det ökar rimligen medborgarnas möjlighet att ta del av vad politikerna tycker i de olika frågorna. Det ger möjlighet att ta ställning till vad som har skett och ägt rum just i den egna kommunen eller den egna regionen. Tyvärr fortsätter framför allt socialdemokraterna att rida spärr mot en sådan utveckling och begränsar därmed medborgarnas möjlighet till insyn och ansvarsutkrävande. Vi har också föreslagit att det skulle bli möjligt att ordna extraval, det som vanligtvis brukar kallas nyval, i kommuner och regioner på samma vis som det är möjligt att göra det på riksnivå. Tanken bakom detta har varit densamma som har gällt de andra förslagen, nämligen att man skall öka möjligheten till insyn och ansvarsutkrävande. Fungerar det dåligt i en kommun? Har en majoritet fallit ihop? Har kommunala skandaler ägt rum? Då bör det vara möjligt att utlysa extraval i just den kommunen eller regionen. Den nivå inom vårt land där möjligheterna till insyn och tydlighet rimligen är sämst är mellannivån. Landstingsnivån eller regionalnivån är ju en nivå där alla tre aktörer i svenskt samhällsliv trängs. Det är företrädare såväl för statsmakten som för kommunerna och de direktvalda landstingen. Vi förespråkar att det blir samma tydlighet på den nivån som vi har på de övriga nivåerna, på den kommunala nivån och på riksnivån, dvs. att man får en ökad makt för de folkvalda, för landstingen, storlandstingen, regionerna eller vad vi skall kalla dem. Närhetsprincipen innebär ju också att en del beslut kanske inte längre kan fattas fullt ut på den nationella nivån. Därför förespråkar vi som liberaler att man skall fatta de besluten på den europeiska nivån. Det är väldigt viktigt att klara ut vilka frågor som är just av den naturen. De bör rimligen handla om gränsöverskridande saker. Det kan handla om gränsöverskridande miljöförstöring eller gränsöverskridande brottslighet som inte längre kan klaras, eller kanske aldrig har kunnat klaras, på den nationella nivån. Därmed är det oerhört viktigt att se till att de beslut som skall fattas där, följande närhetsprincipen, också är beslut där det finns en god balans mellan önskemålen om demokratiskt inflytande och effektivitet. På den europeiska nivån förespråkar vi avsevärt mer av genomslag för Europaparlamentet. Det som har ägt rum i Amsterdamfördraget är ett steg i rätt riktning, men jag tror att vi i framtiden kommer att få se att det behövs mer inflytande för den nivån på de beslut som skall fattas där. Fru talman! Jag skulle vilja ställa två frågor till statsrådet Lejon som kommer att delta i debatten om ett litet ögonblick. Dessa frågor har att göra med hur man skall öka medborgarnas inflytande framför allt på den mest näraliggande nivån. Är Socialdemokraterna nu beredda att ställa upp bakom att vi inför skilda valdagar för de kommunala valen och riksvalet? Är man beredd att ställa sig bakom att de kommuner som vill, tillåts att ordna direktval till de kommundelsnämnder som de har inrättat?

Fru talman! Det är väl rimligt att jag besvarar frågan först. Menar en vänsterpartist som kallar sig kommunist allvar? Ja visst, måste nog svaret vara. Men däremot tror jag inte att dessa personer uppfyller Bo Könbergs definition av kommunister. Jag vet att Bo Könberg anser att en kommunist står för demokratisk centralism, enpartistyre och planekonomi. De kriterierna uppfyller inte de här kamraterna. De uppfyller nog snarare Marx kriterier i Kommunistiska manifestet där han avslutade ett av de mest viktiga kapitlen med orden: Och så framträdde ett samhälle vari envars fria utveckling är en förutsättning för allas fria utveckling. Det är snarare den definitionen man lyfter fram. Ni rör er nog med helt olika definitioner av begreppet. Sedan skall jag ta upp lite mer närliggande och verklig politik, Bo Könberg. Jag har en viss sympati för det här med direktvalda kommundelsnämnder. Visst är det knepigt att Rinkeby här i Stockholm, där kanske 75 % av invånarna röstar på Vänstern och Per Unckels parti. Visst är det konstigt.
Fru talman! Vi är tydligen överens på en punkt, nämligen att det är mycket konstigt att ha en sådan tingens ordning. Låt oss då, vi som tycker det, verka för att vi får en förändring. Jag minns möjligen fel när jag tycker mig minnas att vi inte fick stöd från Vänsterpartiet här i kammaren för en kort tid sedan när just den frågan var uppe. Men vi välkomnar alla, även företrädaren för ett parti som nyligen hade ordet kommunism i sitt namn, att stödja förslaget om direktvalda kommundelsnämnder.

Fru talman! Jag kallar mig i och för sig inte kommunist, och har aldrig gjort det, på grund av de brott som har begåtts i kommunismens namn. Men det har också begåtts brott i demokratins och i kristendomens namn. Visst är det så. Det gör inte att man kan sluta kalla sig kristdemokrat. Jag kan som gruppledare säga att jag personligen har sympati för det Bo Könberg sade om direktvalda kommundelsnämnder. Vi lever inte under någon demokratisk centralism där alla talar med en stämma. Det är kanske möjligtvis så att ni har det så i Folkpartiet eller Moderaterna att en man - en röst. Men vi har en öppen och levande debatt i Vänsterpartiet där vi tillåter oss att i fri demokratisk mening även i kammaren bryta åsikter. Sedan vill jag ställa en fråga: Bör riksdagens roll i budgetprocessen stärkas, Bo Könberg? Jag har hört till leda att Folkpartiet säger att vi skall göra upp om en särlösning i ett utskott om änkepensioner. Ni borde veta att det inte är möjligt att göra sådana uppgörelser i utskotten. Det sänker kammarens anseende om er partiledare står här och låtsas som om man kan hantera budgetprocessen hur som helst. Vill ni stärka riksdagens roll i budgetprocessen, så säg det. Sluta annars med dessa påhopp i pensionsfrågan!
Fru talman! Jag har noterat att Lars Bäckström är en av dem som inte kallar sig kommunist i den partigruppen. Jag var t.o.m. vänlig att tala om ungefär hur många de var efter att ha läst innantill i tidningen. De är ungefär en fjärdedel av partigruppen. Ungefär ett fotbollslag av denna kammares ledamöter kallar sig på direkt fråga för kommunist trots den långa historia som gör att Lars Bäckström själv inte vill kalla sig för detta. Jag har antagit att de menar någonting med det. Jag har, till skillnad från Lars Bäckström, varit beredd att ta dem på allvar. Det är klart att det underlättar Lars Bäckströms arbete som gruppledare för den gruppen om han inte behöver ta dem på allvar utan tror att de med detta menar att de är för individers frihet. Sedan konstaterar Lars Bäckström att det finns andra åsiktsriktningar som har saker på sitt samvete. Ja, Lars Bäckström, men den stora skillnaden är att den som kallas kommunism hela tiden har varit förknippad med förtryck och diktatur medan de andra säkert har gjort misstag genom årens lopp. Det är en väldigt konstig jämförelse. Sedan gällde det budgetprocessen och änkorna. Där har vi framför allt kritiserat er när det gäller änkorna för att ni uppenbarligen inte har sett till att det hände någonting på den punkten, trots att ni lyfte fram den kraftigt i valrörelsen.
Fru talman! Jag har egentligen inga sakliga invändningar mot Bo Könbergs anförande och ståndpunkter. Däremot blir jag lite konfunderad över terminologin. Han använder begreppet närhetsprincip. Från den kommunala sidan har jag vant mig vid att närhetsprincipen uttrycker närheten till en institution, ett daghem, ett ålderdomshem eller en läkarstation. Men som jag förstår använder Bo Könberg begreppet närhetsprincipen för det som egentligen är subsidiaritetsprincipen. Men den kan ju vara både en när och en fjärrprincip. Jag tror att det vore väldigt bra om man övergav det dumma danska begreppet närhetsprincip.
Fru talman! Jag har flera gånger i denna kammare, framför allt i Europadebatterna, varit inne på diskussionen om närhetsprincip och subsidiaritetsprincip. Då har jag sagt ungefär så här: I det praktiska arbetet sammanfaller ofta den liberala närhetsprincipen, dvs. att beslut skall fattas så nära medborgaren som möjligt och helst av honom eller henne själv, med den subsidiaritetsprincip som inspirerats av den katolska socialläran. Många gånger har vi glädje av att kunna åberopa subsidiaritetsprincipen inom EU, men jag tror inte att de är alldeles identiska.
Fru talman! Jag fortsätter på samma tema. Jag noterar att Bo Könberg talar om närhetsprincipen och talar väl om densamma, men han berör inte företagen. Då måste jag fråga Bo Könberg om detta innebär att man skall tolka Folkpartiets hållning så att de anställdas makt och inflytande över sina företag bör stärkas. Är Folkpartiet för arbetarmakt och ekonomisk demokrati? Om inte, varför skall i så fall andra principer än de demokratiska gälla inom företagen?
Fru talman! Som så ofta skulle mänskligt umgänge och kommunikation underlättas om vi försökte att använda orden på ungefär samma sätt. Då menar jag inte att alla måste använda just min terminologi, men det underlättar om vi använder den på samma sätt. Demokrati handlar om folkstyre. Traditionellt och historiskt har det handlat om rätten att genom fri röstning se till vem som bestämmer i landet och avsätta honom eller henne, att det finns en rättsstat etc. Det är inte samma sak, fru talman, som frågan om vilket inflytande man skall ha på den arbetsplats där man är anställd. Det är en viktig fråga, men det är inte samma fråga som frågan om rätten att göra detta. De som har tyckt att det är samma fråga är ju ofta kommunister eller demokratiska socialister som har hävdat att man, inom ett företag som någon annan äger, har rätt att bestämma över detta företag. Men det är en annan fråga. Vi kan gärna diskutera den, men den har inte så mycket att göra med hur vi vitaliserar demokratin i vårt land.
Fru talman! Nu blir det intressant. Bo Könberg är mycket tydlig. Det är sant att det finns en skillnad här mellan å ena sidan socialister och vänster och å andra sidan borgerligheten. Vänstern har genom sin historia sagt att demokratin bör gälla hela samhället. Demokratins principer bör även gälla för den bas på vilken samhället vilar, nämligen produktionen. Borgerligheten har däremot sagt gränsen för demokratin går vid ägandet av produktionsmedlen. På den andra sidan av den gränsen skall demokratin inte råda. Det är grunden, kärnan i skillnaden mellan den borgerliga sidan och den socialistiska sidan i demokratiuppfattningen.
Fru talman! Mats Einarsson har alldeles rätt i att det går en väsentlig skiljelinje mellan liberaler och kommunister - jag tror att Mats Einarsson tillhör det fotbollslag som jag nämnde förut - i synen på hur vi skall ha det. Det är inte så som Mats Einarsson sade att skillnaden har funnits länge i historien mellan oss, att ni tyckt att demokrati skall genomsyra hela samhället. Under en större del av ert partis historia och er rörelses historia har ni inte velat ha demokrati i samhället utan i stället velat ha samhällets ägande av produktionsmedlen. Den dag ni inte längre är för socialism är avståndet mot liberaler självklart mindre.

Fru talman! Svenska Dagbladets största rubrik i dag var: "Teliaaffären lyft för börsen". Dagens Nyheter hade en lite mjukare rubrik: "Patientsäkerheten hotas" och en annan om att Persson fyller 50 år. Jag undrar vad barn och ungdomar säger om Teliaaffären, om patientsäkerheten eller om att Persson fyller 50 år. Och det jag hittade i min tidning i dag om barn var om en liten pojkes talande docka, som för in grannarnas mobiltelefonsamtal i sin elektroniska mage. Barn förväntas inte ha några synpunkter på den ekonomiska politik som förs i landet eller ens i den egna kommunen. Ekonomi anses vara för svårt för barn att förstå sig på. År 1997 levde över 100 000 barn och ungdomar i familjer där båda föräldrarna saknade arbete, och de barnen och ungdomarna vet verkligen mycket om både arbetslöshet och ekonomi. Barn kan nämligen klara av väldigt mycket över huvud taget. Det jag nu berättar är ingenting jag läst i tidningar, utan det har jag lärt mig när jag arbetat på ungdomsmottagningar och barnavårdscentraler. Tyvärr, säger jag, klarar små barn av väldigt mycket, t.ex. att förlåta vuxnas skröplighet. De klara av att t.o.m. sköta om sina föräldrar, administrera föräldrarnas skilsmässa, medla, trösta, lugna. Små barn klarar förvånansvärt bra av att vistas i stora stökiga grupper på dagis, att klara sig själva när vuxna inte har tid. Mycket små barn klarar av att vara på dagis fastän de är hängiga eller sjuka och t.o.m. förstår att pappa eller mamma inte har råd eller inte törs för arbetsgivaren att vara hemma hos dem. Skolbarn klarar av att gå till skolan trots mobbning, trots att lärararna kanske inte hinner se dem, trots obekväma stolar och obekväma lokaler med dålig luft. De klarar av att vara utan mat fram till skollunchen och att då snabbt och stressigt äta i stimmiga lokaler. Skolbarn tolererar att det fattas speciallärare och resurser till barn med t.ex. dyslexi. De vet kanske inte om att det finns hjälp att få. Det kanske inte ens vet att de har läs och skrivsvårigheter utan tror att det beror på annat att det inte går att hänga med. En del flickor tar på sig ansvaret att hjälpa till och sköta om klasskamrater som t.ex. har koncentrationssvårigheter. Barn klarar suveränt att anpassa sig till föräldrar som är jäktade, panka, bekymrade, ledsna, deprimerade eller psykiskt sjuka. Barn klarar av att föräldrar kan vara så förtvivlade att de tar till flaskan för att döva bekymren eller minska misshandlar varandra eller barnen. Barn är duktiga på att ljuga för att skydda sina föräldrar. Små barn och skolbarn klarar av väldigt mycket men inte hur länge som helst. Till slut brister det. Det här har med demokrati att göra. Demokrati, fru talman, lever inte vidare av sig själv. Demokratin måste vårdas. Både i går och i dag nämndes den undersökning som Skolverket gjorde och där medierna snappat upp att ju högre elever kommer upp i klasserna, desto mindre är deras känsla för rättvisa och demokrati. Vill vi bevara vår demokrati måste vi alla vuxna - föräldrar, skola, politiker - satsa på våra barn. Om vi vuxna är demokratiska mot barnen - det betyder att vi ger dem det de behöver - bäddar vi gott för att solidaritet, rättskänsla och demokrati kan leva vidare. Dessutom är det både bättre och billigare samhällsekonomiskt att förebygga än att bota. En hållbar ekonomisk och social utveckling är omöjlig utan barn som mår bra. Barns otroliga anpassningsförmåga får inte göra att vi slår oss till ro. Det är svårt med förebyggande åtgärder, för det tar så lång tid innan man ser resultaten. Tillit grundläggs i barndomen. Den kan ödeläggas under barndomen eller senare, men när barn växer upp utan tillit uppstår skador som kan räcka hela livet ut. Och hela samhällets sociala kapital försvagas. Jag ställde före jul en fråga till vår socialminister. Den handlade om alkohol och goda förebilder och följaktligen bäddande av demokrati. Barn och ungdomar gör inte som vi vuxna vill eller tycker eller säger till dem att göra, eller som Lars Bäckström sade: Som de gamla sjunger kvittrar de unga. De gör som vi gör. Så är det med demokratin. De gör som vi gör. Vi kanske kan börja med barneko i radio varje dag i stället för börseko, eller åtminstone både-och. Vad sägs om barnkvarten varje dag? Tack, fru talman!
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga om ett ämne som Kerstin-Maria Stalin inte berörde. Häromdagen höll Europas högst rankade miljöpartist, den tyske utrikesministern Joschka Fischer, ett anförande om Europas framtid, det folkliga inflytandet och demokratin. Jag håller inte med om allt, men det är förvisso ett intressant anförande därför att det pekade fram mot nästa Europadebatt för att göra Europa till medborgarnas Europa. En händelse som ser ut som en tanke är att detta inträffar ungefär samtidigt som det ställs krav från det svenska Miljöpartiets ledning på att alla miljöpartister som vill in i Europaparlamentet skall kräva att Sverige skall gå därifrån. Då anmäler sig frågan: Hur anser Miljöpartiet att svenska folkets möjligheter att hävda sitt inflytande på den europeiska demokratin i så fall skall se ut? Vad är det som så monumentalt skiljer svenska miljöpartisters analys från den Joschka Fischer gav uttryck för i sitt anförande?
Fru talman! Jag tänkte först att inte svara. Det var en mycket svår fråga, och jag hörde inte riktigt. Men jag vill utgå från det jag berättat. Gör vi på det sättet som jag sade, att vi ger våra barn vad de behöver, klarar man förhoppningsvis också av demokratin i landet och även i Europa. Jag kan inte säga på något annat sätt. Jag vill inte föra någon Europadebatt. Nu vill jag tala om barn. Jag har med flit inte nämnt vare sig moderater, folkpartister eller miljöpartister utan velat koncentrera mig på att tala om barnen.
Fru talman! Jag har stor respekt för detta. Det var bara det att jag inte kunde hålla tillbaka min nyfikenhet. Kerstin-Maria Stalin var den miljöpartist som kom att delta i denna del av demokratidebatten. Det som Joschka Fischer säger är ingenting konstigt. Han säger egentligen det som alla vi som på ett eller annat sätt också är engagerade på den europeiska nivån upptäcker, nämligen att man inte bara kan blunda och säga: "Det där rör inte mig." Det som oroar mig i Miljöpartiets förhållningssätt är att man blundar och säger: "Vi går därifrån" - som om det internationella inte fanns. Detta kommer att leda till - och det vill jag att Kerstin-Maria Stalin tar med sig - att Sverige isolerar sig och att svenska folket går förlustigt en möjlighet att säga sin mening. Jag tycker inte att detta är en god utveckling. Lika väl som jag tycker att man skall öka möjligheterna att säga sin mening i kommunerna måste vi också skaffa oss ett forum där vi kan säga vår mening om de internationella frågor som under alla omständigheter angår alla oss.
Fru talman! Vi blundar inte. Om Per Unckel hade hört mitt anförande hade han vetat att det handlade om att inte blunda. Det handlade om demokrati och att vi inte får blunda för våra barns behov. Vi måste se till att de mår bra, och vi får inte blunda för om de låtsas som om de anpassar sig. Det var detta som mitt föredrag handlade om. Sedan får vi föra en Europadebatt vid ett senare tillfälle.

Fru talman! Jag vill tacka riksdagen för att vi i dag har givits tillfälle att diskutera demokratin. Jag tycker att det är många kloka synpunkter som hittills har framförts i diskussionen. De är dags att göra bokslut över århundradet. 1900-talet är det århundrade då folkstyret inledde sitt segertåg över världen. Jag säger "inledde", för det är min fasta övertygelse att människan hittills bara sett demokratin födas. I går var jag vid Viskafors folkhögskola, som inte ligger särskilt långt från Borås. Där var 200 folkhögskoleelever samlade från hela landet för att under två dagar diskutera den svenska demokratin. Den framtidstro och det samhällsengagemang som dessa elever uttryckte är vårt samhälles största tillgång. Andra delar av den svenska demokratins utveckling inger däremot större oro. I höstens riksdagsval avstod nästan en femtedel av befolkningen från att använda sin rösträtt. Av dem som ändå valde att gå och rösta uttryckte 60 % att de hade ett litet förtroende för politiker. Allt färre går på politiska möten eller har förtroendeuppdrag. Mindre än 8 % av den svenska befolkningen uppger i dag att de är medlemmar i något parti. Sverige kan riskera att utvecklas till ett fåtalsvälde där enfalden styr. De som deltar i den offentliga debatten blir allt färre. De som har förtroendeuppdrag blir allt färre och har alltfler förtroendeuppdrag. De som fattar avgörande beslut blir allt färre, men de fattar alltfler allt viktigare beslut i en allt snabbare takt. Klyftan mellan folket och dess förtroendevalda växer. I synnerhet växer klyftan till de nya svenskarna. Det finns naturligtvis ingenting ödesbestämt i den här utvecklingen. Precis som demokratin och välfärdssamhället har vunnits genom människors envisa kamp kan även denna utveckling vändas åt rätt håll. Misstro kan vändas till engagemang och ömsesidigt förtroende. Enfald kan ersättas med mångfald och rikedom och klyftor med lika möjligheter för alla att delta oavsett klass, kön, fysiska förutsättningar eller etnisk bakgrund. Under de närmaste månaderna tänker jag resa till de tio kommuner och stadsdelar där valdeltagandet var som lägst. Jag vill personligen träffa någon av dem som valt att inte använda sin rösträtt, och jag vill träffa någon som tvärtom valt att ta ett politiskt ansvar just i dessa områden där vanmakten tycks som störst. Jag tror att de alla har något att berätta. I vårt alltmer internationaliserade samhälle har demokratin halkat efter. Ekonomi, miljöhot, kultur och medier är redan globaliserade. Det är oerhört viktigt att de internationella organisationerna utvecklas i en riktning som är positiv för hela världssamfundet. Demokratin är dödsdömd om inte också den vidgar sin verkningskraft. Vikten av att gå och rösta i valet till Europaparlamentet skall ses i detta ljus. 1990-talets ekonomiska kris och höga arbetslöshet i vårt land är väsentliga orsaker till demokratins svaga ställning i dag. Många var de människor som tvingades ut från arbetsliv och social gemenskap. Det underminerar grunden för vårt demokratiska styrelseskick. Politikens möjligheter att styra vårt land ifrågasätts. I dag har vi lyckats att bryta den ekonomiska nedgången och politikens spelrum har därmed ökat. Men förtroendet är brutet. Visst är det bra för en demokrati att människor är kritiska mot makthavare. Blind auktoritetstro hör som bekant andra samhällsskick till. Men ett visst mått av förtroende mellan väljare och valda krävs för att diskussion om samhällsfrågor skall vara meningsfull och för att det skall fattas legitima beslut. Förtroende krävs på alla politiska nivåer, bland medborgare i kommunen, på riksplanet, i Europa och globalt. Om medborgarna inte själva eller via medierna kan få insyn i den politiska processen kan de inte heller bilda egna åsikter om eller påverka de politiska besluten. Då växer misstron. Därför är ökad öppenhet ett demokratiskt vägval för EU. I och med Amsterdamfördraget skall en offentlighetsprincip gälla för EU-institutionernas handlingar. Det är nu en stor uppgift för den svenska regeringen att tillsammans med andra medlemsländer också genomföra detta. I denna kammare har vi ett uppdrag gemensamt, oavsett partifärg. Det gäller kampen mot dem som tar avstånd från demokratins principer och som använder våld och kränker människors rättigheter. Rasister, nazister och delar av den s.k. djurrättsrörelsen är några exempel. Samhället måste naturligtvis ingripa mot dem som bryter mot lagar som har antagits i demokratisk ordning. Därutöver bör vi demokrater också möta de åsikter som dessa grupper ger uttryck för i en öppen diskussion. Diskussionen är demokratins grundläggande och unika arbetsform. Mot de som tar våldets och brottets väg för att nå sina syften skall vi ta till vårt vassaste vapen: argumenten. Det finns en demokratisyn som betonar valet som handling. Medborgarna uppfattas som kunder, som framför allt kräver att det som demokratin levererar är av bra kvalitet. Vi kan kalla denna demokratisyn för konkurrensdemokrati eller kunddemokrati. Det andra synsättet kan vi kalla för deltagardemokrati, inte för att alla skall vara med och fatta varje beslut utan för att alla har en roll, antingen i diskussioner vid framtagande av de politiska förslagen, i kritiken av dem eller i beslutsfattandet på någon nivå. Som socialdemokrat tror jag att den verkliga dynamiken i demokratin frigörs först den dag då så gott som alla människor deltar i utformandet av det gemensamma. Med den grundsynen går utvecklingen åt fel håll. Sedan 1952 har 150 000 förtroendevalda försvunnit i det här landet. Utvecklingen går också åt fel håll när valdeltagandet sjunker. Kompassen pekar på samma sätt fel när allt färre människor väljer att engagera sig i partier och folkrörelser. Vi borde bli fler. För en rättvis diskussion krävs också att vi framhåller det som är positivt och det som är möjligt att göra. Vid en internationell jämförelse har Sverige väl fungerande partier, kunniga och engagerade medborgare samt ett högt valdeltagandet. Förväntningarna på det politiska systemet i Sverige är höga, vad gäller både själva servicen och möjligheterna att påverka. Andelen kvinnor i våra folkvalda organ har ökat markant under 90-talet. Personvalet gav en högre representation av utländska medborgare i kommunfullmäktigeförsamlingar runt om i landet. Alltfler människor tar ansvar för verksamhet som direkt angår dem, t.ex. i föräldrakooperativa dagis eller i elevstyrelser inom gymnasieskolan. För att förstärka och utveckla den svenska demokratin i en positiv riktning anser jag att åtgärder bör vidtas på bl.a. följande områden: 1. Mer öppenhet skall prägla EU. 2. Medborgarskapet skall ges en ökad betydelse och medborgarrollen stärkas. 3. Skolans roll att fostra våra barn och ungdomar i demokratins anda måste stärkas. 4. Förvaltningen skall stå i medborgarnas och demokratins tjänst. 5. Den representativa demokratin skall stärkas, bl.a. genom en stärkt förtroendemannaroll. De förtroendevaldas villkor skall ses över, framför allt vad gäller invandrares och handikappades möjligheter att åta sig och fullfölja politiska uppdrag. 1900-talet har varit demokratins genombrottssekel. Kolonialism, rasism, fascism, öststatskommunism och apartheid har ersatts av demokrati i alltfler länder. Samtidigt upplever många av oss i de etablerade demokratierna att människors förtroende för och deltagande i vår demokrati minskar. Det påminner oss om att demokratin måste återerövras av varje ny generation. Det gäller också oss. Låt oss börja nu.

Fru talman! Först ett pikant påpekande: Jag håller med statsrådet Lejon om att det är synd och skam att vi har tappat 150 000 kommunala förtroendemän sedan början på 50-talet. Av hänsyn till statsrådet skall jag emellertid inte upplysa om vad detta egentligen beror på. Det var ett vackert tal, statsrådet. Men vad vill regeringen egentligen göra? Vad vill regeringen göra i alla de hänseenden som debatten hittills har kretsat kring? Vad vill regeringen göra med valen? Skall vi fortsätta att ha val på hösten, trots att alla nu inser att det inte fungerar? Hur skall det gå med den kommunala självstyrelsen? Många här har talat för att kommunerna måste få en ökad möjlighet att själva och självständigt sörja för sina medborgares framtid. Ingvar Svensson talade om behovet av maktdelning i ett tidigare inlägg. Vad tycker regeringen om detta? Statsrådet underströk behovet av öppenhet i Europa. Alldeles utmärkt! Men vad vill regeringen göra i relationen mellan ministerråd och parlament i Europa? Hur vill regeringen verka i EU för att skärpa det folkliga inflytandet över den europeiska unionen? Svar utöver anförandet tror jag skulle föra denna debatt en bra bit framåt.
Fru talman! När det gäller ett flertal av de frågor som har ställts till mig - frågorna om folkomröstningar, skilda valdagar, direktval till kommundelsnämnder och förändrad budgetprocess - är det så att allt det som rör grundlagarna och förändringar av regeringsformen mycket väl passar att fundera över i den parlamentariska utredning som vi gemensamt skall ägna oss åt framöver. För närvarande bereder vi i Regeringskansliet ett underlag för detta. Innan några direktiv har fastställts kommer överläggningar att föras mellan partierna. Därför avstår jag nu från att närmare gå in på det som har direkt koppling till grundlagsändringar.
Fru talman! Det är nästan så att jag vill låna ett argument av Lars Bäckström, nämligen att det gäller att föra grundlagsdebatten i öppna former och inte bara mellan några få. Jag välkomnar ett beslut om en grundlagsutredning. Men jag är lite orolig att statsrådet begränsar den till regeringsformen, därför att flera av de diskussioner som vi har fört här i dag handlar faktiskt inte formellt sett om regeringsformen utan t.ex. om valdagen. Jag skulle välkomna ett något bredare perspektiv på den diskussion som vi skall ha om grundlagen, så att det kan täcka in alla de aspekter som vi här har talat om. I all välvilja och välmening tror jag faktiskt att de är inlänkade i varandra. Jag skulle likväl vilja efterlysa statsrådets eget deltagande i denna diskussion. Vi skall inte nagla fast henne vid varje kommatecken, men någon liten uppfattning om vad statsrådet själv tycker skulle åtminstone öka vitaliteten i det meningsutbyte som jag tror att vi alla är överens om att vi skulle behöva ha. Får jag dessutom, fru talman, till sist fråga: Hur blir det med upplysningskampanjen om kommunismen? När kommer den, och hur kommer den att se ut?
Fru talman! Jag står så gärna till tjänst med ett antal upplysningar om vad jag tycker, men när det gäller grundlagsfrågorna avstår jag för närvarande från att göra det. Däremot skulle jag vilja ta tillfället i akt att nämna något om min syn på folkomröstningar, för jag tycker att det är oerhört väsentligt. Regeringen genomför nu en bred analys av ett stort antal demokratiförslag. Syftet är att stärka medborgarnas möjligheter att få insyn i och delta i den representativa demokratin, men det är också väsentligt i vår demokrati att man kan utkräva ett ansvar av dem som är valda representanter. Mot den bakgrunden är min principiella inställning att jag helst vill undvika förändringar som begränsar ansvarsutkrävandet. Det ger också en hint om min inställning till mindre lyckade utformningar av folkomröstningsinstitut.
Fru talman! Statsrådet slog undan en hel del av mina frågor när hon talade om att det kommer en utredning om regeringsformen. Jag hade just tänkt ställa frågor om författningsdomstolen, kommunernas kompetens och även detta med folkomröstningsinstituten. Jag förstår att statsrådet inte vill gå in i någon detaljdiskussion om dessa frågor. Men jag hoppas att man, när direktiven skrivs, inte bara begränsar sig till de politiska institutionerna utan att man ser över regeringsformen även som grundläggande rättsnorm för rättssamhället.

Fru talman! Jag hade tänkt inleda med att säga att det i flera avseenden var ett intressant anförande, även om jag fick lite problem i och med att statsrådet sade att hon i dag vill undvika att diskutera flera av de frågor som är uppe till diskussion. I viss mån kan det vara förståeligt, men det är väl alldeles uppenbart att debatten blir lite mindre rolig och spännande. Låt mig ändå ta fasta på några av de saker som väl förenar oss, som oron över vad som nu händer i den svenska demokratin och vad det innebär att så oerhört många förtroendemän - 150 000, enligt statsrådet - har försvunnit beroende på de reformer i form av kommunsammanläggningar som har ägt rum. Låt mig få anknyta till denna del och peka på att två av de frågor som jag nämnde i mitt inledningsanförande har beröring med detta. Även om vi inte kan återskapa alla de kommuner och alla de förtroendemän som fanns i början på 40-talet i vårt land, är det klart att både en positivare syn på kommundelningar än den som socialdemokraterna hittills har visat och en positivare syn på frågan om att göra det möjligt med direktval till kommundelsfullmäktige skulle kunna vara kanske en svag men ändå en viss ersättning för de förtroendemän som har försvunnit. Med tanke på att Lars Bäckström, i alla all personligen, anslöt sig till vår syn på direktval, kanske vi kan få anslutning av fler.
Fru talman! När det gäller skilda valdagar är jag personligen rädd att det inte kommer att stärka intresset för de lokala frågorna. Ändå ställer jag mig absolut inte avvisande till att föra diskussioner om detta. Jag är medveten om att det är många som har en annan syn än jag. När det gäller frågan om direktval till kommundelsnämnder ställer jag mig inte heller där avvisande till att föra en diskussion. Men jag befarar att en sådan reform riskerar att bli skendemokratisk. Det beror på att den ekonomiska makten faktiskt är den reella, och den ligger kvar i kommunfullmäktige. Direktval till kommundelsnämnd skulle kunna innebära att vi inte förstärker demokratin utan att vi förstärker konflikterna mellan de olika organen.
Fru talman! Det är utmärkt att vi skall ta en diskussion om att återskapa en situation med skilda valdagar, större möjlighet att få insyn i den kommunala verksamheten och utkräva ansvar. Det är många partier i denna kammare som är för detta. Det är t.o.m. möjligt att det snart är en majoritet för det. Det är egentligen bara Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som är emot det, så en debatt som kan påverka er skulle förstås vara ett stort framsteg. I frågan om direktvalda kommun eller stadsdelsnämnder kan jag i denna avslutningsreplik peka på att för bara något år sedan i den största av landets kommuner, den som vi befinner oss i just nu, hemställde alla partier, inklusive Socialdemokraterna men med undantag av Moderaterna, att få pröva direktval till stadsdelsnämnder. Tyvärr avvisades detta förra gången, men är ni mer öppna nu så är det ett steg åt rätt håll.

Fru talman! Jag tycker att det är väldigt bra att regeringen har utsett ett statsråd med ansvar för demokratins utveckling. Men demokratiministern kan inte ensam utveckla demokratin, det har jag förståelse för. Statsrådet Lejon sade här att den ekonomiska makten är den reella. Jag vill bara se så att vi fortfarande i alla fall har den samsynen inom arbetarrörelsen, att det verkligen är så vi tycker inte bara när det gäller kommunerna. De här sex punkterna är nog bra. Men visst är det så att vi också måste ha en debatt om den ekonomiska makten i samhället kontra demokratin. Jag menar att den ekonomiska makten i dag alltmer får övertaget mot de demokratiska institutionerna. Det är i alla fall viktigt om vi kan konstatera att vi fortfarande har samma syn, att vi fortfarande har den synen gemensamt att demokratin inte får göra halt vid arbetsplatserna utan att vi måste ha en demokratisk process här i riksdagen som stärker löntagarnas ställning i arbetslivet, arbetsrätten.
Fru talman! Lars Bäckström tar upp en av de grundläggande demokratifrågorna. Jag berörde i mitt inledningsanförande, och jag instämmer i, synen att ekonomin i dag har en oerhört stor makt i samhället internationellt sett. Politiken har fått stå tillbaka. Jag är faktiskt helt övertygad om att det är en av förklaringarna till att vi i dag har brister i den svenska demokratin. Den internationaliserade värld vi lever i har ställt demokratin inför nya utmaningar som vi ännu inte har hittat svaren på. Det är inte bara väljare som känner vanmakt i dag. Det är också förtroendevalda som känner vanmakt och faktiskt maktlöshet. Så jag är överens med Bäckström om att vi måste hitta arenor för att stärka politikens makt.
Fru talman! Det tycker jag var ett värdefullt klargörande. Då tror jag att vi vid nästa genomgång av det här slaget skall lägga till en sjunde och en åttonde punkt just vad gäller det här. Jag tror inte heller att vi i Vänsterpartiet har de slutliga svaren på hur vi skall lösa detta. Men det är märkligt att det inte är några andra än ni socialdemokrater och vi i Vänsterpartiet som över huvud taget ser denna problemställning och ser att den hör ihop med demokratins utveckling. Det är värdefullt. Sedan har jag en liten sakfråga som jag måste ställa till statsrådet Lejon. Det här med att medborgaren skulle ha motionsrätt till kommunfullmäktige, som i alla fall tillskrivs Lejon, är det så välbetänkt egentligen? Det finns ju ett beredningstvång också. Jag ser kanske fler problem än möjligheter med den idén.
Fru talman! Jo, det är riktigt att jag har sagt att jag tycker att det skulle kunna vara en stor tillgång. Jag är övertygad om det. Det är dock inte jag som har lanserat förslaget ursprungligen utan det är ett utredningsbetänkande. Det är ett av alla de demokratiförslag som vi nu ser över i Regeringskansliet. Jag är medveten om att de flesta som är kommunalpolitiskt aktiva ser svårigheter och problem med det här förslaget.

Fru talman! Jag har också en fråga till statsrådet Britta Lejon. Det gäller EU-valet. Vi har ju i flera anföranden kunnat höra att man har diskuterat hur viktigt det är med en större folklig förankring när det gäller EU. Man pratar om ett folkligt Europa. Då är det också viktigt att alla kan känna sig delaktiga i det här nya Europa. Vi tror ju ofta att vi har kommit väldigt långt när det gäller de mänskliga rättigheterna i vår världsdel och att problemen med att få delta i val bara berör andra världsdelar. Men vi har fortfarande blinda fläckar på vår egen karta här i Europa. Då talar jag om valet till EU-parlamentet. Vi har ju vår svenska lagstiftning, och vi kan inte lagstifta över hur andra länder skall reglera rätten att delta i offentliga val. Men vi kan ändå tillsammans med våra kolleger bedriva en debatt. Det är alltså så att ute i Europa kan inte alla på samma sätt som här i Sverige delta i valet till EU parlamentet. Det kan kanske bero på att man har varit dömd, på att man sitter i fängelse eller på att man har psykiska problem. Skulle ministern kunna tänka sig att bidra till att fler får delta i valet till EU parlamentet?
Fru talman! Carina Hägg tar upp en för mig helt ny frågeställning, så jag har tyvärr inte möjlighet att ge några kloka svar. Men jag tar med mig frågan och återkommer gärna.
Fru talman! Jag vill gärna understryka hur viktigt det är för ett land som Sverige, som gång på gång tar upp denna möjlighet och rättighet när det gäller andra länder och världsdelar, att vi också ser till att vi är väldigt duktiga på detta i Europa. Vi får inte glömma bort dessa människor, som tidigare i Sverige inte var myndigförklarade. Det är inte så många år sedan vi själva lyfte den här spärren för människor att delta i allmänna val. Många länder i Europa har detta kvar - för att inte tala om de länder som är på väg in i EU. De har också de här problemen i sitt bagage. I England är det t.ex. så att är du dömd och avtjänar ett fängelsestraff, kanske så kort som 14 dagar, får du inte delta i allmänna val. Det är alltså också bland de länder som vi räknar som väldigt framstående demokratier som de här problemen fortfarande finns kvar. Jag tycker att det är väldigt angeläget att vi hjälper till för att tillsammans tvätta bort de här fläckarna på Europas demokratiska karta.
Fru talman! Även jag reagerade när statsrådet var bekymrad över att vi hade fått ett minskat antal förtroendevalda. Jag har delvis fått klart för mig att man inte får något svar när det gäller t.ex. synen på att dela kommunerna för att få tillbaka fler förtroendevalda. Men det som bekymrar mig är fritidspolitikernas möjligheter att delta aktivt i politiken. Hur är det med demokratin för t.ex. kvinnor och unga män när det gäller att delta i politiken? Då undrar jag hur statsrådet ser på detta att kunna kombinera arbetsliv och familjeliv med att också ha ett politiskt uppdrag.

Fru talman! Rigmor Ahlstedt lyfter fram en fråga som även har bekymrat mig, och som jag ser som oerhört väsentlig. Det var också en av de punkter jag tog upp som viktig att jobba med framöver. Det gäller att underlätta för människor att vara förtroendevalda i Sverige i dag. Det är tufft att vara det i dag. Det är svårt att få uppdraget att gå ihop med ett familjeliv när vi har den familjestruktur vi har i dag. Vi håller alltså på att titta på vad vi kan göra för att underlätta det här. Men också partierna har här ett oerhört stort ansvar att fundera över vilka arbetsformer man ålägger sina förtroendevalda. Men jag instämmer i problembeskrivningarna. Jag tycker att det är ett angeläget område att hitta lösningar på.

Fru talman! Jag skulle först vilja tacka statsrådet för vad jag också tyckte var ett ganska utmärkt inlägg där det fanns en insikt om att demokratin är betydelsefull överallt. Jag har i viss mån fått svar på den fråga jag tänkte ställa genom svaret till Lars Bäckström, nämligen detta att socialdemokratin fortfarande umgås med tankar på hur man skall kunna skärpa den demokratiska makten över kapitalismen. Enligt mitt sätt att se är demokratin den bästa styrelseformen vid varje tillfälle då det finns mänsklig aktivitet. I dag ser vi ett koppel av anfall mot bl.a. arbetsrätten. Min fråga är då: Är det möjligt för socialdemokratin att återigen ta upp en debatt om att försöka skärpa arbetsrätten så att den enskilde anställde faktiskt är delaktig i de beslut som är helt avgörande för hans eget liv och leverne?
Fru talman! Som f.d. fackligt förtroendevald anser jag ju att staten så långt som möjligt skall hålla sig borta från spelreglerna på arbetsmarknaden. Den inställningen tycker jag bär långt. Sten Lundström lyfter fram frågan om arbetsrättens framtida utformning. Det är bara att konstatera att parterna hittills inte har lyckats enas. Men det är också så att vi från regeringens sida är medvetna om att vi måste komma framåt. Därför har vi ju tagit initiativ till att försöka få de här samtalen mellan parterna att fortsätta. Jag är medveten om att de samtalen kanske inte riktigt förs i ljuset av de frågeställningar som Sten Lundström hade önskat sig. Men huvudsaken är att parterna gemensamt diskuterar arbetsrätten inför framtiden.
Fru talman! Jag kan bara konstatera att det historiskt bara är genom arbetarrörelsens politiska och fackliga verksamhet som man har lyckats flytta fram positionerna när det gäller demokratin. Den politiska organisationen har gång på gång visat sig ha en avgörande betydelse för att stärka de demokratiska möjligheterna på arbetsplatsen. Jag tycker att det är uppgivenhet från socialdemokratins sida att släppa den politiska delen av arbetarrörelsen när det gäller att utveckla demokratin på arbetsmarknaden.

Fru talman! Deltagande statsråd har lagt sig till med att inleda sina anföranden med att göra bokslut över århundradet. Det gjorde även Lars Engqvist i går. Och lite grann som det blev i går blev det också i dag. Jag tror att tanken var att det skulle börja med någonting väldigt negativt som sedan enbart har haft en positiv utveckling. Men i statsrådet Lejons fall landar det i en mycket mörk beskrivning av de många problem som jag tror att många skulle instämma i att den svenska demokratin har i det sena 1990-talet. Då hade det också varit klädsamt att samtidigt fylla på med lite fler inslag av analys och lösningar och att inte bara teckna denna mörka bild, som jag tyckte att statsrådet gjorde. De yttre tecken som här nämns - färre som engagerar sig, färre som är på möten, färre som är medlemmar, färre som över huvud taget bryr sig - har naturligtvis djupliggande skäl. Jag tror att det är för enkelt att säga att det enkom skulle hänga ihop med någon sorts ekonomiska problem på 90-talet. Fenomenen uppträdde faktiskt långt tidigare än så. Låt mig också bara säga att det alldeles för ofta blir just de enkla greppen som används. Frågan om valdagen var bl.a. uppe. Då vill jag påminna om det huvudargument som har använts, inte av statsrådet i dag, men annars av ledande socialdemokrater, för att inte vilja ta i frågan. Det har varit att vädret möjligtvis är för bra på våren för att man skall kunna ha valdagen då, och därmed skulle det kunna leda till lägre valdeltagande än en tänkt regnig septembersöndag. Det är klart att det ju inte är ett adelsmärke för demokratin att gömma sig bakom den typen av invändningar. Ingvar Carlsson höll ett mycket bra anförande när han avgick. Det är ofta så med politiker, de är bäst när de avgår. Så var det också med Ingvar Carlsson. Han berättade om den utveckling han hade sett under 40 år i Sverige riksdag. Hans vittnesbörd var lite av det som också Britta Lejon var inne på här i dag. När han kom in i riksdagen på 1950-talet tog man tio år på sig att fatta de stora besluten. Han nämnde bl.a. ATP-beslutet. Lite elakt skulle man kunna tillägga att det blev fel ändå. Men 40 år senare, när han lämnade riksdagen, fattade man tio liknande beslut varje år. Britta Lejon var också inne på det uppdrivna tempot. Jag tycker om den liknelsen, men jag har alltid undrat vad det leder till för slutsatser. Om det är ett i grunden mycket förhöjt beslutstempo som kännetecknar den svenska demokratin kan naturligtvis inte demokratiuppfattningen byggas på att det folkliga inflytandet består i en rösträtt som man förfogar över vart fjärde år. Det blir helt otillräckligt i ett samhälle där besluten fattas så ofta och med så högt tempo och där ju en situation som kanske rådde 1998 inte ens delvis stämmer på den utveckling som sker fram till år 2002. Då blir det otillräckligt. Det må statsrådet kalla för - och det var väldigt vackert - kunddemokrati eller vad det nu var, dvs. att det faktiskt inte bara handlar om att få vara publik till politiker. Det är ju ofta det problem vi skisserar här i kammaren. Hur skall vi få fler att lyssna till oss? Hur skall vi får fler att lyssna till statsdelsnämnder, till fullmäktigesammanträden? Men vi tänker aldrig tanken: Hur skall vi få fler medborgare att fatta egna beslut? Det menar jag på borde vara en självklarhet i en modern mogen demokrati. Det är en minst lika viktig diskussion som att politiker har en publik. Men väldigt sällan lyfter sig demokratidebatten i Sverige över den nivån. Det skall bara handla om publiken som skall tycka och känna, och sedan skall det ändå alltid landa på politiska beslut. Jag tycker att det är kärnan i väldigt mycket av problematiken när det gäller demokratidiskussionen. Det handlar om att vinna varje generation för demokratin. Så är det. Själv är jag 60-talist och kom in i det politiska livet under 1980-talet. Då slog det mig hur ofta man i demokratins namn bekämpade människor som själva ville bestämma mer över sin egen vardag. Problemet var inte att försöka få med de grupper som vi behjärtansvärt talar om här. Problemet var inte att få utanförskap att bli innanförskap eller att få ett ökat valdeltagande bland invandrare. Nej, problemet var alla dessa föräldrar som ville ta över skolor och som var osolidariska med enhetstankarna som hade tänkts i Sveriges riksdag. Problemet var de som ville ta över barnomsorg. Problemet var de som ville ha mer av lokalt självbestämmande. I den svenska enhetsstaten passade detta inte in. Jag upplevde ett 1980-tal där politiker ägnade mer kraft åt att bekämpa den som ville något än att bry sig om den som faktiskt var svag och stod vid sidan om. Det är ett allvarligt problem. Jag tycker att vi har tydliga tecken på strukturella problem i den svenska demokratin, som jag inte hänför till någon sorts kritik eller till att vi skall byta samhällssystem. Det är väl känt och bevittnat av många att det inte finns några bättre alternativ till demokratin som är värda att pröva eller gå över till. Nej, det är i sina strukturer, i sina former, som demokratin har fått problem. Problemet med den gamla uppfattningen att vi lever i en folkrörelsedemokrati är ju att folkrörelserna knappt består av vare sig folk eller rörelser längre. De har stelnat i mycket av sina former. De företräder alltmer sällan medborgarnas genuina intressen, och det finns mycket inre maktsfärer, inre maktproblem. Vi har ett partiväsen som har stora problem. Det handlar inte bara om att det är färre som har uppdrag, att det är färre som är medlemmar. Det finns i partiernas strukturer en väldig introvert verkansgrad. Man tittar inåt, man blickar inåt. Man ägnar stor diskussion åt inre nomineringsprocesser, det spel som föregår uppsättande av listor. Här blir personvalet viktigt. Personvalets främsta merit är inte att det har fått in några invandrare i fullmäktigeförsamlingar, även om det också är gott och väl. Den främsta meriten är att det har rubbat maktbalansen mellan partierna och den enskilde företrädaren. Den enskilde företrädaren har på det här sättet fått en direktlänk till sina väljare, som inte behöver ta omvägen via inre kotterier inne i de politiska partierna. I en tid när de politiska partierna krymper som en del av den svenska verkligheten är det ett allvarligt problem för demokratin att vi har lagt all makt och allt inflytande över vilka som skall representera oss inne i dessa små kotterier. Då är det oerhört väsentligt att medborgarna bjuds in, inte bara till att vart fjärde år få tycka något om ett parti. Det är också viktigt att de får börja orientera sig utifrån personer, att de får tycka någonting om de makthavare som i dag blir allt mäktigare, dvs. de enskilda företrädarna i de politiska partierna. Det är ju baksidan av det som Ingvar Carlsson sade. Det förhöjda tempot har gjort att makten landar hos några få, därför att de politiska strukturerna, våra partistämmor och kongresser, hänger inte med som det en gång var tänkt. 1950-talet råder inte längre i svensk politik. Det här, menar jag, är några av problemen som jag bara har kunnat toucha. De verkliga grundläggande problemen, de maktproblem vi talar om, som Sveriges riksdag som institution lider av, är att det inte är någon som har tagit makten ifrån oss, men väldigt mycket har kommit att förändras. Den här instutionen med 349 ledamöter hänger inte med i det tempo som gäller i dag. Det är några få som fattar beslut i stängda rum, partiledare eller andra. Det är den diskussionen vi måste ha med oss. Det är den diskussionen vi måste föra när vi pratar personval, när vi pratar partiutveckling och demokratiutveckling i fortsättningen.
Fru talman! Jag har alltid undrat över moderaterna när man pratar om demokrati och om att man inte hänger med. Jag skulle vilja veta på vilket sätt det skall bli bättre demokrati. Vilka synpunkter och råd har moderaterna för att det skall bli bättre demokrati? Hur skall riksdagen kunna förändras för att inte vara så stelbent och hur skall partierna kunna förändras? Vilken syn har moderaterna på det? När jag har hört moderaterna förr har man alltid sagt det skall vara färre politiker. Det skall vara färre politiker i utskotten. Jag skulle vilja veta hur ni ser på verklig demokrati, dvs. att få fler människor att vara med och engagera sig.
Fru talman! Om jag röstade in en representant i Sveriges riksdag skulle jag som väljare vilja vara riktigt övertygad om att den person jag röstat på - speciellt nu när personvalet kommer - också har verkligt reellt inflytande och kan företräda mig när han eller hon väl kommer in i riksdagen. Jag menar att de många riksdagsledamöter vi har i denna kammare inte är liktydigt med att man kan få det inflytandet. Det har ju sin speciella historia att vi landade på just 349 ledamöter. Jag tror att vi är för många. Det är alldeles rätt som Rigmor Ahlstedt har sagt. Det har också Moderaterna framfört. Jag tror att om vi har färre riksdagsledamöter, men bättre personvalda och bättre uppbackade i form av resurser för att klara det högt uppdrivna beslutstempot, kommer de att bli bättre företrädare för sina väljare, än tanken att vi skall vara så många som möjligt - så många maktlösa politiker som möjligt. Det blir någon sorts kuliss för att representera väljarna. Det är för mig gårdagens syn på demokratin. Den syn vi skall ha nu är att våra företrädare skall kunna representera oss med ett reellt inflytande.
Fru talman! Nej, det menar jag inte. Jag menar att den blandform som alla länder, med några få undantag, nu söker sig fram till är det bästa. Man bör dock notera att Sverige står i den ena extrempositionen. Inget annat land har en sådan extrem makt förlagd till de politiska partierna. Jag menar att man kan balansera det bättre. Dvs. partierna består men de enskilda personerna får ett ökat inflytande med större grad av personval. Mitt parti har tidigare tittat på det tyska valsystemet som i effekt ger väljarna två röster, en på person och en på parti. Det tror jag kan vara en framkomlig väg. Jag vill, som sagt, tro att partiväsendet skall överleva, men inte utan betydande reformer och förändringar jämfört med hur det ser ut i dag. Nu lever partierna som om det fortfarande var 1950-talets beslutstempo och 1950-talets omvärldsmiljö som gällde. Det gör att de politiska partierna har stora problem, menar jag, att dra till sig intresse framför allt från den yngre generationen.

Fru talman! Jag är inte bara riksdagsledamot, utan också kommunalpolitiker, för att travestera blöjreklamen. Jag är sedan i höstas vice ordförande i kommunstyrelsens demokrati och integrationsberedning i Botkyrka söder om Stockholm - för övrigt ett organ som tillkommit på Vänsterpartiets initiativ. Liknande organ tillsätts i alltfler kommuner, och jag vågar nog påstå att det i samtliga kommuner finns en mer eller mindre intensiv diskussion om demokratins problem. Ett lågt och sjunkande valdeltagande är bara ett av symptomen på att den svenska politiska demokratin i dag brottas med stora och komplexa problem. I Botkyrka hittar vi samma demokratiproblem som i andra kommuner, men kanske i en tydligare och allvarligare form. Botkyrka är på många sätt en delad kommun. Norra Botkyrka, där ungefär hälften av befolkningen bor, består till största delen av så kallade miljonprogramsområden från 1970-talet. Den sociala situationen kännetecknas av låga inkomster, högt socialbidragsberoende, höga ohälsotal, låg medellivslängd, hög arbetslöshet osv. Den södra kommundelen är en genomsnittlig, relativt välmående mellanskiktsförort. De sociala klassmässiga klyftorna är sannolikt tydligare i Botkyrka än i någon annan svensk kommun. Ungefär hälften av Botkyrkas befolkning har utländsk bakgrund; i norra Botkyrka är siffran ungefär Fittja. Där finns 7 000 invånare - en svensk småstad. Jag skall dra några siffror för Fittja. De är några år gamla, men det har inte blivit bättre. Förvärvsfrekvensen i Fittja är 43 %. 42 % av familjerna har bostadsbidrag, 26 % har socialbidrag. har bara grundskoleutbildning, eller mindre. Det finns en inte oansenlig grupp, framför allt äldre kvinnor, som är analfabeter såväl på sitt eget språk som på svenska. Häften av barnen har fram till nu stått utanför barnomsorgen. Valdeltagandet 1998 var under 60 %, i flera valdistrikt bara litet drygt 40 %. Statsrådet Lejon är naturligtvis varmt välkommen till Fittja. Ungefär 88 % av invånarna i Fittja har ett annat språk än svenska som sitt modersmål. Bland barnen är siffran någonstans mellan 98 % och 99 1⁄2 %. Jag skulle kunna fortsätta, men detta får räcka som illustration. I höstas inledde vi i Botkyrka ett stort projekt, eller rättare sagt ett helt batteri av små och stora projekt, i syfte att "med helhetssyn och kraftsamling, som utgår från de boendes egna idéer, bryta segregationen och släppa fram invånarnas egna resurser för att tillsammans utveckla Fittja till en integrerad del av och förnyelsekraft i det svenska samhället" som den övergripande visionen formulerades. Jag hinner inte gå närmare in på Fittjaprojektet nu, men ledstjärnorna i vårt arbete är delaktighet, förändring underifrån och demokrati. Och det är faktiskt, vågar jag påstå, inte bara vackra ord den här gången. Jag tror att vi i Botkyrka är mer medvetna än man är på många andra håll om att integrationen är en demokratifråga, att demokratin är omöjlig utan integration, att samhället måste byggas underifrån av det folk, demos på grekiska, som i en demokrati skall styra, kratein. Jag kan inte garantera att Fittjaprojektet kommer att bli en framgång, svårigheterna är stora och resurserna är otillräckliga. Men förutsättningarna finns och den främsta kraften är de människor som bor i Fittja. Demokrati betyder som sagt folkmakt eller folkstyre. Folkstyret förutsätter ett antal demokratiska frioch rättigheter såsom yttrande och tryckfrihet, organisationsfrihet osv., och det förutsätter demokratiska institutioner och beslutsformer såsom flerpartisystem, allmän och lika rösträtt, folkrepresentation och majoritetsprincipen. Dessa rättigheter och institutioner är inte demokrati, men de är förutsättningar för att demokrati skall kunna råda. Men här gör också den liberala och konservativa demokratisynen i regel halt. Jag menar att det är nödvändigt att föra resonemanget ytterligare ett steg. Jag tror att vi också måste börja tala om demokratiska möjligheter. Att konstatera detta är inte att undervärdera de formella fri och rättigheternas betydelse. Jag blev tidigare beskylld för att vara formalist, kanske med viss rätt. Detta är inte att undervärdera formaliteterna utan tvärtom att ta dem på allvar och försvara de demokratiska fri och rättigheterna. Sverige har i dag en i många avseenden avancerad högt utvecklad demokrati i ett historiskt och internationellt perspektiv. Men det är också nödvändigt att konstatera att demokratin i vårt land ännu är inskränkt. Den inskränks av de sociala klyftorna och orättvisorna. Den inskränks av segregationen. Den inskränks av kvinnors underordning i en patriarkal maktstruktur. Den inskränks av bristen på språk och kunskaper. Demokratin inskränks av fattigdomen och ojämlikheten. Det oupplösliga sambandet mellan demokrati och sociala klassmässiga förhållanden gör att man inte kan tala om å ena sidan demokratifrågorna, å andra sidan välfärdsfrågorna, å tredje sidan integrationsfrågorna, å fjärde sidan jämställdheten. Man kan inte heller, som Högern gör, möta demokratins kris genom att fly från politiken och demokratin, genom att devalvera människor från medborgare till kunder, genom att leka affär med med skattebetalarnas pengar och införa diverse konstruerade marknadslösningar i den kommunala förvaltningen, genom köp-sälj-system, skol-, vård och kulturcheckar och privatiseringar.

Fru talman! Mats Einarsson sade i ett tidigare inlägg att demokratin gäller allt. Han var även i sitt huvudanförande inne på de demokratiska möjligheterna. Tycker verkligen Mats Einarsson att demokratin skall gälla allt? Jag vet att det marxistiska tänkandet inrymmer den här interventionismen, dvs. att man skall kunna lägga sig i allt i individens tillvaro. Jag skall nu snart gå ut för att äta en försenad lunch. Har demokratin verkligen att göra med om jag väljer salt sill eller ärtsoppa, Mats Einarsson?
Fru talman! Jag kan försäkra att Vänsterpartiet icke kommer att kräva att riksdagens kammare skall fatta beslut om Ingvar Svenssons lunch. Nej, demokratin skall icke gälla allt. Däremot har jag sagt att ett samhälle vars bas - det som avgör samhällets utveckling, nämligen produktionen - ligger utanför den demokratiska sfären, icke kan vara fullt ut demokratiskt. Vi kan ha en lång diskussion om i vilka former, på vilka nivåer etc. som vi utvecklar demokratin i den ekonomiska sfären, men själva principen är den att ett fullt ut demokratiskt samhälle inte kan överlåta produktionen åt en liten grupp kapitalägare.
Fru talman! Det är ju bra att Mats Einarsson nyanserar sig något här. Det tidigare uttalandet gick just ut på att demokratin gäller allt. Det finns tyvärr en tendens hos vänsterpartister att inflatera demokratibegreppet. Det finns olika frågor som vi politiker demokratiskt beslutar om. När det gäller rättssamhälle och välfärdssamhälle beslutar vi åtminstone om vissa delar. Det finns också ett civilt samhälle, men Vänsterpartiet tycks ha glömt bort att politiken där inte kan intervenera. Där behövs det avgränsningar för den politiska kompetensen.
Fru talman! Jag kan på ett sätt hålla med Ingvar Svensson, nämligen att demokratibegreppet ibland tenderar att holkas ur. Vi har en tendens - och det gäller ibland nog även vänsterpartister - att i begreppet demokrati räkna in allting som är bra. Jag tror att det är olyckligt. Vi bör nog se begreppet demokrati som en styrelseform. Sedan behövs det förutsättningar som handlar om jämlikhet, trygghet och sådana saker, men det är icke demokrati, utan demokrati är en styrelseform. Sedan har vi olika uppfattningar om vad vi kan och bör styra.
Fru talman! Jag har väldigt länge varit förbryllad över inte bara Vänsterpartiets utan också Miljöpartiets uppfattning i demokratifrågor. Båda partierna har på ett område en uppfattning som har förvånat mig, och det gäller utomparlamentariska metoder. Jag tänker då inte på dem som vaktar Kynnefjäll eller på dem som kramar träd när grävskoporna står intill dem. Jag undrar dock var gränsen går. Vi får nu se sådana aktiviteter som man brukar lägga de s.k. militanta veganerna till last. Det här är ett mycket outforskat område, som det inte är så lätt att debattera om, men vi vet att våldet trappas upp och att människor känner sig hotade. Människor tvingas på grund av detta lämna sina jobb och är rädda både i sitt arbete och i sin vardag. Vi har två partier här i kammaren som ofta försvarar detta. Även i valrörelsen kunde man notera att de inte ville ta avstånd från den här typen av antidemokratisk verksamhet i samhället.
Fru talman! Efter den repliken är det nog min tur att vara förbryllad. Jag begriper inte vad Carina Hägg syftar på. Jag vet att samtliga partier ägnar sig åt utomparlamentariska metoder i opinionsbildning, inte minst inför valen. Politiken är naturligtvis inte begränsad till den här kammaren och till kommunfullmäktigeförsamlingarna. Utomparlamentariska metoder är naturligtvis fullständigt legitima i opinionsbildningen. Vänsterpartiet har aldrig försvarat att man med utomparlamentariska metoder upphäver demokratiskt fattade beslut, snarare tvärtom. Jag vet faktiskt inte riktigt vad Carina Hägg syftar på när hon säger att Vänsterpartiet skulle ha stött den typen av aktioner, men man måste skilja mellan opinionsbildning och försök att faktiskt sabotera de demokratiska besluten.
Fru talman! Det är oerhört viktigt att vi som politiker är extra tydliga med att ta avstånd från den här typen av verksamhet. Jag vet genom de efterforskningar som jag har gjort att just Miljöpartiets och Vänsterpartiets ungdomsförbund en gång hade en aktivitetshelg där man lärde sig den här typen av aktiviteter. Den helgen anses av många vara fröet till det som i dag har växt de här partierna och dem som drog i gång detta över huvudet. Det är desto viktigare att man tar ansvar för detta och tydliggör vad man menar. Jag försökte i mitt första inlägg vara tydlig med att det finns skiljelinjer här. Det är inte fråga om detta att man vaktar Kynnefjäll, utan det gäller grövre saker. Man måste som politiker känna sitt fulla ansvar att verka för demokratin inom demokratins ramar, stärka och vidareutveckla demokratin men också att inte minst för ungdomsgrupperna tydliggöra var gränsen går. Jag har saknat Vänsterpartiet och Miljöpartiet i den debatten. Vi har haft interpellationsdebatter om detta här i kammaren, men ni har inte varit synliga där. Jag tycker att det nu är dags att vi får klart besked om var Vänsterpartiet står.
Fru talman! Vi får väl försöka bättra oss och i fortsättningen delta mer i debatten. Det har vi naturligtvis ingenting emot. Men det är inte så enkelt att man kan dra en tydlig gräns mellan vad som är ur demokratisk synpunkt tillåtligt och otillåtligt. Det klassiska exemplet är almstriden här i Stockholm, som numera snart sagt alla politiska företrädare tycker var ganska så trevlig - det var väl jättebra att man kunde stoppa bygget av tunnelbanestationen i fråga. Det var fråga om utomparlamentariska metoder, och det var dessutom ett sätt att försöka förhindra ett genomförande av demokratiskt fattade beslut. Förståelsen för den aktionen har ju ökat med avståndet i tiden.
Fru talman! Mitt i Mats Einarssons retorik dök det upp en formulering som var både talande och utomordentligt föraktfull. Det var någonting i stil med att människor skulle komma att reduceras till kunder. Byt ut ordet kunder mot "människor med rätt att fatta egna beslut", för det är det som det gäller! Sådana människor är i Mats Einarssons föreställningsvärld reducerade. I min föreställningsvärld har de nått det högsta målet, nämligen att få kontroll över sitt eget liv. Där går den kristallklara skiljelinjen mellan fria människor som vi och kommunister. I den tidigare diskussionen med Lars Bäckström försökte vi reda ut vad en kommunist egentligen är. Mats Einarsson påpekar nu att det för hans del handlar om att produktionen skall ligga inom demokratin. Såvitt jag förstår är detta en klockren definition av vad det faktiskt handlar om. Min fråga riktar sig då inte till Mats Einarsson utan till statsrådet Lejon: När kommer upplysningskampanjen om vad kommunismen har gett världen?

Fru talman! Jag tror att alla håller med om att det finns sådant som är gemensamma angelägenheter. Om dessa gemensamma angelägenheter fattar vi förhoppningsvis demokratiska beslut som är bindande för oss alla. Om man i sådana sammanhang i stället försöker införa något slags marknad gör man just det jag sade: Man reducerar människorna från att vara medborgare till att vara kund. Som kund, när jag går på Åhléns eller Konsum, är jag egoist, och jag väljer den tandkräm som jag har råd med, som jag tycker är godast osv. Som medborgare, när jag är med och diskuterar hur skolan eller kommunen skall skötas, är jag någonting mer än en enskild, egoistisk individ. Jag är en person som tar ansvar för hela samhället. Det är skillnaden här emellan. Genom att införa marknadsrelationer i stället för de demokratiska relationerna begränsar man demokratin.
Fru talman! Det som Mats Einarsson kallar marknadsrelationer kallar nästan alla vi övriga för människors fria rättigheter och val. Men vi kan ta skolan, som Mats Einarsson nämnde, som ett exempel. Jag anser att det är föräldrarnas rätt att välja skola för sina barn, inte Mats Einarssons. Jag vill inte att valet av mina barns skola skall träffas av Sveriges riksdag eller ens kommunfullmäktige i Botkyrka. Kalla detta gärna en marknadsrelation, Mats Einarsson; jag vet att man gör det på din kant. Men vi övriga kallar detta för att ge människan det rättmätiga inflytande över sin egen personliga framtid som hon har rätt att kräva. Sådana människor, fru talman, är dessutom bäst skickade att ta det nödvändiga gemensamma ansvaret för det som vi under alla omständigheter måste fatta gemensamma beslut om. Ofria människor, Mats Einarsson, är människor som har svårt att ta också sitt demokratiska ansvar.
Fru talman! Valfrihet är alldeles utmärkt i väldigt många sammanhang, också när det gäller att välja skola. Det är väl alldeles utmärkt om man har möjlighet, som elev eller som förälder, att välja skola. Den möjligheten finns också i varierande utsträckning beroende på ekonomiska förutsättningar etc. i såvitt jag vet hela det här landet. Men denna valfrihet - och vi kan diskutera exakt var gränserna skall gå - är någonting annat än demokrati. Säg då: Ja, vi tycker att valfrihet är viktigare än demokrati på den här punkten. Då blir diskussionen ärligare.
Fru talman! Jag vill fråga hur Mats Einarsson ser på frågan om att skattebetalarna har rätt att få valuta för skattepengarna. Tycker inte Mats Einarsson att det är viktigt att de som ansvarar för de här pengarna skapar ett system av kostnadsmedvetande bland dem som har detta ansvar? Här har man då prövat olika modeller, t.ex. köp-och-sälj-systemet, som Mats Einarsson nämnde i sitt anförande. Det var ett sätt att medvetandegöra kommunalt anställda människor, människor i landstingen osv., nämligen att se vad varje beslut som de fattade kostade och att göra dem kostnadsmedvetna. Det ledde till en självkritisk granskning, och man började se om man kunde få ned kostnaderna och valde billigare alternativ som hade samma goda effekt. Tycker inte Mats Einarsson att det är en bra lösning?
Fru talman! Nej, i regel tycker jag inte att köpoch-sälj-system är en bra lösning. Visst skall vi ta ansvar för skattebetalarnas pengar och hushålla med resurserna. Jag har ingenting annat att tycka om den saken. Men jag tror att väldigt många kommuner fann att detta köp-och-sälj-system icke var så effektivt som man en gång trodde när det infördes. Det ledde - det är sant - till s.k. kostnadsmedvetande och minskade kostnader i vissa avseenden, men det ledde till ineffektivitet på andra områden. Därför har många kommuner avvecklat eller förändrat dessa köp-och-säljsystem som importerades i sin form så att säga från en annan sfär i samhället, den ekonomiska marknadssfären. De passade inte inom den kommunala förvaltningen. Den slutsatsen har vi dragit i Botkyrka, och jag vet att många andra kommuner har dragit den också.
Fru talman! Det är riktigt som Mats Einarsson säger att köp-och-sälj-system inte passar för allting. Det är svårt att sätta prislappar på mjukvara och t.ex. avgöra vad samtal mellan människor kan vara värt i pengar. Men för den skull får man ju inte slänga ut alltihopa. Man skall använda detta, tycker jag, där det passar, för att få ut valuta för skattepengarna. Jag tycker alltså inte att det är rätt att generalisera så som Mats Einarsson har gjort.
Fru talman! Jag kan gå med på att vi använder köp-och-sälj-systemen och alla andra system när de passar. Sedan kommer vi nog ute i kommunerna att ha lite olika uppfattningar om när de passar, men det är en annan diskussion än den här.

Fru talman! Rekordlågt valdeltagande, politikerförakt och allt sämre engagemang i det partipolitiska arbetet var några av de orosmoln som presenterades efter valet hösten 1998, och de är alla symtom på att något inte stämmer. Alla vill ha demokrati, men allt färre vill delta i det politiska arbetet. Man får känslan av att det så att säga är lite smutsigt. Det är inte helt fair play att byta ut en tillvaro med trygg tjänst inom akademin till en tillvaro där människors förtroende i form av överlämnad makt är basen för arbetet. Detta är en attityd som är obegriplig om den grundas på ideala förhållanden, men fullt begriplig om den utgår från faktiska skeenden. Dåligt valdeltagande är naturligtvis inte beroende av svag demokrati i meningen att människors delaktighet i samhällsfrågor inte fungerar. Finns det enbart ett parti att rösta på så spelar det ju ingen roll om man röstar eller ej. Om partierna inte skiljer ut sig i väsentliga frågor behöver man inte heller välja. Vidare kan människor tycka att andra kanaler för påtryckningar och påverkan är mer effektiva och ägnar sig då åt opinionsbildning av olika slag. Utifrån de förhållanden som gäller i det här landet tolkar jag valdeltagandet som en signal om förlorad tilltro till det demokratiska systemet. Fru talman! Varje medborgare har makten i sin röst och delegerar den till människor som han eller hon har förtroende för. Förtroende byggs upp på ömsesidighet mellan människor och följer vissa etiska principer, t.ex. som att löften skall hållas, budskapet skall vara tydligt, synsättet få konsekvenser för handlandet och att politiker är ärliga i sina samspel. I dessa avseenden har många politiker i alltför hög grad brutit mot de etiska principer som varje professionell grupp måste upprätthålla för att behålla sin status i samhället. Låt mig ta ett exempel från var och en av dessa fyra etiska principer. Den första principen är att givna löften skall hållas. Detta rör enhetstaxan för barnomsorgen som socialdemokraterna lovade veckan före valet. Många föräldrar gav sin röst till partiet för att det här förslaget skulle gå igenom. Trots att socialdemokraterna sitter i maktposition förverkligas inte det löfte som gavs till hela svenska folket. En fråga som jag skulle vilja rikta till statsministern är: Är det etiskt försvarbart att inte hålla sådana löften? Den andra principen rör oklarhet i de skäl som anges i argumentation. Att blanda ihop sakliga och ideologiska skäl förhindrar medborgarna att förstå varför vissa ställningstaganden görs. Det exempel jag vill ta här rör lägre skatt på tjänstesektorn. Åsbrink påstod i samband med en frågestund här i kammaren att lägre skatt inte nödvändigtvis skulle ge fler jobb och att inga skattesubventioner var aktuella. Skulle han vara ärlig tror jag att svaret hade blivit: Vi har inte bedrivit någon försöksverksamhet och vi vill inte det, för av ideologiska skäl är vi inte beredda att ha en lägre skatt även om det ger fler jobb. En fråga till Erik Åsbrink är: Är det etiskt riktigt att medvetet vara otydlig mot sina väljare? Den tredje principen handlar om att synsättet, eller man skall kanske säga ideologin, skall få konsekvenser för handlandet och överföras till konkreta åtgärder. De exempel jag vill hämta där handlar om valfriheten i barnomsorgen. Den första frågan är naturligtvis: Är valfriheten riktad enbart till föräldrar, eller skulle man kunna rikta den också till barnen? Ett barn kanske inte självklart skulle välja att vistas hela dagen med tio andra barn. Den andra frågan, som jag skulle vilja ge socialministern, är: Varför är föräldrar, de som kanske älskar barnet mest, de enda som diskvalificeras vad gäller omsorgen om barnet? Att få del av offentliga skattemedel för omsorg om barnen gäller enbart om någon annan än föräldern utför omsorgen. Är det etiskt försvarbart att tala om valfrihet och samtidigt begränsa den av oförklarliga skäl? Den fjärde etiska principen jag vill beröra är politikerrollen. Den är vi alla i den här kammaren involverade i. Människor ställer frågor till politiker, och politiker svarar med något de tänkt ut att säga. I debatter är det inte svårt att följa hur olika anföranden egentligen avlöser varandra och inte alls är kopplade till de frågor och svar som förväntas av lyssnaren. Jag menar att sådana kommunikationer är oärliga. I andra fall nonchaleras en frågeställare. Själv kände jag mig som ny här i höstas inte särskilt respekterad när jag på min första fråga i kammaren inte fick svar från den minister som jag tillfrågat, nämligen Björn Rosengren. Åsbrink valde att tolka min fråga till sin fördel, precis som att jag själv inte är tillräckligt kompetent att bedöma vem jag vill fråga och om vad. Dessutom tolkade Åsbrink frågan fel. Att öppet välja att inte svara eller att ge bristfälliga svar anser jag är bättre än att ta på sig rollen att ha svar på alla frågor, alternativt slingra sig eller rentav utnyttja talutrymmet för eget anförande. Fru talman! Om vi vill bygga upp tilltron till demokratin måste vi utgå från kärnan, etiska principer som medborgarna, våra väljare, och vi är överens om. Jag har här berört fyra principer. · Vi skall hålla isär ideologiska och sakliga skäl, dvs. tydlighet i argumentation. · Det grundläggande synsättet skall vara märkbart och få konsekvenser i åtgärder och förslag. · Ärlighet i det politiska samspelet. Inga av dessa principer är särskilt märkvärdiga i sammanhang där människor möts och skall samarbeta på olika arenor. De är snarare självklarheter i de situationer där våra väljare är aktörer. Skall vi vända på trenden och bygga upp tilltron till demokratin och det politiska systemet måste vi själva kunna klargöra de spelregler vi vill skall gälla men också lyssna till de spelregler som väljarna förväntar sig att vi skall följa. Det är väljarna som delegerar sin makt genom sin röst. En klar kommunikation med tydliga etiska principer är livsnerven i en stark demokrati byggd på människors engagemang och framtidstro.

Fru talman! I Norge har kristdemokraterna talat om det som man åtminstone tidigare talade om i Sverige, nämligen en värdekommission efter det att man tagit makten i Norge. Nu visar det sig att väldigt mycket av detta har blivit en bumerang mot den norska kd-ledda regeringen. Det är lättare att tala om etik och moral än att fylla den med innehåll. Det har visat sig att det inte är så lätt att tala om t.ex. hur man skall använda oljepengarna om man inte i samma andetag kan tänka sig att sätta upp etiska kriterier för hur det kapitalet verkar under tiden. Vi har här fört debatter när det gäller miljövänlig upphandling och etiskt förvaltande av de finansiella resurser som finns i samhället. Där har inte kd varit positivt till att medverka till en förändring utan ställt upp på den moderata linjen. Har man i Sverige tagit lärdom av den norska problematiken och tänkt sig att kanske närma sig mina synpunkter i den här frågan?
Fru talman! Jag håller med Carina Hägg om att det viktiga är att fylla det etiska dokumentet med innehåll. Det handlar inte bara om ett skal, och det handlar inte enbart om hur. Vi arbetar inom kdgruppen mycket med kärnfrågorna. Vad är innehållet? Sedan måste vi naturligtvis ta lärdom av både det ena och andra handlandet hitintills. Själv ser jag ett problem när det gäller samspelet och ömsesidigheten mellan människorna om vi inte har en etik med ett innehåll som vi är överens om.
Fru talman! Jag tolkar svaret som att etik för kd är privatmoralen. Det är den lilla världen som ni brukar tala om, det som händer inom familjen. Men när det gäller etiken i stort i samhället och att etiken också skall genomsyra de politiska besluten och också kan få inverkan på de fria kapitalrörelserna verkar det som att etiken är borta i det sammanhanget.
Fru talman! Så är det absolut inte. Etiken gäller ett system där vi kommer överens. Skall demokratin utvecklas vidare måste vi hitta de etiska principer där både väljarna och beslutsfattarna är överens. Det gäller naturligtvis allt i samhället.

Fru talman! Tack för att riksdagens vårsession öppnas med en allmänpolitisk debatt. Det tycker jag är ett led i den demokratiska processen. Demokratin måste ständigt erövras, försvaras och utvecklas. Under julhelgen har jag ägnat viss tid till förkovran i Sveriges historia. När jag läst och tagit till mig berättelserna om kungar och drottningar, öden och äventyr, ur det förflutna finner jag likheter men också olikheter med nutiden. Hur var det t.ex. ställt med demokratin under Erik XIV:s tid? Var det kvinnan bakom mannen, Karin Månsdotter, som var den främste rådgivaren, eller var det Jöran Persson, rådgivaren med samma namn som dagens statsminister? Erik XIV kallade till riksdag, men jag undrar om det var en skendemokrati som då pågick. Vi är också kallade till riksdag. Jag hoppas och tror att det inte är skendemokrati som gäller här i dag. Visst är väl nutidens Göran Persson en man som sätter demokratiaspekterna i högsätet. Jag hoppas och tror det. Har vi som partier och som enskilda ledamöter verklig möjlighet att påverka de beslut som fattas här i dag? Är besluten som fattas i riksdagen demokratiskt väl förankrade? All makt utgår från folket. Vi som sitter i riksdagen representerar folket. Det är från våra skilda miljöer vi har förtroendet att vara ledamöter i riksdagen. Det är ett oerhört stort förtroende som vi naturligtvis väl vill leva upp till. Är arbetssättet här i riksdagen demokratiskt? Är detta en demokratisk arbetsplats där det finns likvärdiga möjligheter för alla att utföra ett bra uppdrag? För de stora partierna är det möjligen det där man kan dela på uppdragen. Men för de ledamöter som tillhör ett litet parti finns det uppenbara problem. T.ex. är utskottens sammanträden förlagda till samma dagar och oftast även på samma tider. Det gör det omöjligt att kunna följa flera utskotts arbetsområden trots att man har den uppgiften. Det borde gå att förbättra. Fru talman! När jag vandrar vidare i historieböckerna finner jag att inget är nytt under solen. Kontakterna ut över landgränserna genomsyrar historiebeskrivningarna, trots att kommunikationerna då var betydligt långsammare än i dag. Syftet med utlandskontakterna tycks även ha varit ett annat än dagens. Men språkkunskaper och utbildning värderades högt även då. Tyvärr slog sig kungarna fram med sina mannar och roffade åt sig land och rike. Stundom segrade de, stundom förlorade de. Gränser ändrades. Ibland var Sverige ett stort land men stundom väldigt litet. I dag nalkas vi andra länder med demokrati och rättvisa som rättesnöre. Vi deltar i bl.a. det europeiska samarbetet. Här kommer vi återigen in på aspekten att tillhöra en liten grupp eller en stor. Sverige är ett litet land, så det gäller att arbetssättet i t.ex. EU är så demokratiskt uppbyggt att vår röst verkligen blir hörd. Det är oerhört viktigt att vi kan påverka de beslut som fattas. Centerpartiet anser att det måste föras en öppen debatt om hur vi på bästa sätt skall kunna samverka med andra stater, så att vi medverkar till att demokratin verkligen segrar även i vår omvärld. Vi måste offensivt arbeta och påverka så att fred, säkerhet och en uthållig miljöpolitik formas. Vi kan aldrig leva i en skyddad ankdamm här uppe i Norden. Historiskt har Sverige heller aldrig isolerat sig från sin omvärld. Fru talman! För mig är demokrati frågor som handlar om respekt, valfrihet och rättvisa. De berör alla områden där vi människor finns med och påverkar. De berör t.ex. förhållanden mellan två parter - mellan staden och landsbygden, mellan man och kvinna, mellan myndigheter och enskilda. Det handlar också om att se till människors behov. Det handlar om att lyssna och se möjligheterna och att ha en ödmjuk inställning till livet. Jag vill ge er två exempel från vardagslivet hämtade från två telefonsamtal som jag fick i går. Det första kom från en lantbrukare som var mycket upprörd. Han hade fått ett meddelande från länsstyrelsen om att man i hans skog hade funnit skyddsvärda biotoper som var värda att skydda. Han fick nu ett föreläggande om avverkningsförbud. Visst är det bra att man aktar mångfalden i naturen, men det måste skötas med respekt för den enskilde markägaren. Jag tänker på de historiska kungarna som med dunder och brak skövlade andras egendom. Finns det en likhet anno 1999? Jag ämnar återkomma till den frågan i en annan ordning. Det andra samtalet kom från en kvinna som är politiskt aktiv, vilket hon trivs mycket bra med och där hon tillför mycket positivt. Nu var hon ledsen. Hennes budskap var: Jag orkar inte. Tiden räcker inte till, och jag känner mig inte sedd och accepterad längre. Hon är dessvärre inte ensam om att känna så. Vi måste ta det på allvar. Vi måste ge människor möjligheter att förena familjeliv med arbetsliv och även att vara med och arbeta politiskt. Det är en demokratisk rättighet. Vi måste för att detta skall vara möjligt också se möjligheterna och skapa förutsättningar så att inte minst kvinnorna kan vara med i politiska församlingar. Vi måste här i riksdagen verkligen forma ett demokratiskt välfärdssamhälle med valfrihet och rättvisa mellan olika grupper i samhället. Leve olikheten. I teorin är ju jämställdheten omfattande i vårt land, och vi är väl också överens om att samhället skall vara jämställt i praktiken. Men hur ser det egentligen ut? 80 % av cheferna inom kommuner och landsting är män. 86 % av lärarna på de lägre stadierna i skolan är kvinnor. Trots att det i dag inte råder några stora skillnader mellan könen när det gäller formell kompetens, så har kvinnor som grupp en sämre position än män både inom arbetslivet och på andra områden. Sveriges jämställda parlament kan inte acceptera detta. Och det gläder mig att det under demokratiavsnittet var tio kvinnor och tio män på talarlistan. Det är en demokratifråga att både män och kvinnor känner sig och är behövda och värderas lika förtjänstfullt. Vi måste våga synliggöra de olika villkor som gäller. Det är dags för demokratins skull att jämställdheten lämnar så att säga jämställdhetsrummet och får plats i den ordinarie verksamheten där de verkliga besluten fattas. Kvinnor och män måste känna glädje över att få vara med och jobba i ett sant demokratiskt land där respekt och lyssnande är en given ingrediens i samhället. Fru talman! Tack för ordet. Demokratin måste ständigt erövras, försvaras och utvecklas.

Fru talman! Demokrati handlar om ett förhållningssätt mellan medborgare. Det handlar om diskussion, fri debatt, benägenhet att lyssna, respekt för andra människors uppfattningar, solidaritet, samhällsansvar och att ta vara på sin nästa. Utgångspunkten för demokratin är alla människors lika värde och allas lika rätt att få vara med och påverka beslut som styr i det samhälle som man lever i. Demokratin har utifrån ett globalt perspektiv aldrig varit så stark i världen som i dag. Vi har internationella konventioner till skydd för de demokratiska fri och rättigheterna. Vi har fria val. Vi har lagar och regeringsformer som bygger på dessa konventioner. Men det finns fortfarande länder på vår jord som inte har nått detta mål, och där människor ger sitt blod, sina liv för att åstadkomma ett demokratiskt styrelseskick. I ett antal anföranden här har det sagts att demokratin inte är något som för alltid är vunnet. Den måste ständigt erövras och hoten ständigt avvärjas. För det fordras att vi identifierar hoten. Och det är det som jag tänkte ta upp i detta anförande. Efter att ha lyssnat på debatten under dagen finner jag att det är flera andra kvinnor här i kammaren som har tagit upp en del av det som jag kommer att säga. Andersson och Rigmor Ahlstedt som alla har kommit in på sådant som jag därför kan gå igenom lite snabbare i mitt anförande. Det finns också anledning att fundera över att det finns så mycket gemensamt i dessa fem anföranden. Jag tror att det är ett bevis på det som Rigmor Ahlstedt tog upp, nämligen vikten av att vi har en jämställd riksdag. Vi kompletterar varandra, och då sker det över parti och blockgränser i en rad frågor, precis som i fråga om det som vi diskuterar nu. Jag tog tidigare i en debatt med Lars Bäckström upp Skolverkets rapport med titeln Vad är rätt och rättvist, om ungdomars val i etiska situationer som uttryck för demokratisk kompetens. Den är viktig. I det replikskifte som vi hade kom Lars Bäckström mer att ägna sig åt hur medierna har behandlat den här rapporten än rapportens innehåll. Att många elever varken i hemmet, på fritiden eller i skolan medvetet tränar sig att se och hävda sin inre demokratiska värdebas är något mycket allvarligt. Det är här uppenbart att Skolverket ser skolans roll i detta arbete - att eleverna skall kunna gå ut i livet med demokratin som ledstjärna. Ett annat hot som jag vill ta upp, vilket Britta Lejon berörde i sitt anförande, är den fundamentalism i samhället som just nu tar sig uttryck i nätattacker och andra attacker från djurrättsaktivister. Jag läste i Karolinska institutets meddelande i förra veckan först och främst om vart man skall skicka sin post med hotande innehåll och vart forskare kan vända sig för att få personligt stöd när forskaren och vederbörandes familj utsätts för hot och trakasserier, därför att forskningen inrymmer djurförsök. Det är fråga om djurförsök som är godkända av djuretisk kommitté. Man har sett nyttan och man har också värnat om djurens väl och ve. Forskare skall inte i en demokrati utsättas för den här typen av hot. Britta Lejon tog upp något som jag tycker är väldigt viktigt, och det är argument. Det är synd att hon inte är här i kammaren, men hon kanske kan läsa protokollet. Vi måste alltså när sådant här uppträder argumentera tydligt för varför vi gör som vi gör, så att människor ute i samhället förstår vilka skyddsmekanismer vi har. Men vi måste naturligtvis också ta avstånd från de här övergreppen. De är ett hot mot vår demokrati. Vi har också andra hot, sådana som riktas mot yttrandefriheten. Det kan vara att man på en arbetsplats av rädsla för repressalier, att man inte kan gå vidare i karriären, inte vågar uttala sig om missförhållanden. I ett fritt samhälle måste man utan risk för repressalier kunna uppmärksamma den här typen av problem, förutsatt naturligtvis att man har goda grunder för det. Samtidigt som demokratin har brett ut sig i världen har förtroendet här i Sverige för centrala samhälleliga institutioner sjunkit. Britta Lejon gav en rad statistiska data i sitt anförande. Jag refererar här till dem. Jag kan konstatera att vi svenska politiker åtnjuter ett sämre förtroende än våra kolleger i Danmark, Norge och Nederländerna. Jag har i tidigare debatter flaggat med varningssignal för vad detta kan leda till. Det kan leda till framväxt av nya partier som inte har demokrati som ledstjärna, men som med karismatiska ledare förmår vinna många röster. Det som hände i Nazityskland under 30-talet förskräcker. Därför måste vi finna orsakerna bakom det sjunkande förtroendet. Jag tror att det är väldigt viktigt att satsa på forskning i det här sammanhanget. Jag hoppas att ni från Regeringskansliet som sitter här skickar vidare till regeringen att när man nu lägger fram en forskningspolitisk proposition kan detta bli en del i den propositionen. Det finns vissa saker som vi säger att vi måste påverka: schabbel med skattepengar för representation och annat som skattebetalarna inte själva anser sig ha råd med, välviljans hyckleri. Yvonne Andersson var inne på det i sitt anförande. Hur vi uttrycker oss i valrörelser, vad vi lovar, vad vi håller. Tänjandet av sanningen, hur makten utövas. Försvarsfrågans hantering i dessa dagar är inte precis ägnad att stärka förtroendet för den politiska makten. Här har vi ett stort antal människor som far mycket illa ute på sina arbetsplatser av beslut som fattas, beslut som tas tillbaka och beslut som inte fattas. Man lever i en mycket stor osäkerhet. Det finns andra statliga myndigheter som också är utsatta för detta fast i mindre skala. Man har också i debatten varit inne på återväxten av politiker. Rigmor Ahlstedt tog upp den frågan. Här känner jag stor oro. Britta Lejon tog också upp det i talarstolen. I detta måste vi verkligen djupdyka. Hur skapar vi en tillvaro i politiken så att unga människor tycker att det är attraktivt? Det handlar både om arbetsförhållanden och möjligheter att påverka. Fru talman! Jag har i tio års tid stretat med frågan om etik i politiken. Nu upptäcker jag att Yvonne Andersson, utan att vi har talat med varandra, säger samma sak. Det stärker mig i tron att vi måste gå vidare på den linjen. Jag skulle önska att man lyfte frågan upp till talmanskonferensen.
Fru talman! Jag skulle bara kort vilja ställa en fråga till Barbro Westerholm. Den avser den ekonomiska makten och demokratin på arbetsplatserna. Barbro Westerholm tog upp en rädsla som många anställda, både inom de kommunala och de privata företagen, har när det gäller att yttra sin kritik på sina egna arbetsplatser, där man trots allt tillbringar en stor del av dygnet. Samtidigt är Barbro Westerholms parti berett att förändra i arbetsrätten och öka möjligheterna för företagarna att avskeda folk utan egentlig saklig grund. Jag undrar hur Barbro Westerholm får detta att gå ihop. Barbro Westerholm delar kanske inte Bo Könbergs uppfattning att demokratin skall göra halt vid porten.
Fru talman! Detta har inte med pengar att göra. Det har med ledarskap att göra. Om man är ansvarig för en arbetsplats och människor som arbetar där skall man också värna om deras fria rätt att yttra sig om förhållandena på arbetsplatsen. Det är gott ledarskap. Jag skiljer på det och finansiering.
Fru talman! Jag talar inte om finansiering, jag talar om den lagstiftade rätten för dem som är anställda att ha en demokratisk rättighet att vara delaktiga i styrningen av sin egen arbetsplats. Det är vad ni kämpar emot. Bl.a. ökar ni risken för tystnad och rädsla på arbetsplatserna genom ert ständiga tal om inskränkningar i arbetsrätten.
Fru talman! Vi har helt olika synsätt på hur man fungerar på en arbetsplats. Jag vill återknyta till ett gott ledarskap. Det skapar möjligheter för alla och envar att uttrycka sin mening och påverka arbetsplatsen. Jag tror att det är en bättre grogrund än en massa detaljregler.
Fru talman! Låt oss i tanken flytta tio år tillbaka i tiden och se ut över Europa. Vi kan då fortfarande se Berlinmuren, symbolen för förtryck och ofrihet. Några månader senare, för tio år sedan, började folket riva muren och en fantastisk frigörelseprocess sattes i gång. Människorna i Sovjetunionen och dess lydländer befriade sig från stela kommunistiska diktaturer; årtiondens sanningar gällde inte längre. Människorna såg möjligheter till ett annat samhälle, och en tålamodsprövande demokratiseringsprocess tog vid. Europarådet, som i år kan 50-årsjubilera, spelar en viktig roll för att stödja den demokratiska utvecklingen. En rad nya stater har under 90-talet kunnat bli medlemmar i Europarådet och antalet är nu uppe i 40. Ytterligare medlemsstater är på väg, exempelvis En omistlig del av demokratin är mänskliga rättigheter. Ett villkor för medlemskap i Europarådet är godkännande av den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. Mer än 700 miljoner människor kan nu få sina rättigheter prövade av Europadomstolen i Strasbourg. I ett Europaperspektiv kan alltså konstateras att stora demokratiska landvinningar har gjorts. Risk finns alltid att demokratidebatten förs i ett ovanifrånperspektiv. De enskilda personer som var för sig och tillsammans är demokratins bas glöms ofta bort. Ibland heter det att vanligt folk får för stort inflytande, att de inte klarar av att ta ansvar. Så gick debatten vid demokratins genombrott och samma argument kan ibland höras i dag. Alla sådana tankar måste med kraft avvisas. Grunden för det demokratiska tänkesättet är att människor är kompetenta och kan ta det ansvar som krävs. Ett styrkebälte i den svenska demokratin har under de gångna hundra åren varit de många människornas engagemang i föreningsarbete. Arbetet för saken i de folkliga organisationerna har gett praktisk träning i demokratiskt beslutsfattande. Det arbetet har gett skolning i att debattera, att kompromissa, ja, också skolning i att förlora omröstningar och att acceptera besluten. De kunskaperna och den förmågan har också inneburit att människor engagerat sig i de offentliga institutionerna. Det tycker jag kan förklara det internationellt sett mycket höga valdeltagandet som vi i Sverige traditionellt har. Den deltagandedemokrati som föreningsarbetet innebär är enligt min mening grundläggande för en vital demokrati. Att enbart rösta i de allmänna valen räcker inte som demokratisk insats. Valdeltagandet är ett mått på hur det står till med demokratin. Valdeltagandet i höstas var på en för svenska förhållanden låg nivå. Samtidigt kunde väljarna för första gången aktivt påverka kandidatvalet genom att kryssa. Fler kryssade än vad som kanske hade förutsetts. Men det är stora variationer mellan riksdagsvalkretsarna. I Stockholms län var det 21 % som utnyttjade möjligheterna att kryssa för en kandidat, vilket är lägsta noteringen i landet. Högst andel kryssröstande hade Gotlands län med 40 %. Vid de tre föregående valen har valdeltagandet legat på drygt 86 %. I valet i höstas sjönk det med drygt 5 procentenheter ned till 81,4 %. Detta är mycket oroande. Särskilt bekymrad blir jag naturligtvis över invandrarnas låga valdeltagande. Ännu finns inte någon siffra för 1998, men vid valet 1994 deltog endast 40 % av invandrarna i kommunalvalet. År 1976 röstade 60 % av invandrarna i valet. Vi vet också att valdeltagandet varierar kraftigt. I vissa invandrartäta delar av t.ex. Stockholms län är det extremt lågt. Detta är ett av våra stora demokratiproblem. Utanförskap och brist på kontakt med det sociala livet gör att sex av tio avstår från att rösta. Här har det erfarna Folkrörelsesverige en stor uppgift i att återskapa tron på demokratin, att få människor att känna att man kan påverka inom det demokratiska systemet. Fru talman! Jag deltog i slutet av 1950-talet - Ofta talade rektorn Allan Degerman engagerat och kunnigt om demokratin. Han inskärpte i oss alla vikten av att slå vakt om demokratin. Han sade att den aldrig en gång för alla är införd, den hotas ständigt och måste ständigt återerövras. Med den utgångspunkten är det särskilt viktigt att skolan tar ett stort ansvar för att ingjuta demokratins tänkesätt i alla elever. Det ovanifrånperspektiv som jag tidigare nämnde leder ofta till att statsvetare, politiker och andra debattörer definierar demokratins problem som brister i dess institutioner eller dess former. Utan att påstå att det inte finns anledning till en sådan analys och debatt, vill jag framhålla att det nu i första hand handlar om att ta till vara de möjligheter som finns inom de spelregler och institutioner vi har. På alla nivåer, men inte minst på basplanet, måste fler människor känna engagemang och ansvar, fler ges möjlighet till inflytande och påverkan. Ett ökande utanförskap, brist på förtroende för politiker och politikens förmåga hotar demokratin. Den utvecklingen måste vi tillsammans vända. Vi kan göra det tillsammans i de olika politiska partierna, i föreningslivet - ja, i alla de sammanhang där människor träffas. Fru talman! Jag vill slutligen lyfta fram en bortglömd men mycket viktig förutsättning för demokratin, nämligen de allmänna samlingslokalernas betydelse. Om det finns någonting som kan kallas demokratins infrastruktur, då hör de allmänna samlingslokalerna dit. Därför måste de också i fortsättningen ges förutsättningar att ge plats och rum för det demokratiska arbetet och för den demokratiska diskussionen. Det är utomordentligt viktigt att vi nu samlar oss och på olika sätt gör insatser för att engagera fler i samhällsarbetet.
Fru talman! Göran Magnusson slutar sitt anförande med att diagnostisera problemet som att människor har brist på förtroende för politiker och politiska beslut. Men han ger inget svar på hur han tänker åtgärda problemet. I stället är hans svar en aktiv föreningsmedverkan.
Fru talman! Det finns naturligtvis en rad olika åtgärder. Min uppfattning är att det befintliga föreningslivet har en stor roll att spela. De som då är aktiva i folkrörelserna måste ta kontakt och försöka engagera de grupper som i dag inte är engagerade i arbetet. Det ligger i deras missionsuppgift - om jag får uttrycka mig så - att fler skall vara aktiva i t.ex. nykterhetsrörelsen och andra folkrörelser. Men detta är inte minst en fråga för de politiska partierna, nämligen genom uppträdande, agerande och de kontakter man får med de människor som i dag känner ett utanförskap. Det finns också andra åtgärder som kan vidtas. T.ex. kan en kraftig nedgång i arbetslösheten stärka förutsättningarna på en rad olika områden inom den sektorn.
Fru talman! Menar Göran Magnusson att mer aktivitet i föreningar skulle öka förtroendet för politiker och politiska beslut? Vi har påtalat att det är ett bekymmer att det finns ett visst politikerförakt.

Fru talman! Jag vänder mig lite grann mot begreppet åtgärda. Det förefaller som om det vore ett slags fråga om teknik. Det här är en fråga om ett förhållningssätt. Alla partier - yngre eller äldre partier - har ett ansvar för den situation som nu föreligger. Men ingenting vinns på att säga att det skulle vara socialdemokratins särskilda ansvar att situationen är som den är. Det är inte fråga om åtgärder utan politikens innehåll, förmågan att engagera människor för olika politiska uppgifter, som jag ser som den väsentliga möjligheten att vitalisera demokratin.
Låt mig informera om att om man begär replik på någon skall man göra det omedelbart i anslutning till att anförandet hålls, inte under det kommande replikskiftet. Det är två ledamöter som har begärt ordet lite för sent för att kunna få det vid detta tillfälle.

Fru talman! Demokratin är en skör blomma som ständigt måste visas omsorg. Vi har anledning att vara bekymrade - och det har många gett uttryck för i kammaren - när vi ser vikande valdeltagande, misstro mot politiker och politiska församlingar, svårigheter att rekrytera medborgare till politiska uppdrag och svårigheter att engagera människor i den politiska debatten. Görs ingenting kan vi räkna med en fortsatt nedåtgående utveckling, som då missgynnar demokratin och på sikt missgynnar medborgarna. Det är bl.a. vår uppgift att vårda demokratin. Jag är övertygad om att en serie åtgärder är nödvändiga för att återvinna medborgarnas respekt och skapa en större legitimitet åt de uppdrag vi har som ledamöter i Sveriges riksdag. Det innebär att politiker och politiska församlingar återlämnar mera av rådrum och beslut till medborgarna, att vi skapar regelverk som är enkla och tydliga och som vi själva skall förstå - men framför allt att medborgarna skall förstå dem. Det lämnar en del i övrigt att önska, som många utredningar visar inom det området. När medborgarna inte förstår, när medborgarna inte känner sig delaktiga i det arbete och det resultat som vi visar av arbetet i de politiska församlingarna, tappar de förtroendet för oss. Bilden av politiker och politikens innehåll ger vi själva, vi som är demokratins företrädare. Hur vi hanterar frågorna och varandra ger bilden av politiken, ger bilden av demokratins tillstånd i Sverige. Låt mig börja med oss själva, mina damer och herrar, ärade ledamöter av Sveriges riksdag. Är vi effektiva? Är vi rationella? Vågar vi tala om kvalitet i vårt arbete? Vi pratar gärna om andras kvalitet, om kvaliteten i utredningar som andra utför, om tjänstemän i kommuner och landsting, om ledande företrädare inom i stort sett vartenda område utom vårt eget. Men låt oss ägna oss åt att prata kvalitet i Sveriges politiska församlingar! Det vinner demokratin på. Hur ser redovisningen av vårt arbete ut i dag? Jo, vi har en kvantifiering. Här redovisar vi att 2 000 motioner har väckts i Sveriges riksdag. Vad säger det? Här redovisas att ledamoten den och den har varit uppe i talarstolen X gånger, väckt ett visst antal motioner eller svarat för en hel del interpellationer och frågor. Men vad säger det? Det är väl innehållet i vad som görs som skall vara avgörande. Vi skall ägna mer tid åt innehållet och kvaliteten i de anföranden som vi håller och i de motioner och de förslag som vi lägger. 2 000 motioner i Sveriges riksdag säger inte mycket; vi vet mycket väl att många av dessa motioner upprepas år efter år, att det i princip bara är efter byte av försättsblad som de återkommer. Det är bilden av den beslutande församlingen i Sverige. Vi kan se det i kommuner och landsting också. Det har sagts mycket klokt i dag trots allt, och jag skall instämma i det. Det har handlat om valdag, närhetsprincip, författningsdomstolar och annat. Samtidigt får jag en känsla av att vi gör precis som många ledande företrädare inom företag och organisationer: Nu skall vi visa dådkraft, så låt oss omorganisera! Vad då omorganisera? Saknar vi sammanträdestid i landets politiska församlingar? Nej, det vill jag påstå att vi inte gör - tvärtom. De politiska församlingarna och de politiska företrädarna i riksdagen, i landsting och i kommuner ägnar mer sammanträdestid än någonsin åt att hantera fler politiska frågor än någonsin. Jag skulle önska att landets politiska företrädare, de valda representanterna för Sveriges folk, ägnade mer tid åt att träffa medborgarna än åt att sitta i sammanträde och prata med varandra. Diskussionen måste flyttas ut från sammanträdesrummen. Om inte annat skall diskussionen i sammanträdesrummen visas upp för väljarna. Men det är ju tryggast för oss att sitta i utskottet. Det är ju tryggast för oss att sitta i sammanträdesrummet. Och det kanske är tryggast för partiledarna att ha slutna sammanträden, där man träffar uppgörelserna. Då vill jag påstå att det är demokratin som lider ett nederlag. Ser vi dessutom på bilden av riksdagen: Vilken är den? Jo, i går träffades partiledarna, debatterade och redovisade sin politik. Jag måste säga att jag finner det genant att höra talmannen säga - det gör alla talmän, och också vi själva från de olika bänkarna - till landets statsminister att det återstår si och så många sekunder. Vi har ju själva begärt det, därför att vi har själva varit med och satt upp regelverken. Jag tycker i alla fall att vi skulle skämmas för den bilden. Tidsbrist är någonting som inte bara kammaren lider av, utan det lider också medborgarna av. Så länge vi pratar om organisationsformer, mina damer och herrar, kommer vi alltid att lida av tidsbrist. Då är vi i sammanträdesrummen hela tiden. Där skall vi inte vara. Fler av de frågor vi hanterar måste ned till medborgarna. Det är där de hör hemma. Det är där demokratin finns och skall vara.

Fru talman! Min fråga riktar sig till justitieministern. Jag har nyligen läst flera artiklar om de stora och besvärliga problem som för närvarande tycks råda inom den rättspsykiatriska vården. Det handlar dels om brister och rättsosäkerhet när brottslingar skrivs ut från rättspsykiatrisk vård och återfaller i brott, dels om att de som är patienter i den rättspsykiatriska vården runtom i landet inte kan skrivas ut fast de inte längre är i behov av vård. Det beror på att kommunerna inte tillhandahåller omsorg, tillsyn och skydd inom överskådlig tid för dessa personer. Det leder i praktiken till en förlängd tvångsvård.
Fru talman! Det är svåra frågor när det handlar om människor som har psykiska störningar och begår brott. Genom årens lopp har vi övervägt frågan i omgångar. Vi har ändrat lagstiftningen senast i slutet av 1980-talet, då förändringar innebar att det i betydligt färre fall än tidigare dömdes till rättspsykiatrisk vård. Vi införde då också principen om att det innan någon skrivs ut från psykvården skall göras en bedömning av samhällsskyddet. Det är alltså ett försök att se om personen i fråga riskerar att återfalla i brottslig verksamhet eller inte. Frågan är föremål för ständig debatt och diskussion. Bakgrunden är naturligtvis just att frågan är väldigt svår. För närvarande arbetar vi med direktiv till en utredning som skall få i uppdrag att återigen överväga förändringar i det straffrättsliga påföljdssystemet när det gäller personer som lider av psykiska störningar. Det kan leda till en annan ordning än vi har i dag, och förhoppningsvis leder det till att en del av de problem som finns i detta sammanhang minskar. Men jag tror alltid att vi kommer att ha svårigheter bl.a. när det gäller att göra bedömningar av människor - att göra bedömningar av svårigheten av deras psykiska störning och av deras eventuella farlighet och risk för återfall i brott. Det här är frågor som vi arbetar mycket med. Olika typer av expertis är nödvändig.
Fru talman! Visst är det väldigt svåra problem. Det har alltid varit det. Vad som är extra svårt är att de personer som tas in för rättspsykiatrisk vård ofta är utvecklingsstörda eller har åtminstone vissa störningar. Vad som oroar mig är att kommunerna inte är beredda att ta emot dessa personer. Kommunerna har nu ett ansvar för de utvecklingsstörda, men man är inte beredd att också ta hand om dessa personer. Man låter dem stanna kvar i någon typ av tvångsvård, fast de egentligen inte längre platsar inom de institutionerna.
Fru talman! Det sammanhänger med det ansvar som landsting och kommun har för vård och behandling även av dem som är psykiskt störda eller utvecklingsstörda. Det är en fråga för kommun och landsting. Från regeringens sida har vi, som Helena Bargholtz säkert vet, ansett det vara en väldigt prioriterad fråga att säkerställa att kommuner och landsting har ekonomiska möjligheter att erbjuda människor den vård och behandling de behöver - därav den ständigt återkommande diskussionen om stöd till kommunerna för skola, vård och omsorg. I detta paket ligger även utvecklingsstörda och psykiskt störda människor.
Fru talman! Det slarvas uppenbarligen med IT säkerheten vid svenska sjukhus, så att patientsekretessen rentav hotas. Jag undrar vad socialministern tänker göra åt det.
Fru talman! Jag har, uppenbarligen i likhet med Lennart Daléus, läst morgontidningarna. Däremot har jag inte läst den rapport som Datainspektionen har gjort. Vi skall noggrant ta del av den för att se i vilken mån vi från regeringens sida kan bidra till ökad säkerhet. Vi har inte haft möjlighet att bedöma rapporten än.
Fru talman! Självklart läser jag, som socialministern, tidningen på morgnarna. Jag kan ändå nämna några enkla vägar som socialministern kanske kan ha en åsikt om. Man kan på allvar undersöka om det går att öka utbildningen bland sjukhuspersonal på sjukhusen kring IT säkerhetsfrågor. Det vore intressant att höra om socialministern har någon låt oss säga intuitiv uppfattning i den delen. Man kan också tänka sig att vårdregisterlagen, som trädde i kraft i oktober förra året, kanske redan är lite för lös i konturerna. Man skall kanske fundera på lagstiftningen. Tidningsläsande i alla ära, men det är klart att socialministern har funderat på detta långt tidigare och har en bestämd uppfattning.
Fru talman! Så är det, Lennart Daléus. Jag har reflekterat en del över detta. Min första tanke när jag såg artikeln om rapporten var att vi återigen står inför mer principiella frågeställningar om tillgänglighet till information och kravet på integritet. Vi har här haft en diskussion om andra problem, nämligen möjligheten för patienter att få kunskap om de läkare som har fått prickningar eller på andra sätt fått restriktioner för sin läkarutövning beroende på att de har svarat för felbehandlingar. Då var kravet mycket enkelt, nämligen att man skulle se till så att alla register var öppna. Nu ställs vi inför den andra frågan, nämligen hur vi garanterar största möjliga integritet. Ytterst är det Socialstyrelsen som skall hantera även dessa frågor. Även om det handlar om IT säkerhet handlar det ytterst om patientens säkerhet och patientens integritet. När vi får del av rapporten är jag för min del beredd att vidta åtgärder och också överlägga med Socialstyrelsen om vad man skall göra för att garantera en ökad patientsäkerhet.
Fru talman! Jag har en fråga till Pierre Schori angående den avbrutna fredsdialogen mellan vänstergerillan Farc och regeringen i Colombia. 140 människor fick sätta livet till förra helgen, den 8-10 januari. Brutalt mördades de. Enligt uppgift var det av de paramilitära dödsskvadronerna, som kallas AUC. Av den anledningen fryser nu Farcgerillan dialogen med regeringen redan efter 14 dagar.
Fru talman! Det är väl uppenbart att den utdragna inbördeskrigsliknande situation som råder i Colombia framför allt är en angelägenhet för det colombianska folket självt. Men världssamfundet, inklusive Sverige, kan naturligtvis bidra till att försöka få slut på detta långa elände. Det har också bildats olika grupper av länder som är beredda att aktivt stödja fredsprocessen. Det positiva är att det nu finns en mycket stark uttalad vilja att få en fredlig uppgörelse till slut. Därför hade man de stora fredsöverläggningarna helt nyligen. Som Per Lager sade avbröts den diskussionen på grund av att en högerextremistisk grupp håller på att fortsätta dödandet urskillningslöst. Jag tror inte att den här dialogen kommer att upphöra utan att man kommer att återuppta samtalen igen. Redan i nästa vecka har jag själv tillfälle att i Genève träffa Colombias president som har varit aktivt drivande i fredssamtalen. Då skall jag förhöra mig om Sverige kan bidra konstruktivt till fredsprocessen. Det är vi villiga till.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Speciellt det Pierre Schori sade sist lät bra, nämligen att han skall träffa presidenten. Vi får inte glömma bort att det har skett ett kontinuerligt dödande i Colombia. Bara förra året fick 23 000 colombianer sätta livet till. Många blir brutalt mördade just av den här högergerillan eller den paramilitära gruppen, dödsskvadronerna. Jag hoppas att just Sverige kan göra en insats. Precis som i alla andra länder där det brinner och sådana här situationer uppstår är det viktigt att vi håller oss framme.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsrådet Pagrotsky. Det gäller samgåendet mellan Telia och Telenor. Jag utgår från att samgåendet mellan Telia och Telenor innebär att telekommunikationer mellan Norge och Sverige kostnadsmässigt likställs. Min fråga är därför: Kan vi i Skåne räkna med att detta kommer att medföra en ökad integration mellan Danmark och Sverige?
Fru talman! Det är dyrare att ringa från Skåne till Danmark än det är att ringa från Danmark till Skåne. De svenska telebolagen är sämre än de danska på att inrätta sig efter att dessa två regioner skall integreras och bli en gemensam Öresundsregion när bron blir klar om ett år. Jag tycker att det är dåligt. Jag tycker att de svenska operatörerna skall väckas ur sin dvala och göra någonting åt det. Kanske kan den här fusionen utgöra en sådan väckarklocka. De som presenterade fusionen antydde på TV i går att Sverige och Norge skall samarbeta tätt och att det skall manifesteras i att människorna får billigare teletaxor eller att det blir enklare taxestrukturer mellan Sverige och Norge. Det vore en skamfläck för de svenska operatörerna om det då skulle vara dyrare att ringa från Helsingborg till Helsingör än vad det är att ringa från Strömstad till Halden. Jag kan inte tänka mig att de tänker driva igenom det. Därför tror jag att även skåningarna kommer att ha glädje av den här finfina fusionen.
Fru talman! Kan jag i och med detta svar räkna med att staten, som ägare, kommer att verka för att kostnaderna när det gäller telekommunikationerna mellan Sverige och Danmark kommer att sänkas?
Fru talman! Jag tycker inte riktigt att det är ägarens sak att bestämma priserna på enskilda produkter i statliga bolag. Men om jag träffar dem kanske jag ställer en fråga om hur de ser på det här. Men det är en fråga som jag i så fall också tänker ställa till de andra operatörerna. Kanske måste något litet bolag gå före för att locka till sig kunder som ofta rör sig över sundet och har många kunder eller leverantörer på andra sidan. De kanske är den intressanta målgruppen för något litet bolag att locka över innan den stora statliga dominanten rör sig. Det vore naturligtvis roligt om Telia ville gå först och offensivt sänka priset och visa att man har förstått att det sker någonting i den här regionen i och med att bron blir färdig. Men det kanske krävs att en liten uppstickare vaknar för att hela branschen skall väckas. I Danmark var det ju det statliga gamla monopolbolaget som sänkte priserna på samtal till Sverige. Låt det vara en utmaning till de svenska aktörerna!
Fru talman! I gårdagens partiledardebatt fick vi ett löfte av statsministern om att man skulle, som han uttryckte det, kompensera löntagarna för de höga egenavgifterna. Jag är medveten om att finansministern inte är här, men jag riktar frågan till justitieministern, som har ett övergripande ansvar. Jag drar nämligen slutsatsen att frågan är så stor att den har varit uppe för diskussion i regeringen kollektivt. Min fråga är enkel: När kan vi påräkna att ett sådant här förslag kommer som är så angeläget för så många?
Fru talman! Som Holger Gustafsson kanske också hörde i debatten i går avser regeringen att inleda förhandlingar med samtliga partier i riksdagen om skattepolitiken framöver. Detta är givetvis en av de frågor som kommer att tas upp i de förhandlingarna. Och regeringen hoppas på konstruktiv medverkan från samtliga övriga partier i riksdagen.
Fru talman! Jag skall vara lika kortfattad den här gången. Kan man förvänta sig ett resultat redan i vårpropositionen om överläggningarna är framgångsrika?
Fru talman! Jag utgår från att i vårpropositionen kommer skattefrågor att utgöra en del av regeringens förslag när det gäller den ekonomiska politiken.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till justitieminister Laila Freivalds. Den gäller det omfattande klotter som förekommer i så gott som varje kommun i hela landet. Enbart i Västmanlands län har man under 1998 fått in över 1 200 anmälningar om skadegörelse. Förutom att det väcker anstöt innebär det stora kostnader för bl.a. fastighetsägarna. Och det i sin tur leder till ökade hyror för oss hyresgäster. Nu har det i debatten höjts röster från polishåll om att straffbelägga innehav av sprayburkar. Det skulle alltså vara en lag liknande knivlagen. På så sätt menar polisen att man skulle kunna begränsa den omfattande skadegörelsen. Det skulle vara intressant att höra justitieministerns syn på den här frågan.
Fru talman! Klotter är ett elände. Och det är många kommuner, bostadsområden och affärsinnehavare som lider mycket av det klotter som alltför många ungdomar i vårt land ägnar sig åt. Mot den bakgrunden är det glädjande att se att man har tagit sig an just frågan om klotter med ett brett perspektiv inom ramen för det omfattande brottsförebyggande arbete som har påbörjats på många ställen i vårt land. Det handlar om ungdomar som driver omkring på stan och ägnar sig åt skadegörelse av olika slag, bl.a. klotter. Det är ett problem som måste angripas brett. Polisen är mycket viktig i sammanhanget, men polisen behöver hjälp från andra i samhället. Det kan vara fastighetsägarna, föräldrarna, skolan, fritidsverksamheten och kommunen. Många måste samverka om man skall lyckas få stopp på det elände som klotter innebär. Jag kan också berätta för Tanja Linderborg att det numera finns mycket goda exempel från flera håll i landet på att man faktiskt har lyckats få bort detta problem helt och hållet. Det har skett genom att man har gått ihop och haft en helhetssyn. Man har samverkat kring den här problematiken. Det är möjligt att en enskild åtgärd, som t.ex. ett förbud mot att inneha färgburkar, skulle kunna bidra när det gäller att bekämpa det här problemet. Men jag tror aldrig att vi löser detta problem med mindre än att man ser detta i sitt sammanhang och att man samverkar lokalt kring den här problematiken.
Fru talman! Jag delar justitieministerns uppfattning i den här frågan. Jag tror inte alls att detta är den enskilda lösningen på problemet. Kommunernas försämrade ekonomi har ju gjort att fritidsgårdar har lagt ned och man har fått minskade resurser till skolan. I den saneringsekonomi som har varit är faktiskt barn och ungdomar förlorare. Ungdomar har ju ett behov av att bli synliggjorda och bekräftade. Men det är så trist att det tar sig uttryck i att de måste klottra och sätta sin tagg på en husvägg. Jag tror att vi är många som måste vara uppmärksamma på det här problemet och hjälpa ungdomar till en mer meningsfull fritidssysselsättning. Framför allt är vi också överens om att kommunerna skall ha mer pengar. Det är där jag tror att problemet ligger.
Fru talman! Jag har en fråga till socialministern. Den rör den nya tandvårdsförsäkringen, som kom i början av januari. En av intentionerna i det förslag som riksdagen ställde sig bakom var ju att det skulle råda konkurrensneutralitet mellan Folktandvårdens vuxentandvård och den tandvård som bedrivs privat. Nu under januari månad har det kommit in olika prislistor. De visar att folktandvården på många håll i landet dumpar priserna på vuxentandvården inom landstingen. Det innebär att man inte lever upp till de intentioner som riksdagen har ställt sig bakom. Det är en sak som har varit föremål för många tandvårdsutredningar.
Fru talman! Det är egentligen alldeles för tidigt att utvärdera resultaten av den nya reformen på tandvårdens område. Det finns uppgifter som pekar åt det håll Liselotte Wågö nämner. Men det finns faktiskt också redovisningar som säger att detta att vi nu har släppt konkurrensen fri har inneburit påtagliga kostnadsminskningar. Det är självklart så att folktandvården inte får bli prisledande och, för sig själv eller för sina finansiärer, utnyttja det stöd som finns i tandvårdsreformen för att klara sin ekonomi, dvs. att man utnyttjar stödet i stället för att höja priset. Därför har regeringen gett Riksförsäkringsverket i uppdrag att följa utvecklingen och göra en utvärdering av vad som händer på området. Än är det för tidigt att ha en alldeles bestämd uppfattning. Det är ganska viktigt att man låter reformen verka. Skulle det vara så att man utnyttjar läget på det sätt som Liselotte Wågö talar om, är vi naturligtvis beredda att vidta åtgärder.
Fru talman! Jag delar socialministerns uppfattning att det kanske är något tidigt att göra en utvärdering totalt av den här nya tandvårdssubventionen. Men jag ställer den här frågan mot den bakgrunden att för närvarande pågår också en upphandling av det riktade äldrevårdsstöd till tandvård för de människor som finns inom de särskilda omsorgerna. Socialministern förstår ju lika väl som jag att har man en snedvridning av konkurrensen när det gäller den typen av tandvård redan från början under januari månad blir det lite grann av ett spel för gallerierna att ha en offentlig upphandling. Det finns ju ingen lagstiftning om att landstinget är nödgat att handla upp detta, men det var ju en klar intention från riksdagens sida att det skulle ske en upphandling inom både den privata tandvården och den offentliga. Om man redan från början lägger sig på en för låg nivå och fortfarande skattesubventionerar vuxentandvården inom folktandvården händer det ju väldigt konstiga saker. Visserligen är det bra att Riksförsäkringsverket följer den här frågan, men jag tror att det är nödvändigt att vidta åtgärder redan nu. Det blir fel redan från början om man inte redan nu går in och påpekar dessa missförhållanden.
Fru talman! Som jag tidigare har påpekat har vi inget underlag för att dra sådana slutsatser som Liselotte Wågö drar. Vi vet inte hur upphandlingen kommer att ske och i vilken mån det finns en risk för dumpade priser när det gäller upphandling på grund av att man utnyttjar subventionssystemet på ett annat håll. Det är helt enkelt för tidigt säga det. Jag menar att vi även när det gäller de här problemen får förlita oss på den utvärdering som Riksförsäkringsverket gör.

Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till statsrådet Laila Freivalds. I slutet av november ställde jag en fråga om platssituationen på våra häkten och anstalter. Vid den tidpunkten var det en häktad som hade fått tillbringa flera dygn i arrestlokalen på grund av överbeläggning i häktet. Platsen var Helsingborg. Arrestlokalerna i Helsingborg är utdömda. I helgen var de t.ex. överfulla. De är trånga och icke isolerade. Det finns massor med prylar som får stå framme eftersom de inte får plats någon annanstans. Det är en fruktansvärd stank. Det måste göras något åt detta. Detta hör samman med den andra frågan som jag ställde.
Fru talman! Situationen ser ju väldigt olika ut i landet när det gäller platser i arrester, häkten och inom kriminalvården över huvud taget. Helsingborg har haft problem under ganska lång tid, och det är en fråga som Kriminalvårdsstyrelsen därför särskilt har uppmärksammat och arbetar på för att finna lämpliga lösningar. Enligt den information jag har är situationen nu för det mesta acceptabel. Men det händer fortfarande, precis som Gunnel Wallin påpekar, att det blir för många i Helsingborg, och man kan inte hantera det. Jag hoppas att Kriminalvårdsstyrelsen kommer att hitta en bra lösning som är acceptabel.
Fru talman! Det är ju ingen ny fråga, precis som justitieministern sade. Den har ju förekommit länge. Man har haft dessa utdömda lokaler som den sista utvägen. Det är inte acceptabelt. Som svar på min skriftliga fråga fick jag veta att det fanns brister i organisationens flexibilitet och i samordningen. Detta gäller inte bara i Helsingborg, utan det är stora bekymmer i hela södra Sverige. Jag ser fram emot att någonting blir gjort snabbt. Det finns ju ett häkte som är tomt i Ängelholm efter sammanslagningen och centraliseringen. Det finns ingen verksamhet där, men vi betalar hyra för det. Där finns ju en möjlighet att snabbt ordna upp situationen.

Fru talman! Detta är en fråga till statsrådet Maj Inger Klingvall. I måndags var jag på eftermiddagen lyssnare på en stor konferens om den nya svenska pensionen. Konferensen var i Riksförsäkringsverkets regi. Jag hörde tyvärr inte statsrådet Klingvall, men i den paneldebatt jag lyssnade på framfördes kritik mot att beräkningar av den inkomstgrundande pensionen på ett overkligt sätt baserar sig på heltidsarbete från det man är 23 år till det man fyller 65 år. Man undrade vad man gör om man t.ex. vill studera. Svaret från Riksförsäkringsverket var att väljer man att studera får man stå för det själv. Det sades ett par gånger och ungefär i den tonen att man nästan fick skylla sig själv. Konstigt nog tog ingen upp fråga huruvida det inte är i samhällets intresse att människor utbildar sig.

Fru talman! Jag har en liten följdfråga. Alla dessa områden är inte statsrådet Klingvalls. När jag satt där undrade jag hur länge man skall straffa ungdomar. De skall ta studielån som de kanske aldrig kan betala. CSN har de hårdaste regler man kan tänka sig när det gäller fakturor och betalning. Ungdomarna har inte råd att köpa Teliaaktier nu om man skall sälja dem. Till sist skall man dessutom diskvalificeras i pensionssystemet också. Men det är bra om man kan hitta tekniska lösningar så att det blir något bättre. Jag vet att studier skall räknas, men inte fullt ut. Det skall inte vara lika mycket värt som arbete. Det var detta jag var orolig för.
Fru talman! Till detta vill jag bara tillägga att vi inte är färdiga med den tekniska lösningen. Vi får väl fortsätta att diskutera den frågan.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Leif Pagrotsky. Vi vet ju att Leif Pagrotsky har tagit sig an bananfrågan på ett väldigt bra och resolut sätt. Det har vi sett exempel på i mitt hemlän, Jönköpings län, när det gäller Huskvarnafabriken. Men jag är orolig för att vi kan få en liknande situation med vårt grannland Norge när det gäller en annan produkt som också är kringgärdad av väldigt många olika regler och restriktioner. Det är socker. Nu när vi har så bra relationer på telesidan med Norge, vore det ju synd om de försämrades på sockersidan. Man borde i stället kunna sockra den här teleaffären på ett bra sätt. Jag undrar om Leif Pagrotsky har tittat på den här nya fråga som dykt upp mellan våra länder och som naturligtvis har bäring på EU:s jordbrukspolitik.
Fru talman! Det stämmer att vi kanske behöver sockra våra relationer på grund av det sockerkrig som vi har på läskedrycksmarknaden med Norge. I Norge får man köpa socker till världsmarknadspris. Man har ingen sockerodling att skydda. När man har en vara som huvudsakligen innehåller socker, t.ex. läskedrycker, innebär det att den kan tillverkas väldigt mycket billigare. När norska läskedrycker säljs i Sverige kan svenska bryggerier inte konkurrera särskilt lätt. Det har gjort att importen, som alltså är helt skatte och tullbaserad, av läskedrycker från Norge har ökat enormt kraftigt de senaste åren. Vi har anmält till EG-kommissionen att detta är ett bekymmer för en svensk näring. Det beror inte på att näringen är konkurrensoduglig, omodern eller misskött utan bara på EU:s jordbrukspolitik. Det pågår just den här veckan förhandlingar i Bryssel mellan kommissionen och Norge för att försöka få lösning på frågan. Jag har tyvärr inte några rapporter om vad man har kommit fram till. Men det är en fråga som vi följer med rätt hygglig närgångenhet i departementet. Det är en fråga som bekymrar oss. Det sätter fingret på det konstiga i jordbrukspolitiken som gör att våra konsumenter inte kan köpa socker lika billigt som de norska.
Fru talman! Jag är tacksam för statsrådet Leif Pagrotskys svar. Det visar att Pagrotsky redan observerat frågan. Jag utgår från att han tar itu med den här frågan lika väl som med bananfrågan. Jag vill ändå ställa en följdfråga: Är det så att vi behöver vara oroliga för att kriget trappas upp ytterligare, som i banankonflikten? Frågan är uppe i WTO, och det finns fortfarande risk för att det utlyses sanktioner mot Sverige.
Fru talman! I den här frågan är det snarast tvärtom, att det är vi från svensk sida som känner oss hotade och angripna. Det är vi som i så fall skulle överväga någon sorts motåtgärder. Men några sådana planer har vi inte, utan vi för lugna och ordnade samtal med vår norska motpart genom kommissionen i Bryssel eftersom handelspolitiken, liksom för övrigt också jordbrukspolitiken, är gemensam i EU. Det här är en fråga som vi kan tala bilateralt med norrmännen om, men det verkar inte vara någon särskilt lättlöst fråga. Norrmännen är inte särskilt intresserade av ge upp de jobb och inkomster som detta ger deras bryggerier. Men vi jobbar på och hoppas att frågan skall lösas på ett bra sätt, så att vi kan ha våra bryggerier kvar. Det är miljömässigt idiotiskt att transportera dricksvatten från Norge till Sydsverige bara därför att tullarna på sockret är lite annorlunda konstruerade.
Fru talman! Jag hade tänkt ställa en fråga till statsrådet Mona Sahlin, men jag kan säkert få svar här ändå. År 1997 utvandrade ca 860 civilingenjörer, vilket är fyra gånger fler än tio år dessförinnan. Det är alltså ca 25 % av den årliga examinationen som försvinner ut ur landet. Fortsätter denna trend finns det faktiskt risk för att företag kan behöva utvandra därför att det saknas civilingenjörer.
Fru talman! Vi har en ganska stor utflyttning av civilingenjörer från Sverige, men vi har också en väldigt stor inflyttning. Det beror på att väldigt många av våra storföretag rekryterar civilingenjörer i Sverige. Som en del i karriären flyttar dessa utomlands. Efter några år flyttar de hem. Nettoutflyttningen är inte så stor som det ibland nämns i debatten. Ibland när jag tittat på siffror från undersökningar har jag faktiskt tyckt att den kunde vara lite större. Jag har själv jobbat utomlands ett par år och vet vilken nytta och glädje som kan vara förknippat med det. En undersökning som jag såg visar att fem år efter examen var det bara 3 % av de nyexaminerade som hade jobb i utlandet. Med tanke på vårt internationaliserade näringsliv tycker jag att det är en väldigt låg siffra. Vad vi gör på det här området för att underlätta försörjning med civilingenjörer till storföretagen är ohyggligt mycket mer kraftfullt än vad dessa siffror på utflyttning visar. Vi fördubblar utbildningen av civilingenjörer och högskoleingenjörer i Sverige, på bara fem år en fördubbling. Det är alltså en kolossal ambitionshöjning just därför att vi vet vilken betydelse det har för våra tekniktunga företags möjligheter att utvecklas i Sverige och deras möjligheter att bereda jobb och sysselsättning på lång sikt. Det här är oerhört viktigt för tillväxten, kanske det allra viktigaste vi gör just nu.
Fru talman! Jag har absolut ingenting emot att man skaffar sig internationell erfarenhet. Jag är naturligtvis glad och tacksam för att statsrådet Pagrotsky så har gjort. Samtidigt är vi båda rörande överens om att det ropas efter civilingenjörer och att det i dag fordras vida fler civilingenjörer också nere i Gnosjöområdet än vad fallet var bara för ett antal år sedan. Att det är ett problem att civilingenjörer som utbildas i Sverige försvinner menar väl inte statsrådet är ett felaktigt påstående.
Fru talman! Det finns så många olika siffror i svang i den här debatten. En del siffror inbegriper utländska studenter som varit i Sverige för studier och som återvänder till sina hemländer när studierna är färdiga. Det är inte så där helt enkelt att få ett begripligt helhetsbegrepp. Därför har vi satt av pengar för att tillsammans med näringslivet gå till botten med den här frågan, att förstå statistiken och ta fram ett bra underlag. Det kommer fram snart och kommer att ge en bra belysning. Sedan kan Alf Svensson och jag på bättre grund återigen diskutera hur stort det här problemet är. Jag tycker att det vore klädsamt om Alf Svensson kunde medge att det inte kan vara dåligt för storindustrin att vi fördubblar utbildningen av civilingenjörer. Det är en ganska bra insats. Även om det har varit ett visst motstånd från en del partier här i riksdagen och man säger att det är alldeles för mycket, att så många inte behövs, att det inte går att hitta så många kan matematik för att utbilda, att skolorna ligger på fel ställen, långt ut i bygderna. Just i Gnosjö kanske det inte finns någon högskola men i närheten grundas nu ett universitet i Växjö, trots motstånd från en del partier i riksdagen. Nog kan vi vara överens om att det inte är nattsvart, utan det sker faktiskt rejäla förbättringar på detta oerhört viktiga område.
Fru talman! Jag tycker att det fanns en ärlig ödmjukhet över statsrådets andra inlägg som jag är glad över. Det här skall i alla fall utrönas. Det vore förödande om vi inte utbildade fler civilingenjörer i dag än vad vi gjorde för ett antal år sedan.
Fru talman! Jag har en fråga till Laila Freivalds. Buggningsutredningen har överlämnats i mars förra året till Justitiedepartementet och ministern. I denna föreslås att buggning införs i Sverige, dvs. hemlig teknisk avlyssning. Men många tunga remissinstanser, t.ex. JK, JO, Advokatsamfundet, Datainspektionen, är mycket kritiska och avstyrker förslaget. I den nu aviserade propositionslistan för våren finns inte detta ämne med. Min fråga till ministern är: Har ministern tagit intryck av kritiken, eller kommer ministern att föreslå att buggning införs i Sverige och i så fall när?
Fru talman! Det är för tidigt att svara på den frågan. Vi har precis fått in remissvaren, och vi håller på att gå igenom och sammanställa dem. Det finns olika typer av synpunkter. Det finns kritiska, positiva och varierande synpunkter på hur man skulle kunna förbättra det förslag som utredningen har kommit med. Min uppfattning är därför att jag inte tänker ta ställning förrän vi har gått igenom materialet, även om den här frågan blev väldigt aktuell plötsligt i valrörelsen. Då noterade jag att det var många av riksdagspartierna som var väldigt pigga på att ta ställning i denna fråga. Jag har dessutom att ta hänsyn till hur det parlamentariska läget ser ut i riksdagen. Jag vill gärna komma fram till ett beslut som också har ett majoritetsstöd i riksdagen. Det är en fråga som jag har anledning att fundera över.
Fru talman! Tyvärr har just den politiska inställningen svängt. Frågan har ju diskuterats under årtionden. Den har legat kvar. Men i utredningen finns ingen analys av brottsligheten. Nu var det ju det nya som hänt i samhället som skulle göra att detta tvångsmedel skulle införas. Jag tycker att det är oerhört viktigt att göra en analys av brottsligheten och nya faktorer så att det kommer fram när man skall bedöma frågan. Det saknar jag i dag.
Fru talman! När vi föreslår nya tvångsmedel i vår lagstiftning skall förslagen alltid grunda sig på en analys av den verklighet som de är avsedda att tilllämpas på, vilka effekter som man avser att uppnå med dessa tvångsmedel och det skall alltid göras en avvägning mellan det som offras och det som uppnås. Slutresultatet skall ju så att säga ligga på plus, så att man tycker att man har vunnit någonting av värde när det gäller att bekämpa grov brottslighet, som det är fråga om i det här fallet. Det är självklart att det är precis den analysen som skall ligga till grund för det beslut som regeringen så småningom kommer att ta ställning till. Jag utgår ifrån att det också är den analysen som riksdagen gör när den skall ta ställning i frågan.
Fru talman! Också jag har en fråga till justitieministern. Det gäller arbetsbelastningen vid våra tingsrätter där det finns stora obalanser när det gäller antalet mål. Det beror - tyvärr - delvis på en stor mängd mål där ungdomar är inblandade, på häktningar och också till viss del på personalbrist. På den tingsrätt som jag själv känner till ganska väl - Örebro tingsrätt - kan man t.ex. efter pensionsavgångar inte tillsätta nya domartjänster så de får förbli vakanta. Enligt uppgifter från hovrätten - i det här fallet från Göta Hovrätt - beror det på att det inte finns några domare att tillgå för tjänstgöring vid hovrätten. Därmed är detta ett problem för hela hovrättsområdet. Det beror också på att folk hoppar av. Assessorer och fiskaler finner inte jobbet tillräckligt attraktivt. Det är för svårt och det är inte tillräckligt förmånligt att jobba som domare. Därför har det införts ett nytt system med överrättsnotarier som innebär ännu mindre trygghet och ännu större svårigheter att planera sin framtid. Då undrar jag vad justitieministern har för planer, om justitieministern är beredd att se över detta för att stärka rättssäkerheten och förbättra arbetsmiljön vid tingsrätterna.
Fru talman! Arbetssituationen vid tingsrätterna ser väldigt olika ut om man ser på hela landet. Det finns tingsrätter som har en mycket stor arbetsbelastning och svårigheter att inom rimlig tid avverka de mål och ärenden som de har. På andra håll i landet kan det se helt annorlunda ut. Ett av de bekymmer som vi för närvarande har är att det förefaller som att det finns en snedfördelning av de resurser som domstolsväsendet i dess helhet har. Det är en av de prioriterade frågorna för Domstolsverket att i samband med budgetbehandlingen överväga på vilket sätt man kan dimensionera resurserna för de olika domstolsslagen och geografiskt över landet för att bättre möta de olika behov som de olika domstolarna har. Jag ser det som en oerhört starkt prioriterad fråga att säkerställa att snedfördelningen av resurser blir åtgärdad. I övrigt när det gäller att se till att domstolarna blir attraktiva arbetsplatser kanske Johan Pehrson känner till det reformarbete som sedan några år tillbaka pågår i fråga om vårt domstolsväsende. Ett av syftena i detta reformarbete är just att säkerställa att domstolarna blir attraktiva arbetsplatser så att de även i fortsättningen lockar till sig de duktigaste unga juristerna.
Fru talman! Det är bra att man ser över detta, men en analys av verkligheten - för att använda justitieministerns egna ord - kräver att man ser till det faktum att det redan då systemet med fiskaler fanns var stora avhopp av olika skäl. Då fanns det ändå en helt annan trygghet och vetskap om förhoppningsvis en fortsatt karriär inom domstolen. Nu har man infört ett system med överrättsnotarier där man i stort sett kan tillsätta hur många som helst och sparka dem hur som helst. Det lär ju inte öka tryggheten och attraktionen när det gäller att söka sig till hovrätten. Detta är ett organisatoriskt problem som nyss har uppstått och inte ett ekonomiskt.
Fru talman! Reformen med överrättsnotarier var en reform som föregicks av utredning, överväganden och remissbehandling. Det finns olika uppfattningar om vad denna reform innebär bl.a. när det gäller möjligheten att attrahera unga jurister till domarbanan. Låt oss se hur detta utfaller i framtiden. Men de flesta har inte gjort den bedömning av denna reform som Johan Pehrson gör.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till socialminister Lars Engqvist. Sambandet mellan innemiljön i våra bostäder och skolor och vår hälsa är komplext. Sverige och Finland har t.ex. högre frekvens av allergiska sjukdomar än Baltikum och Ryssland. De allergiska problemen öka kontinuerligt hos barn och ungdomar. Nya allergiska reaktioner påvisas även längre upp i åldrarna. I november 1998 kom det en skrift från Sveriges provnings och forskningsinstitut som visar på allergiframkallande problem i 220 undersökta skolor. Folkhälsoinstitutet inleder nu den 11 februari innemiljöåret 1999 i samarbete med Astma och allergiförbundet, Socialstyrelsen m.fl. Min fråga till socialminister Lars Engqvist är då: Vad tänker ministern göra för att integrera folkhälsoarbetet med genomförandet av Agenda 21-arbetet så att förekomsten av astma och allergier minskas och för att man skall kunna arbeta mera tillsammans?
Fru talman! Ulla-Britt Hagströms utgångspunkt är alldeles korrekt. Vad vi känner till om allergier är att det är komplexa problem som hänger ihop med hela vår livsmiljö. De politiska instrument som vi arbetar med när det gäller hälsopolitik har tidigare varit ganska begränsade. Med startandet av Folkhälsoinstitutet breddades den verksamhet som tidigare låg under Socialstyrelsen. Därmed fick vi möjligheter att arbeta vidare. Folkhälsoinstitutets verksamhet under det här året på allergiområdet är ett exempel på samverkan med andra organisationer och myndigheter, inte minst de myndigheter som arbetar inom miljöområdet. Detta är en början till att skapa en helhetsbild över allergiproblemet som inte bara handlar om traditionellt medicinska perspektiv, utan det handlar just om hela miljöperspektivet.
Fru talman! Det saknas ju en bostadsminister. Bostadsfrågorna ligger på olika departement, bl.a. på socialministerns departement. Det finns en forskning som arbetar med Det sunda huset för att man skall kunna halvera antalet i dag oförklarade inremiljörelaterade hälsoproblem och halvera risken för felhantering i innemiljön. Problemet för forskningsprojektet Det sunda huset är resurser, och det är också ett problem att det inte finns något nationellt program för innemiljön. Då undrar jag om socialministern är beredd att medverka till att vi kan få ett nationellt program för dessa frågor.
Fru talman! På det faktum att det inte finns någon bostadsminister kan man anlägga två perspektiv. Jag vill anlägga det perspektiv som jag tycker är rimligast, nämligen att just bostadsfrågor bör hanteras i de sammanhang där de är relevanta. Jag tror att det är klokt att väsentliga delar av bostadspolitiken ligger som ett ansvar under miljöministern, inte bara med tanke på innemiljön utan med tanke på hela bostadsmiljön, stadsplaneringsfrågor och andra planfrågor. På det sättet har det förts in de hänsyn i bostadspolitiken i det sammanhang där de hör hemma. Jag är ansvarig för de bostadssociala frågorna. Sedan är det Finansdepartementet och biträdande finansministern som har ansvar för bostadsfinansieringsfrågorna. Jag tycker att detta är ett ganska bra sätt att sortera upp bostadspolitiken. Det handlar om ekonomi, bostadssociala perspektiv och bostadsmiljö inklusive innemiljö. Jag är alldeles övertygad om att miljöministern reflekterar över vad man kan göra på det nationella planet för att klara också innemiljöproblemen. Det allra bästa är att Ulla-Britt Hagström ställer frågan till honom.
Fru talman! Min fråga riktar sig till justitieminister Laila Freivalds. Vi har ju hört i kammaren i dag och också tidigare hur det diskuteras att man skall stärka historieundervisningen i form av kampanjer i olika frågor. Jag vill höra hur justitieministern eller regeringen skulle ställa sig till en kampanj som uppmärksammar brott begångna i kristendomens namn. Vi kan ju historiskt sett se ganska många sådana exempel alltifrån häxbränning under inkvisitionen till kolonialismen. Det finns också exempel från modernare tidevarv. Min fråga blir då: Hur ställer sig justitieministern till en sådan kampanj?
Fru talman! Jag tror inte att jag riktigt törs svara på den frågan. Då skulle jag kunna få skolministern på mig, för jag antar att det handlar om en kampanj som i första hand skall vända sig till skolor och skolungdomar. Det var ju också det som var utgångspunkten för det initiativ som statsministern tog när det gällde Förintelsen och en levande historia. Om jag får göra en personlig reflexion, hoppas jag verkligen att vi redan i dag i skolorna får en hel del kunskap om de brott som begåtts både i kristendomens och i andra religioners namn genom historien. Det tycker jag verkar vara en självklar del av den historiekunskap som var och en av oss borde bära med oss. Inte vet jag vad som har skett med skolundervisningen sedan jag i skolan, men nog har jag ett gott minne av att vi fick höra en hel del om inkvisition och annat som har skett i vår historia.
Fru talman! Jag tackar för det. Enligt min uppfattning är historieundervisningen i och för sig bra på det här området, men den kan säkerligen bli bättre. Det är därför som Vänsterpartiet har motionerat om att göra historia till ett av kärnämnena i gymnasieskolan. Bakgrunden till min fråga är förstås, vilket inte kan vara så obekant, att det skall ske partiöverläggningar om brott begångna i kommunismens namn. Frågan måste nog ändå kvarstå. Jag vill inte bli missförstådd, för jag har full respekt för dem som kallar sig för kristna och stor förståelse för det kristna kärleksbudskapet. Men om man nu skall uppmärksamma att det har begåtts brott i kommunismens namn, varför då inte på samma sätt uppmärksamma de brott som faktiskt har begåtts i kristendomens namn? Jag skulle vilja veta vad justitieministern personligen ser för verkligt avgörande skäl för att inte göra en sådan jämförelse.
Fru talman! Men, Kalle Larsson, det finns väl ändå en aspekt i dessa frågeställningar som är av betydelse, nämligen tidsaspekten. När det handlar om brottsligheter i ideologiers namn, som nazismen, fascismen och kommunismen, är det någonting som ligger väldigt nära dagens situation. Många av oss här i dag har egna personliga erfarenheter av de övergrepp som har skett i dessa ideologiers namn. Men det finns kanske ingen i dag som på samma sätt har upplevt det som någon gång i historien har skett i kristendomens namn. Det som vi intresserar oss för är vår moderna historia. Dessutom känner vi oss inte övertygade om att faran att återigen bli utsatta för den typ av förtryck som har skett i såväl kommunismens som nazismens och fascismens namn inte skulle kunna ske igen. Det är det som driver oss att säga: Vi får aldrig glömma. Vi måste lära oss av historien. Samma argumentation kanske ändå inte tynger diskussionen om kristendomen och dess historia.
Fru talman! Det är riktigt att det är ett antal år emellan dessa händelser. Men bara därför att 100 eller 150 år mer har gått kan väl inte anledningen att glömma vara större. Det kan väl inte vara så att vi inte längre behöver tänka på vad kristendomen eller andra religioner kan åsamka mänskligheten för brott bara därför att de som har utsatts för brott i kristendomens namn inte längre lever. Det kan enligt min uppfattning inte vara det bästa skälet. Jag får väl återkomma under kommande frågestunder med frågan om det är tänkbart att genomföra kampanjer om det som har begåtts i nationalismens namn och kanske en del som har begåtts i kapitalismens eller liberalismens namn. Jag tackar för att jag har fått svar i dag om att vi, om jag uppfattade det rätt, inte kommer att genomföra någon kampanj vad gäller kristendomen. Men nog finns det i tid räknat mer näraliggande brott att uppmärksamma.
Fru talman! Det är naturligtvis ingenting som hindrar Kalle Larsson att fortsätta att hävda vad han anser vara betydelsefullt. För egen del kommer jag att fortsätta hävda att det är mycket viktigt att vi får en bättre, djupare kunskap om det som har skett under vår egen livstid och om det som fortfarande utgör ett hot mot oss, nämligen hotet från fascismen, nazismen och kommunismen.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till socialministern. En stor del av allmänläkarna och specialistläkarna har fått näringsförbud i Sverige i dag, därför att de har uppnått en viss ålder. Problemen i vården visar sig bestå i att det saknas läkare. Min fråga är då till socialministern: Funderar socialministern på att ändra lagen så att tillgängligheten till vård i Sverige kan förbättras?
Fru talman! Beslutet om att läkare som har uppnått 65 års ålder fattades i riksdagen, om jag har förstått det rätt, med ganska bred majoritet. Man bedömde att man skulle klara läkarförsörjningen. Ett skäl var möjligtvis också att en gräns skulle dras för när läkare skall upphöra att utöva sin profession. Jag har inte haft anledning att reflektera över att gå till riksdagen och kräva en ändring av detta. Men jag är naturligtvis beredd att fundera över effekterna då man nu allmänt sett talar om en läkarbrist. Jag kan förstå att läkare som har kommit till åren så pass att de inte klarar att utöva sitt yrke inte bör göra det. Men det är inte alldeles säkert att läkare som är 65 eller 66 år inte skulle klara det. Jag är naturligtvis beredd att fundera på frågan, men jag har hittills inte kommit fram till att det har varit dags att gå till riksdagen med ett förslag.
Fru talman! Jag är glad över att socialministern funderar på frågan och hoppas att det lyckas bli ett bra resultat av funderingarna. Jag vill bara upplysa socialministern om att i välfärdsdebatten i går argumenterade ledamoten Tullia von Sydow angående åldersdiskrimineringen. Hon hävdade att människor över 65 år fortfarande har mycket att ge i deras yrkesverksamhet. Jag undrar om socialministern delar denna uppfattning.
Fru talman! Jag delar den uppfattningen, och jag tror att vi kommer att få anledning att reflektera mycket över dessa problemställningar när vi nu börjar fundera på vad som händer i ett samhälle där vi inom loppet av 20 år kommer att ha en situation där var fjärde samhällsmedborgare är över 65 år. Vilka krav ställer det på oss själva, på varandra, på samhällsorganisationer och på arbetslivet? Jag tror att det finns alla skäl att fundera på den typen av åldersbegränsningar som det här handlar om. Jag upprepar: Jag är beredd att överväga vad man kan göra när det gäller just läkarnas deltagande i den svenska sjukvården.

Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till socialministern. Regeringen lämnade en proposition till riksdagen i juni 1998 som handlade om en strategi för hur FN:s barnkonvention skall efterlevas. I regeringsförklaringen skriver regeringen att barnkonventionen skall efterlevas och att alla beslut som fattas skall fattas utifrån barnens bästa. Detta är ju väldigt fina skrivningar, som vi naturligtvis alla vill skall efterlevas i vårt samhälle. Trots det tror jag att vi alla kan konstatera att verkligheten inte är sådan. Vi kan läsa rapporter om hur barnen har det i skolan, hur köerna växer till barnpsykiatrin, hur barnomsorgen ser ut, hur våldet ökar mot barn och barn emellan. En speciell grupp som jag skulle vilja lyfta fram och fråga socialministern om är just missbrukarbarnen, som blev väldigt uppmärksammade runt 1991 då kristdemokraterna krävde en kartläggning av missbrukarbarnens situation i Sverige. Då är min fråga: 150 000 barn får den hjälp och det stöd som de behöver av våra kommuner?
Fru talman! Jag och socialförsäkrings och familjeministern funderade på vem det är som skall svara på frågan. Vi har nämligen arbetsfördelningen att det är familje och socialförsäkringsministern som svarar för just frågorna om barnen. Just den här frågan handlar snarare om socialtjänsten och socialtjänstens sätt att fungera. Det är enligt socialtjänstlagen kommunernas ansvar att klara också missbrukarbarnen. Vi menar att vi måste ställa hårdare krav på kommunerna att klara dessa uppgifter. Kommunerna bör med den resursförstärkning som har skett, och som fortsättningvis sker de kommande åren, klara skyldigheterna enligt socialtjänstlagen när det gäller missbrukarbarnen.
Fru talman! Det som skedde efter att Socialstyrelsens rapport kom 1993 var att många projekt startades, men när projekttiden nu har gått ut är det svårt att mobilisera beslutsfattarna att satsa pengar på just denna verksamhet. I besparingstider är det just den verksamhet som är riktad mot dem som inte kan göra sin röst hörd som dras in. Därför är det viktigt att vi har en klar strategi för hur vi skall få kommunerna att besluta om att öronmärka pengar till just missbrukarbarnen.
Fru talman! Detta är ännu ett exempel på hur svårt det är att balansera riksdagens och regeringens ambitioner å ena sidan och den kommunala självstyrelsen å den andra. Jag tycker inte att det vore bra att gå över till ett system med att öronmärka det statliga stödet till kommunerna. Det skulle betyda att vi tog bort en viktig del av svensk demokrati, nämligen kommunernas rätt att själva bestämma. Däremot måste vi påpeka vilka förväntningar vi har, och det som nu kommer att ske på olika sociala områden är ju att vi preciserar de nationella målen och hittar en väg att också utvärdera de sociala verksamheterna gemensamt mellan staten och regeringen samt Kommunförbundet och kommunerna. På det sättet tror jag att man kan påpeka att vi faktiskt inte ger stödet till kommunerna villkorslöst. Vi ger stöd för att kommunerna skall klara sina sociala åtaganden bl.a. när det gäller frågan om missbrukarbarnen. Till sist blir det alltså en fråga om att hitta rätt sätt att utvärdera kommunernas verksamhet och ha det som grund för hur vi hanterar det generella stödet från staten till kommunerna.
Därmed har klockan passerat 15.00, och det innebär att riksdagens frågestund nu är avslutad. Jag tackar regeringens företrädare och kammarens ledamöter för er medverkan i dagens frågestund.